Herr talman! Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Detta mål preciseras i fem delmål: ett tillgängligt transportsystem, en hög transportkvalitet, en säker trafik, en god miljö och en positiv regional utveckling. Utifrån dessa mål och det ekonomiska läget är regeringens förslag till budget inom utgiftsområde 22, Kommunikationer, väl avvägt. På en rad punkter har vi socialdemokrater flyttat fram positionerna i arbetet för att nå de transportpolitiska målen. Regeringen har föreslagit att ca 19 miljarder kronor ska avsättas under år 2000 för drift, underhåll och investeringar i vägar och järnvägar. Det gör det möjligt att genomföra drift och underhåll på ungefär 98 000 km statlig väg och ca 11 500 km statlig järnväg. På vägarna bedöms ca 30 % av det eftersläpande underhållet kunna återhämtas under åren 2000-2002. Därmed kommer den befintliga infrastrukturen att kunna nyttjas för att bidra till att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för människorna och för företagen i hela Sverige. Under år 2000 kommer ett antal investeringsobjekt att färdigställas och öppnas för trafik. Dessa investeringar kommer att bidra till ökad tillgänglighet, ökad trafiksäkerhet och ökad transportkvalitet. Investeringarna innebär också satsningar på regionala vägar och järnvägar och på fysiska trafiksäkerhetsåtgärder. Hans Stenberg återkommer till vägarna lite längre fram i debatten, eftersom det här är ett område som har diskuterats väldigt mycket och tar upp en stor andel av budgeten. Jag tycker att det med all tydlighet har framgått hittills av diskussionen att vägarna är ett stort och arbetsamt område att diskutera, så den frågan återkommer Hans Stenberg till, och jag hoppas att övriga ledamöter respekterar det också, så vi nu slipper ta den diskussionen två gånger. Under 1990-talet har antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken minskat kraftigt, men denna positiva trafiksäkerhetsutveckling har i stort sett avstannat under åren 1996-1998. För att driva trafiksäkerheten framåt lade regeringen under våren fram sitt elvapunktsprogram för en ökad trafiksäkerhet. Ett led i arbetet för att förverkliga det här programmet är att Gotland i trafik. Det är en positiv åtgärd för Gotland. Senare har också regeringen diskuterat hur man ska klara vinterhalvåret. Vi kan se en passagerarökning och även godsökning till och från Gotland. Därför föreslår nu regeringen att vi ska tillskjuta ytterligare 21 miljoner kronor för att göra det möjligt att även köra på vinterhalvåret. Det här kommer att bidra till att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för människorna och företagen på Gotland och till och från Gotland - en positiv regional utveckling alltså. Regeringen har i budgeten också föreslagit att förutsättningarna för alternativa finansieringar av infrastrukturprojekt bör utredas. Enligt regeringen kan alternativ finansiering ge lägre kostnader, ökad effektivitet, bättre kvalitet och en bättre anpassning av service till kundernas efterfrågan. Erfarenheter från andra länder visar att det finns möjlighet att göra effektivitetsvinster i storleksordningen 15 % vid alternativ finansiering. Regeringen anser därför att det är viktigt att man får utreda om dessa möjligheter finns att tillvarata även i Sverige, vilket tillstyrks av ett enigt utskott. Kristdemokraterna är de enda reservanterna i den här frågan, och man vänder sig inte mot principen. Däremot tycker man att det nu är dags att sätta i gång, och man vill sätta i gång med minst tio projekt. Därmed är ett enigt utskott överens om principen att jobba vidare. Av de 41 reservationer som har fogats till det här betänkandet har inte Folkpartiet en enda egen reservation. 13 gånger har man reserverat sig. Man har gjort det tillsammans med moderaterna. Man har också gjort det tillsammans med något annat av de borgerliga partierna. Hur ska man egentligen tolka det här? Ska man tolka det så att Folkpartiet inte har någon egen trafikpolitik, eller är det så att Folkpartiet har blivit en än varmare moderatkramare än tidigare? Eller är det som Kenth Skårvik svarade Sven Bergström, att Folkpartiet är ett så litet parti att man inte har orkat med det här med trafikpolitik? Jag ser att Kenth Skårvik begär replik, så vi kanske får svar på frågan. Men Folkpartiet är inte riktigt ensamma om att vilja vara tillsammans med moderaterna. Kristdemokraterna har också anslutit sig väldigt varmt. De har reserverat sig 19 gånger, och av dessa är 12 tillsammans med moderaterna. Centerpartiet däremot försöker slå sig fritt. Man har fem reservationer varav två är egna, en tillsammans med Kristdemokraterna, en med de borgerliga partierna och en med Vänstern och Miljöpartiet. Varför säger jag då allt det här? Jo, jag tycker faktiskt att det här ger en mycket intressant bild. Var finns det borgerliga alternativet? För mig är detta ett splittrat alternativ. Hur skulle det se ut om man skulle försöka förena sig i en borgerlig trafikpolitik? Herr talman! Det moderata privatiseringsmantrat - bara vi privatiserar, bolagiserar och avreglerar löser vi alla problem - upprepas av Folkpartiet och Kristdemokraterna. Förra året gick Moderaterna längst i sin privatiseringsiver, men i år har Folkpartiet ställt sig tätt intill. Dessutom vill de bolagisera Banverkets anläggningsoch underhållsarbeten. Kristdemokraterna är något försiktigare. Det vill bara privatisera Vägverkets produktionsverksamhet och SJ samt bolagisera Banverkets anläggnings och underhållsarbeten. När det gäller synen på privatisering av statlig verksamhet finns en djup klyfta mellan oss socialdemokrater och det s.k. borgerliga alternativet. För oss är statligt ägande ett medel att nå våra politiska mål. Det är ett medel bland många andra. I andra sammanhang kan lagstiftning vara det effektivaste medlet, i ytterligare andra kan konkurrensutsättning, avreglering eller i vissa fall även privatiseringar vara det. De kan vara de effektivaste medlen. Men de är medel, och de kan inte bli annat än medel eller verktyg, för att nå de transportpolitiska och andra mål vi sätter upp. För de borgerliga är konkurrensutsättning, avreglering och slutligen privatisering och utförsäljning det ideologiska målet. Jag vill påminna moderaterna som vill använda pengarna till att exempelvis förbättra vägarna: Ni kan bara sälja dessa verksamheter en gång. Ni kan inte få in pengar årligen på det. Herr talman! Som glesbygdsbo blir jag lite mörkrädd när jag läser moderaternas reservationer och deras särskilda yttrande. I reservation nr 2 skriver moderaterna att de vill ha en ökad marknadsstyrning som ska vara relaterad till nyttjandet av infrastrukturen. Syftet sägs vara att undvika investeringar som är beroende av subjektiva kriterier som är resultatet av alltför långtgående politisk inblandning. Det är intressant att notera att marknadens kriterier tydligen är objektiva medan beslut fattade i en demokratiskt vald riksdag är subjektiva i moderaternas värld. I stället för de subjektiva kriterier som Sveriges demokratiskt valda riksdag ställer upp vill moderaterna att trafikmängd, framkomlighet och slitage ska vara mer vägledande för investeringar och underhåll. Men vad betyder då detta i praktiken? Jo, det betyder att en större del av ny och underhållsinvesteringarna kommer att styras från glesbygd till storstäder. I sitt särskilda yttrande tar moderaterna upp utformningen av bidraget till kommunala flygplatser och ersättning till Posten AB för rikstäckande betalnings och kassaservice. I stället för att utgå som driftsbidrag till kommunala flygplatser vill de att stödet ska gå till upphandling av trafik. Det är svårt att förstå hur det systemet för stöd ska fungera i praktiken. Har moderaterna tänkt sig att flygplanen ska gå till flygplatser utan terminaler och utan fungerande verksamhet? Det är drift och underhåll som de kommunala flygplatserna behöver stöd till, inte till något annat. Skulle stödet i stället hamna hos flygbolagen skulle många glesbygdskommuner tvingas lägga ned sina flygplatser, och stora delar av landet skulle därmed förlora viktiga transportförsörjningar. Dessutom ska man komma ihåg att den nya myndighet - Rikstrafiken - som denna riksdag har beslutat om, numera även har rätt att upphandla flygtrafik. Jag vill även i detta stycke säga att Krister Örnfjäder återkommer lite grann till flygfrågorna. Nästa område där moderaterna vill försämra för oss som bor i glesbygden är lantbrevbärarnas kassaservice. I sitt särskilda yttrande skriver de att den statliga ersättningen till Postens betalnings och kassaservice ska avskaffas. Det betyder att Posten tvingas dra in lantbrevbärarnas service i form av insättningar, uttag och enklare betalningsuppdrag för ca 700 000 människor och flera tusen småföretag. Förslaget skulle slå hårt mot de människor som bor i glesbygd. Särskilt hårt skulle det drabba alla de äldre som bor i glesbygden långt från grannar, affärer och annan service. Under många år har det blivit svårare att bo och leva i glesbygden. Skolor har lagts ned, affärer har stängt och den kommunala servicen har försämrats. Befolkningsstatistiken talar sitt tydliga språk: alltfler människor lämnar glesbygden och flyttar till städerna. Moderaternas politik skulle öka tempot och tvinga ut fler flyttlass på vägen. Den svenska glesbygden skulle utarmas. För oss socialdemokrater är det självklart att det ska finnas möjlighet att bo i hela landet och inte bara i tätorterna. Det är en självklarhet att det ska finnas en god infrastruktur i form av vägar, flygplatser och väl fungerande betalnings och kassaservice i hela landet. I sitt särskilda yttrande skriver moderaterna att de betraktar det årliga anslaget på 200 miljoner kronor som en förtäckt statlig subvention som bör avskaffas, men det går att upphandla om man är beredd att ta sitt samhällsansvar. Men genom att först ta bort ersättningen rycker moderaterna undan mattan för den rikstäckande kassaservicen. Utan ersättning kan varken Posten eller någon annan postoperatör sköta den rikstäckande kassaservicen eftersom den inte är möjlig att driva kommersiellt. I motionen som ligger till grund för det särskilda yttranden skriver moderaterna: "Bakgrunden till våra förslag är vår syn på hur en effektiv infrastruktur skall vara utformad samt behovet av att genom sänkta statsutgifter och sänkta skatter åstadkomma bättre förutsättningar för företagande, tillväxt och nya jobb." Hur har moderaterna tänkt att de nya jobben ska kunna skapas och förutsättningarna för företagande och tillväxt kunna förbättras som de samtidigt vill ta bort möjligheterna att leva, arbeta och driva småföretag för människorna ute i den svenska glesbygden? Moderaternas förslag är glesbygdsfientligt. Minskas nyinvesteringar och försämras underhållet av våra vägar, stängs de kommunala flygplatserna och dras lantbrevbärarnas service in kommer fler människor att drivas från glesbygden. I stället för att driva bort människorna från glesbygden måste vi slå vakt om möjligheten att leva och bo där om vi menar allvar med att hela Sverige ska kunna leva. Herr talman! Vi socialdemokrater har vidtagit en rad åtgärder i arbetet för att förverkliga de transportpolitiska målen. Vi har bl.a. föreslagit stora investeringar och drift och underhållsåtgärder i väg och järnvägsnätet. Vi har föreslagit att ytterligare pengar ska satsas på fysiska trafiksäkerhetsåtgärder. Vi har föreslagit att Gotland ska trafikeras med höghastighetsfärja även under vinterhalvåret. Det borgerliga alternativet, eller kanske vi ska säga det moderata, har valt en annan väg. Det är ideologiska privatiseringar och åderlåtning av glesbygden. Till varje pris ska marknaden styra transportpolitiken. Marknaden ska styra även om det innebär att man drar undan mattan för hundratusentals människor och tusentals småföretag i glesbygd genom att dra in lantbrevbärarnas kassaservice, stänga flygplatserna, minska nyinvesteringar och försämra underhåll. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 27, vilken kommer att kommenteras närmare av Krister Örnfjäder. I övriga delar yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet och som en konsekvens av det avslag på samtliga övriga reservationer.

Herr talman! Jag får gå Monica Öhman till mötes och debattera vägtrafik med Hans Stenberg senare. Monica Öhman säger att Centerpartiet försöker att slå sig fritt. Vi har inget behov av det. Vi är ett stabilt mittenparti i en position där vi kan samarbeta med andra partier, både till höger och till vänster, när vi har sakliga grunder för att göra det. Och detta illustreras väl i betänkandet där vi har egna reservationer men också reservationer tillsammans med andra. Till att börja med vill jag ta upp frågan om Gotland. Nu får man en positiv regional utveckling på Gotland, säger Monica Öhman lite svepande. Herr talman! Om jag läser rätt i betänkandet ska man utreda frågan, och man bör avvakta regeringens ställningstagande. Samtidigt vet vi att företagen på Gotland måste betala 15-20 % högre fraktpriser. Det är allvarligt, och det innebär att godstransporter till och från Gotland har blivit dyrare och kommer att vara dyrare ända tills det sägs någonting annat från detta hus eller från regeringen. Monica Öhman har ju tillfälle att tillsammans med sin riksdagsgrupp gå med oss och besluta om ett tillkännagivande till regeringen om att man omedelbart måste justera priserna så att Gotland får rimliga konkurrensförutsättningar. Jag skulle gärna vilja att Monica Öhman säger något också om Öresundsbron och broavgifterna. Det är så uppenbart fel att man lägger ut dessa 225 miljoner kronor årligen på trafikanter och tågresenärer över hela landet. Jag är övertygad om att Monica Öhman liksom jag har uppvaktats av väldigt bekymrade trafikutövare, inte minst från Norrland, som nu får höjda kostnader. I fjol sänktes banavgifterna, i år höjs de. Detta är som en slänggunga, och det är otillfredsställande. Slutligen: Vad säger Monica Öhman om miljöstyrande vägavgifter? Kan vi räkna med att socialdemokraterna enhälligt driver den frågan, nu när miljöministern har tagit första steget?
Herr talman! Ja, det må jag säga, det var en intressant upplysning. Hur ska jag tolka detta med fristående mittenparti? Om man ska söka ett borgerligt regeringsalternativ har man tidigare använt sig av de fyra borgerliga partierna. Det betyder att Centern inte är med i det gänget längre, om jag uttrycker mig så. Då finns det bara tre borgerliga partier som utgör alternativet. Det är faktiskt det som Sven Bergström säger: "Vi är ett fristående mittenparti." Punkt, slut. Jag tycker att Sven Bergstöm är lite orättvis i fråga om Gotland. Till att börja med fanns det ett beslut om avtrappning av stödet. Detta har bromsats upp just på grund av att man fick information om att fraktpriserna hade ökat. Sedan har vi tillsatt Rikstrafiken som har fått i uppdrag att utreda frågan vidare, och man kan ju i och för sig undra varför den skulle gå in och bry sig. Vi skriver i betänkandet att vi förutsätter att denna fråga nu löses. Jag förstår gotlänningarna, men samtidigt vill jag ha ordentliga fakta. När det gäller Öresundsbron var jag ju inte med i trafikutskottet då den diskuterades som mest intensivt, men jag kan dra mig till minnes att bilarna skulle betala sin del. Bilavgifter ingick så att säga i paketet. Sedan finns det ett avtal som säger att staterna, Danmark och Sverige, ska vara med och betala för tågtrafiken. Hade Sven Bergström pekat på någon annan möjlighet, hade vi kunnat diskutera den. Nu ligger det här förslaget, och jag är beredd att diskutera det.
Herr talman! Monica Öhman hör vad hon vill höra ibland. "Centern är ett fristående mittenparti. Punkt, slut. ", säger hon. Så är det inte alls. Jag sade att vi är ett självständigt parti som har förmåga att samarbeta med andra när det finns sakliga grunder för det. Om Monica Öhman studerar historien finner hon att vi har samarbetat med Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, och vi har som bekant samarbetat med Socialdemokraterna för att få ordning på Sveriges ekonomi. Och det har vi förmåga att fortsätta att göra, det kan jag försäkra Monica Öhman. Vi är inte dogmatiska på den punkten. När det gäller Gotland finns det möjlighet att justera Gotlandstillägget och omedelbart se till att företag på Gotland får samma förutsättningar som andra företag. När vi ser att priserna är 15-20 % högre kan vi inte stillatigande åse detta. Det är därför som vi reserverar oss för ett återställande nu. Vi vill inte vänta, inte avvakta och inte utreda ett ytterligare antal gånger. Det var tydligt utsagt i det avtal om Öresundsbron som slöts mellan Sverige och Danmark att bron skulle finansieras av dem som nyttjade den. Nu får tågresenärer över hela landet vara med och betala. Det är fullständigt orimligt. Jag är övertygad om att Monica Öhman, liksom jag, fick ett brev häromdagen från Arlanda Express där man protesterar väldigt högljutt. Man tycker inte att det är rimligt att alla trafikutövare ska betala för en nyttighet som de inte efterfrågar och som de inte heller kan utnyttja. De är t.o.m. i avtal förhindrade att utnyttja Öresundsbron, och det vet Monica Öhman mycket väl. Slutligen: Ett ord om miljöstyrande vägavgifter, tack!
Herr talman! Sven Bergström säger att Centerpartiet är berett att samarbeta med andra. Ja, det låter ju intressant. Ska ni hoppa från tuva till tuva, eller hur har ni tänkt att det ska gå till? Vad jag efterlyser är ett alternativ till den transportpolitik som nu har presenterats och som vi nu debatterar. Det går bra att hoppa i det läge som vi befinner oss i nu, men jag är ganska övertygad om att när vi närmar oss valet 2002, då måste Centern bestämma sig. Vilken transportpolitik vill ni ha? Vill ni ha den moderata politiken som är glesbygdsfientlig? Jag påstår att den är glesbygdsfientlig, och jag hittar alltför många ingredienser som pekar på det. Men Sven Bergström får väl återkomma i andra sammanhang och förklara sig. När det gäller Örseundsbron hoppas jag innerligt att Sven Bergström liksom jag vill att folk ska nyttja tåget. Det är väldigt intressant att knyta ihop både biltrafik och järnvägstrafik över denna bro. För att möjliggöra detta kan inte allting läggas på dessa trafikanter, utan det handlar också om att man genom ett avtal har förbundit sig att stå för vissa kostnader, och då har vi valt den här modellen. Jag kan hålla med om att det är olyckligt att vi ena året sänker kostnaden, men vi har inte hittat någon alternativ finansieringsmöjlighet, och vi tycker att det är angeläget att man använder tåget och inte bara kör bil över Öresundsbron.
Herr talman! När någon människa är på dåligt humör på morgonen brukar vi i Norrland säga att hon har vaknat med galen ända. När man lyssnar på Monica Öhman får man en känsla av att någon morgon när hon satte sig vid datorn måste hon ha vaknat med galen ända, alltså varit på dåligt humör. Det är intressant att höra beskrivningen av den moderata politiken. Uppenbarligen är den moderata trafikpolitiken så konsistent att den utgör ett hot mot det som socialdemokraterna företräder. Det förvånar mig att när vi behandlar ett betänkande om trafikpolitik omfattande 25 miljarder, så anser sig Björn Rosengren som ansvarigt statsråd inte ha tid att komma hit. Då kan man fråga sig: Hur prioriterar socialdemokraterna även i regeringsställning en viktig trafikpolitik? Trafikpolitiken är väl avvägd, säger Monica Öhman. Den uppväger väl målet om ett tillgängligt transportsystem. Men kan man säga det i ena stunden och i andra stunden i betänkandet erkänna att vägnätet är eftersatt och att man måste rekonstruera de svenska vägarna? Någonting där brister rent logiskt. Sedan gjorde Monica ett angrepp när det gällde glesbygden. Vi har noterat att standarden på vägarna faller i glesbygden. Vi borgerliga partier vill anslå mellan 500 och 750 miljoner kronor mera än vad socialdemokraterna anslår. Dessa pengar vill vi använda för att höja bärigheten i glesbygden. Om det är något som moderaterna står upp för, så är det verkligheten och ett stöd för att glesbygdsborna ska kunna ta sig ifrån sin glesbygd och leva på den skogsindustri som man har.
Herr talman! Jag kan försäkra Per-Richard Molén om att jag vaknade pigg och utvilad i morse. Jag vaknade inte alls med fel ända, utan jag kände mig ganska nöjd med morgonen och dagen. Och den verkar ha börjat bra. Jag har tydligen trampat på en viss öm tå hos någon. Jag upplever inte att det är något hot mot socialdemokraterna. Jag vidhåller att de förslag som ligger i era motioner och era reservationer är ett hot mot de människor som bor i svensk glesbygd. Det vidhåller jag. Jag har under de år som jag har varit i trafikutskottet vid ett flertal tillfällen sett skrivningar från moderaterna där man säger att pengar ska styras dit där trafikarbetet sker. Inte sjutton är det i Korpilombolo! Vad tog Per-Richard Molén upp i sitt anförande? Jo, att staten nu måste ta ett ansvar för att lösa Stockholmsproblematiken. Det är inte glesbygden. Det är vår huvudstad. Jag kan dela uppfattningen att trafikproblematiken i Stockholm måste lösas, men glöm inte människorna ute i glesbygden, Per-Richard Utifrån de förutsättningar vi har haft påstår jag att det är väl avvägt. Vi har gjort en sanering av Sveriges ekonomi som är gigantisk. Vem var det som skapade problemen? När det gäller det som sades om regeringen vill jag säga att jag tyckte att det kändes en aning besvärande att Per-Richard Molén använde så lång tid av sitt anförande för att kritisera våra statsråd. Även om jag råkar vara utskottsordförande styr jag inte över regeringens arbete, så den debatten tar jag inte.
Fru talman! Vi glömmer inte glesbygden, säger trafikutskottets ordförande Monica Öhman. Men gör man inte det? Här finns det förslag från andra partier på mellan 500 miljoner och 750 miljoner kronor mer för 2000 för att rusta upp vägnätet. Det är inte bara i Stockholm, Monica Öhman, utan det är långt ute i glesbygden. Även där gäller det att rusta upp det enskilda vägnätet. Med en borgerlig politik hade vägnätet i dag inte varit så eftersatt och så i behov av rekonstruktion. Så till en annan sak. Jag ställde några frågor i mitt inledningsanförande till Monica Öhman. Jag vore, fru talman, tacksam om hon på något sätt ville kommentera det önskemål från moderat sida som vi har när det gäller att skapa en hearing om vägnätets kvalitet i Sverige. Det borde vi kunna vara överens om, eftersom det ändå rätt mycket gäller glesbygden. Det vore också intressant att höra om det skulle vara möjligt att få Monica Öhmans stöd när det gäller en hearing om Stockholmsregionens trafikproblem. De är väl så stora. Det skulle i sin tur kunna ge upphov till ett initiativ från utskottets sida.
Fru talman! Det verkar som att det inte finns pengar till något annat än vägar i denna budget. Jag har försökt vädja till ledamöterna att avvakta med vägdiskussionen för att vi ska spara lite grann av kammarens tid, men den återkommer ständigt. Får jag påminna Per-Richard Molén om att det inte är så att svensk vägstandard har rasat under 1999. Det är ett problem som har pågått under flera år. Jag har faktiskt roat mig med att ta fram en lista för att se hur moderaterna egentligen har prioriterat. För 2000 har man 500 miljoner mer. För 1999 hade man 335 miljoner mer. För 1998 hade man ?0. Man godkände alltså regeringens förslag. För 1997 hade man 450 miljoner. Inte har det varit så lysande siffror och så stora ambitioner. Sedan vill jag också säga en annan sak, som för mig är väldigt grundläggande. Låt oss hålla fast vid det vi har åstadkommit vad det gäller saneringen av svensk ekonomi. Låt ekonomin få fungera. Sluta prata skattesänkning och låt oss använda det vi skapar i form av resurser till angelägna områden i Sverige i stället.
Fru talman! Det är givet att ett litet parti inte har samma möjligheter, Monica Öhman, att förverkliga sina förslag och tankar som stora partier har. Men vi har inte tappat framtidstron på något sett därför att vi i dagens läge råkar vara mindre än vad vi har varit förut. Nu verkar det som om vår minister som sköter våra frågor har tappat framtidstron när det gäller infrastrukturen i Sverige. Vi hör väldigt lite av honom över huvud taget och det är ett dåligt intresse från departementet. Jag anser inte att s och regeringen gör vad som måste göras för att vi ska prioritera kommunikationsfrågorna i Sverige. Jag tror också att ett samarbete ska kunna förverkligas mellan mittenpartier och moderater, som Monica Öhman tog upp, om det kommer fram förslag från mittenpartierna och Moderaterna som vi alla kan ställa oss bakom. Det tror jag att vi ska kunna göra. Vi har visat det förut, och vi kommer att kunna göra det nu också. Det säger jag som svar på den frågan. Sedan kan jag få fråga vad socialdemokraterna kommer att göra i riksdagen för att få fart på utbyggnaden och förbättringarna av vägnätet i hela Sverige när nu inte ministern vill ta initiativ till det. Är det så att samarbetet med v och mp hämmar utvecklingen och framtidstron? Den framtidstro som socialdemokraterna har haft förut har tyvärr försvunnit.
Fru talman! Vad kommer socialdemokraterna att göra när ministern tydligen inte har något intresse? Jag vill nog påstå att ministern har ett intresse. Men jag måste säga att det är lite förvånansvärt, Kenth Skårvik, att Folkpartiet inte anslår ett öre mer än regeringen just på detta område i budgeten för 2000. Så är ju fallet. Om man inte lägger fram något alternativ uppfattar jag det som om man accepterar det förslag som finns. Jag råkade i förra veckan i Norrländska Socialdemokraten se att Kenth Skårvik hade ställt en fråga till ministern om vad han tänkte göra för vägunderhållet i Norrlandslänen. Det gläder mig att Kenth Skårvik är intresserad av Norrlandslänen, men hur ska vi klara ut den businessen om moderaterna ska vara de som bestämmer? Det är dit jag vill komma. Moderaterna deklarerar tydligt att de har en bestämd uppfattning i transportpolitiken. Hur ska det gå med Norrland? Hur ska det gå med Dalsland? Vi har haft dalslänningar som har uppvaktat oss väldigt flitigt om sitt vägunderhåll. Jag kommer för min del att fortsätta att kämpa för mer pengar till framför allt vägunderhållet, för det är oerhört viktigt. Vi har ett vägkapital som förfaller om vi inte gör något. Men allt kan inte göras på en gång. Jag upprepar gärna att detta inte är någonting som har skett under 1999. Det här har pågått i många år.
Fru talman! Det är det jag försöker säga. Vi har svårigheter, men vi måste få ha en framtidssyn och uttrycka vad vi tycker att man ska kunna göra i dessa frågor. Jag har sagt det förut som svar på frågor. Vi har i och för sig lagt mer pengar i år på vägar än vad vi gjorde förra året, även om vi kanske balanserar på samma nivå som socialdemokraterna gör i detta läge. Men vi är helt klara över - jag har sagt det förut - att vi den dagen vi får ett förslag om att man kan bygga ut och göra något åt vägarna kommer att omfördela pengar. Det här har vi diskuterat, och vi har gjort klart att vi kommer att göra på detta sätt. Men där kommer det faktum att vi är ett litet parti in i bilden. Vi kan inte förverkliga allting. Vi måste kunna samarbeta med andra för att få fram dessa förverkliganden. Jag tror att vi ska försöka att lösa problemet. Jag är glad att artikeln har uppmärksammats, för jag tycker att det är anskrämligt att skogsnäringen där uppe ska behöva gå ut och säga att man nu inte kan tänka sig att fortsätta utbyggnaden eller satsa därför att man inte kan få ut sina produkter. Det är ingen nyhet för i år att vi har sagt detta. Denna syn - att det är nödvändigt att satsa - har vi haft förut när det gäller skogsnäringen.
Fru talman! Det bådar gott för framtiden om Folkpartiet är berett är att gå in i diskussionen om hur vi nyttjar resurserna om vi tillskapar dem. Då måste man kanske överge lite grann av skattesänkarteorin. Vi måste försöka styra pengarna till den verksamhet som verkligen behöver dem. Det är inte bara trafikpolitiken. Det finns också mycket annat som vi behöver satsa pengar på. Jag tror att vi kan vara överens om det, men jag höjer som sagt varningens finger för det största borgerliga partiet. Fru talman! Om inte Per-Richard Molén går ut genom draperiet just nu vill jag eftersom jag ändå har lite tid kvar kommentera det han sade angående offentliga utfrågningar.
Fru talman! Vänsterpartiet har inom ramen för regeringssamarbetet kommit överens med socialdemokraterna om att höja dieselskatten med 25 öre. Det är en start på den skatteväxling som är en förutsättning för att man ska kunna miljöanpassa transporterna. Vi har också kommit överens om en neddragning av medlen till nya vägar samt resten av budgeten. När det gäller PPP, public private partnership, är vi inte överens om mer än att vi ska utreda detta. Sedan dessa rader trycktes i budgetpropositionen har det i vårt östliga grannland blivit uppenbart vad det är fråga om. Den finska regeringen lovade i ett hemligt avtal Skanska att inte höja bränsleskatten eller vidta andra åtgärder för att minska det trafikunderlag som är en förutsättning för betalning av vägar. Tycker Monica Öhman att det här är schyst? Anser Monica Öhman inte att de transportpolitiska målen ska vara överordnade i trafikpolitiken? På vilket sätt bidrar privat finansiering av nya vägar till uppfyllelse av de transportpolitiska målen? Tror Monica Öhman att vägkonsortierna är intresserade av att bygga vägar i Norrlands inland?
Fru talman! Jag hade aldrig tänkt mig att man skulle använda alternativa finansieringar i Norrlands inland. Däremot tycker jag inte att vi ska blunda för att det finns vissa vägprojekt som är mycket angelägna. Det gäller framför allt i de fall då man kanske har satt i gång ett arbete men inte har kunnat fullfölja så att det har blivit full effektivitet. Det förvånar mig lite grann att Vänsterpartiet nu, när vi ska fatta beslut om budgeten, börjar ifrågasätta det här. I betänkandet är vi överens om att vi ska gå vidare och låta regeringen utreda om det här skulle kunna vara en modell för Sverige och vad det skulle innebära. De enda som deklarerar någon form av avvikande mening är kristdemokraterna. De säger inte nej till alternativa finansieringar, utan de säger att det är dags att vi startar nu och att det ska vara minst tio projekt. Vi övriga vill inte gå så snabbt fram, men vi tycker att det är viktigt att man går vidare och jobbar med det här. När vi justerade det här sades det inte något om detta från Vänsterpartiets sida. Det är naturligtvis bra att få information från andra länder. Vi var i England. Och vi har t.ex. fått information från Finland. Men vi kan inte hundraprocentigt säga om detta är bra eller dåligt för Sverige om vi inte provar det på något område. Sedan ska vi själva följa utvecklingen. Vi ska se vad som händer med projektet och noga utvärdera det. Det är det bästa sättet för oss att vinna erfarenhet. Tack!
Fru talman! Det är viktigt att dra lärdom av utländska erfarenheter. Jag lärde mig i England, fru talman, att byggande av nya vägar inte alls löser några av de problem som man har i dag i trafiken. Det var ett bestående intryck. Där har man dessutom höjt bränslepriserna, så att de ligger högst i Europa. Bensinen i Storbritannien kostar 11,30 kr per liter. Men jag ska återgå till det som jag frågade om, nämligen privat finansiering av vägar. Det är faktiskt en ny budgetprincip. Vi fattar beslut i dag som sedan ska betalas av de beslutsfattare som kommer efter oss. Anledningen till att man har ifrågasatt den här principen i Finland har att göra med hur man uppfattar demokratin. Har vi något mandat att fatta beslut för dem som kommer efter oss? Hur ska man klara av att överföra mer pengar från investeringar till underhåll i framtiden - om man skulle vilja det - om man redan har tecknat in hela sitt utrymme i budgeten för återbetalning av de vägar som ens föräldrar har fattat beslut om? Detta tycker jag är ganska omoraliskt. Vi gick med på att utreda det här eftersom det är på tapeten. Jag hade hoppats att utredningen skulle resultera i en avvägning när det gäller huruvida det här leder till en uppfyllelse av de transportpolitiska målen. Jag undrar om Monica Öhman kan svara på frågan: På vilket sätt skulle PPP kunna bidra till uppfyllelse av de transportpolitiska målen?
Fru talman! Jag kan hålla med Karin Svensson Smith om att vi låser upp kommande riksdagar och regeringar. Men jag höll på att säga: Gör vi inte det i dag? Alla de stora projekt som är i gång handlar om lånade pengar. På det sättet är de redan upplåsta. Vi har sett bilder på hur mycket som ska betalas varje år och hur det kommer att se ut framgent. Det är en ganska vanlig princip. Man kan vända på frågan och säga så här: Av vilken anledning ska en generation betala ett stort infrastrukturprojekt som ska användas av flera generationer? En solidarisk betalning av flera generationer kanske är det bästa. Sedan finns det naturligtvis ett bekymmer. Det ska vi inte sticka under stol med. Vi skulle behöva ha mycket mer pengar än vad vi har. Låt oss, sedan man har utrett vilka förändringar som måste ske, prova det här! Vi har en budgetlagstiftning som man måste titta på. Vad behöver man eventuellt göra i det avseendet? Den här utredningen behövs alltså. Låt oss gå in i den här processen! Det känns på något sätt som om Vänsterpartiet vill stoppa det här för att det är ett hot och för att det byggs för många vägar i och med det. För mig är det viktigt att vi kan fullfölja en del av de projekt som ligger. Man får titta på vart och ett och se om det är lämpligt. Men förhoppningsvis kan det också bli någon krona mer till vägunderhåll om vi kan finansiera de nya sakerna på ett annat sätt.
Fru talman! Frågan var om trafikutskottets ordförande hade vaknat på fel sida. Det tycker inte jag. Jag tycker att hon är lika glad och trevlig som hon är i utskottet. Däremot vill jag bemöta några saker som Monica Öhman har sagt om oss kristdemokrater. Monica Öhman säger att marknad, konkurrens, avreglering etc. är mål för de borgerliga partierna. För vår del är de inte bara mål. För kristdemokraterna är de också medel för att man ska komma fram till ökad välfärd, en bättre transportpolitik osv. Monica Öhman frågar hur en borgerlig - jag skulle vilja säga icke-socialistisk - trafikpolitik skulle se ut. Vi har ju facit på detta från 1992-1994. Det var förvisso en mycket ansträngd ekonomi i Sverige, men vi hade en regering som insåg att det måste satsas på infrastrukturen för att det skulle bli bättre villkor för näringslivet och bli mer jobb i Sverige. Man kan jämföra hur mycket pengar som satsas på infrastrukturen i dag med hur mycket som satsades under den perioden. Låt mig ge några exempel när det gäller glesbygden; jag vill sedan fråga Monica Öhman om det. Fyrpartiregeringen satsade 600 miljoner på Blekinge kustbana, en järnväg som har fått ett riktigt lyft. Tyvärr har inte Banverket lyckats använda pengarna på rätt sätt. Fjärrblockeringen är fortfarande inte färdigutbyggd, trots att pengarna kom för sex år sedan. Vilken regering drog i gång Inlandsbanan? Vem bryr sig om Norrlands inland, Monica Öhman? Vilket parti är det som i dag begär mer pengar till Inlandsbanan?
Fru talman! Man satsade mycket 1992-1994, säger Johnny Gylling. Det kanske man gjorde. Man hade höga ambitioner och ville mycket. Men hur såg det ut sedan när räkningarna började ramla fram ur skrivbordslådorna? Det är klart att ingen - inte vi som enskilda personer, inte staten och inte någon annan - kan leva på krita hur länge som helst. Vi har haft ett jättejobb med att sanera den här ekonomin. Vi får verkligen se upp så att vi inte återigen hamnar i det läget. Det tror jag varken Johnny Gylling eller jag vill. Vi vill inte vara skuldsatta på det sättet, så att man inte kan göra någonting och inte har någon frihet. Nu har vi vänt skutan. Nu kan vi se framåt. Låt oss då hålla fast vid den ekonomiska politiken och se till att det här fortsätter att bära! Då kanske vi också kan få dessa pengar till det som vi från utskottets sida tycker är angeläget, nämligen infrastrukturen. När det talas om Blekinge kustbana må jag i ärlighetens namn säga att det börjar bli detaljer. Det avstår jag från att kommentera. Jag kan dock dra mig till minnes vem det var som diskuterade och hur det diskuterades när det gällde Inlandsbanan. Det var inte den dåvarande kommunikationsministern som var den aktive. Det kom också en lösning till stånd. Man har hittat en form för Inlandsbanan. Det är bara att gratulera IBAB, som i dag trafikerar den och som det går riktigt bra för.
Fru talman! Jag anser inte att satsningarna på infrastruktur ledde till de ekonomiska problemen för Sverige. Tvärtom hjälper ju infrastrukturen till att stärka näringslivet och skapa fler jobb i Sverige. Men vi pratade om glesbygd. Monica Öhman menar att kristdemokraterna ansluter sig för mycket till moderaterna, och en sådan politik blir glesbygdsfientlig. Det var den anklagelse som kastades ut här. Då vill jag fortsätta med att fråga: Hur kan ni höja dieselskatten nu? Vad innebär det för exempelvis skogsbruket i Norrlands inland? Hur kan det hjälpa glesbygden? Banavgifterna på Öresundsbron har diskuterats. Jag ska inte bli tjatig om detta, men hur kan det stärka glesbygden när man i framtiden får vara med och betala de avgifterna när man åker tåg i Norrland? Och hur ska ni kunna regera ihop med Vänsterpartiet och Miljöpartiet på trafikpolitikens område, när de två öppet och klart deklarerar att de vill dra ned på väganslagen och ni beklagar er över att pengarna inte räcker till för vägarna i glesbygden?
Fru talman! Nu är det ju inte jag och Johnny Gylling som avgör hur någon regering ska se ut - tror jag, i alla fall. Frågan om hur regeringsbildningar i framtiden ska se ut får skjutas på framtiden. När det gäller dieselskatten hade jag faktiskt väntat på att få den frågan. Jag ska ärligt och uppriktigt säga vad jag tycker om den. Jag har sagt offentligt, och jag kan upprepa det så att det står i riksdagens protokoll, att jag tycker att detta kom vid fel tillfälle. Vi har en besvärlig situation när det gäller åkeriernas konkurrensmöjligheter gentemot framför allt andra länder. Vi har en besvärlig situation i glesbygden, där många människor måste köra långa sträckor för att få daglig service, för att komma till ett jobb osv. Men 25-öringen är en del av en helhet, bl.a. vårt utgiftsområdes budget. Jag accepterar helheten, och då får jag också ta den negativa del som 25-öringen innebär. Det är min syn på 25-öringen. Till det kan läggas att bränslebolagen just nu är väldigt duktiga på att höja priserna. Rent allmänt kan jag säga om detta med vägarna och vägstandarden att det blev precis som jag befarade. Vi hade inte så mycket mer att diskutera från trafikutskottets sida, utan det blev vägar. Nu kommer det väl en omgång vägar till, vad jag förstår. Jag vidhåller dock: Vi behöver göra vissa insatser när det gäller rena investeringar, men vi behöver framför allt se till att pengarna på underhållssidan ökar.

Fru talman! Sveriges framtid som en industrination där konkurrenskraft mäts i effektivitet och lönsamhet är mycket nära förknippad med vilket ansvar vi politiker tar för vårt infrastrukturnät. Sveriges handikapp på grund av avståndet till våra viktigaste kunder nere i Europa är betydande, och därför måste vi inte bara vara lika effektiva som omvärlden; vi måste vara ännu lite bättre för att inte redan i utgångsläget hamna i negativt konkurrensläge. Vägar och järnvägar av godtagbar standard krävs för att insatsvaror och färdiga produkter i rätt tid, till rätt pris och med minsta möjliga miljöpåverkan når sina kunder, samtidigt som trafiksäkerheten måste hållas på en hög nivå. Från Moderata samlingspartiet har vi under en lång följd av år hävdat betydelsen av just detta, och i årets anslagsmotion understryker vi ytterligare vikten av ökade anslag till vägarna för att därmed bryta den trend av stagnation och tillbakagång som tyvärr alltjämt präglar regeringspolitiken. Tvärtemot vad som utlovats i regeringsdeklarationerna de senaste åren underlåter regeringen att genomföra det infrastrukturprogram som riksdagen redan beslutat om. Senaste vägplanen hann knappt lämna departementet förrän regeringen genom neddragningar och omdispositioner ändrade sina egna målsättningar. Vägplanens långsiktiga mål skjuts framåt i tiden, och redan trafikfarliga vägsträckor riskerar skörda nya offer därför att varken underhåll eller nyinvesteringar kan genomföras enligt fastställda planer. Nollvisionens mål, som enhälligt har antagits här i kammaren, har hitintills inte närmat sig sitt förverkligande utan tenderar att vara en vision utan verklighetsförankring. Antalet döda i trafiken minskar inte, och alltför många olyckor inträffar på just sådana vägavsnitt som sedan länge identifierats som farliga och därför självklart redan borde ha åtgärdats. Regeringens elvapunktsprogram för ökad trafiksäkerhet är i och för sig ett vällovligt försök med det gamla knepet att kasta in jästen efter degen i ugnen, men utan erforderlig medelstilldelning är denna åtgärd mera ägnad att försöka tillfredsställa en vresig opinion än att kraftfullt åtgärda försumligheter i vägunderhållet. Fru talman! I vår motion till årets riksdag Sverige på väg lyfter vi fram vår syn på hur vi vill förändra den rådande vägpolitiken genom effektivisering och bolagisering av Vägverket och genom att med höjda anslag ge både det svenska näringslivet och privatbilismen tillgång till bättre vägar. Neddragningen av Vägverkets egen verksamhet, till förmån för ökad upphandling i konkurrens, har tydligt visat att kostnaderna för utfört underhåll och nyproduktion minskat. Vi har fått mer väg för varje insatt krona. Vägverket ska med vårt synsätt fortsätta avvecklingen av sin verksamhet i egen regi och i stället utvecklas till att vara en kompetent upphandlare av tjänster för behoven såväl på underhållssidan som vid nyproduktion. I reservation 3 tar vi upp problematiken kring just denna fråga. Den socialdemokratiska vägpolitiken leder till en utarmning av vägstandarden, och den upprördhet som vi politiker möter från våra uppdragsgivare anser jag vara både förståelig och berättigad. Vid alla de uppvaktningar vi från trafikutskottet tar emot möts vi av företrädare från alla delar av landet som visar sin tydliga irritation över sakernas tillstånd. Utlovade projekt som inte genomförts, långa vägavsnitt som inte klarar bärigheten och alla de områden, såväl i norr som i söder, som inte klarar tjällossningen har vi i utskottet matats med under många år. Engagerade företrädare för näringslivet, nära lierade med lokala och regionala politiska företrädare, har berättat om bekymmer för den egna bygden och om industrins problem att klara nödvändiga transporter. Alla - säger alla - har fått återvända, vänligt bemötta men med det samlade beskedet att pengarna inte räcker till. Utskottet har inte kunnat ge några löften om snar bättring. Fru talman! För ungefär en vecka sedan besökte utskottet Vägverket i Borlänge. Där fick vi lyssna till vittnesbörd från alla regionchefer ute i landet. Budskapet var kristallklart: Utan ökade anslag kan vi inte genomföra de planer som redan är beslutade, och det befintliga vägkapitalet håller på att devalveras. Allra störst är problemen i storstadsområdena och i de områden där vår viktigaste näringsgren, skogsindustrin, hämtar sina råvaror. I Norrlands inland, i Dalsland-Värmland-regionen och i Götalands inland, för att nämna några delar av landet, är problemen på detta område mycket stora. Avstängda vägar, med råvarubrist och stora logistikproblem för företagen som följd - och naturligtvis stora bekymmer även för de boende i dessa områden - är knappast den bästa förutsättningen för att utveckla eller ens behålla befintlig verksamhet. Boende i områdena, som inget hellre önskar än att kunna leva och verka i sin hembygd, drabbas naturligtvis av missmod. Talet om att hela Sverige ska leva klingar falskt bland alla dessa drabbade. Näringslivets reaktioner låter inte heller vänta på sig. Nyligen redovisade en av landets stora skogskoncerner att man avvaktar med en tänkt miljardinvestering i Norrland, därför att råvaruförsörjningen på grund av det dåliga vägnätet inte kan garanteras. Därigenom hotas redan befintliga arbetsplatser, och det nytillskott av jobb som kunde kommit till uteblir. Om endast bråkdelar av den tvivelaktiga satsningen på Botniabanan använts på vägnätet i denna del av landet, kunde hela denna problematik redan ha lösts. När ska regeringen och Socialdemokraterna inse att tillväxt och nya jobb kräver bättre infrastruktur? Låt oss hoppas på att vi får något försök till svar på frågan under debattens gång. Fru talman! Den pågående nedrustningen av det svenska vägnätet måste brytas. Investeringsnivån måste höjas och ökat anslag för underhåll av det befintliga vägnätet måste komma till stånd. Beskattningen av svenska bilister beräknas, beroende på vilka skatter som hänförs direkt till bilinnehav, bilägande och utnyttjande av fordonen, till någonstans mellan 45 och 60 miljarder kronor. Bilisters krav på rimliga proportioner mellan skatter och avgifter för utnyttjandet av det samlade vägsystemet och den jämförelsevis ringa satsning som statsmakten gör för att bibehålla och upprusta vägarna anser vi är förståeliga. Bilismen har utvecklats till att vara en pålitlig källa för nya och allt högre skatter utan att investeringstakten på vägområdet ökar. Fru talman! Kraven på snabba och tillförlitliga transporter blir större allteftersom varuflödena ökar. De allt större godsvolymerna ger ytterligare belastningar på vägsystemet. Samtidigt stiger värdet av godset mätt i utförda tonkilometer. Detta ställer ytterligare krav på just in time-transporter. Regeringens höjningar av skatter, typ den föreslagna höjningen av skatt på diesel som ju redan har diskuterats, avvisar vi som en framkomlig metod. Ensidiga svenska skattepålagor drabbar svensk åkerinäring och gynnar i stället konkurrenter från andra europeiska länder. Dessutom medför de en fördyring av våra exportprodukter med effekter på vår totala konkurrensförmåga gentemot omvärlden. Effekterna av denna skattepolitik ser vi dagligen på våra vägar, där antalet utlandsregistrerade fordon ökar för varje dag. Att dessa fordon kör på ett bränsle med betydligt lägre miljöklass talar ytterligare för att den svenska skatte och avgiftsmodellen är kontraproduktiv i flera avseenden. Att många av dessa utländska fordon dessutom framförs i strid med gällande svensk lagstiftning talar ytterligare för att åtgärder snabbt måste sättas in för att ge svensk åkerinäring en rimlig chans att överleva. Rapporter från såväl SIKA som Växjö Universitet understryker dessa slutsatser. Regeringen har ett flertal gånger ställt i utsikt förändringar för att komma till rätta med just detta problem, men hitintills saknas åtgärder helt. Löften, fru talman kan ha sitt värde, men utan att de förverkligas motverkar de sitt eget syfte. Men jag förutsätter att Hans Stenberg, som kan de här frågorna och som kommer senare i debatten, kan ge ett besked om vilka förbättringar partiet och regeringen är på väg att gå emot också på detta område. Fru talman! I den moderata trafikmotionen har vi tagit upp frågor om hur vi vill förändra svensk vägpolitik och därigenom förbättra den dåliga vägstandard som vi har i dag, vilken redan har beskrivits, och samtidigt ge utrymme för nyinvesteringar. Inledningsvis föreslår vi en höjning av väganslaget med 500 miljoner det närmaste budgetåret, vilket redan har kommenterats. För de därefter kommande två respektive tre åren vill vi öka väganslaget med ytterligare 500 miljoner per år. Summan blir alltså 3 miljarder högre för den närmaste treårsperioden än summan i det budgetalternativ som har presenterats. Denna åtgärd ska kunna ses som en språngbräda för den större satsning som vi vill göra de därpå följande åren. Vi vill då, som också har redovisats, av medel som anvisas genom försäljning av statlig egendom direktfinansiera väginvesteringar på upp till 30 miljarder utöver nuvarande budgetanslag. Start för detta projekt kan ske nästkommande valperiod. I den nya och mer framåtsyftande vägpolitik som vi moderater arbetar för kommer inte de finansieringsformer som vi i dag traditionellt använder att kunna motsvara efterfrågan på ett vägnät som uppfyller kraven. Nya finansieringsformer måste få prövas, och den diskussion som redan har startat i kammaren om den s.k. PPP-modellen måste nu flyttas ut från sammanträdesrummen för att kunna förverkligas. Vi är fullt medvetna om att vägar och andra trafikanläggningar, projekterade och finansierade av privata aktörer, är en framtida kostnad som belastar statens budget. Men modellen, som prövats på olika håll i världen, bör ges en möjlighet att prövas också här i Sverige. Minskade anläggnings och driftskostnader redovisas i de länder där metoden tillämpats. Detta i kombination med möjligheten att trafiksätta en väg ett antal år tidigare än planerat är de plusfaktorer som gör att försöket bör få en chans till förverkligande. Utskottets positiva skrivning om skyndsamhet i regeringens ställningstagande i denna fråga understryker samsynen om behovet av dessa nya finansieringsformer. Fru talman! Den stora trafikökning som vi redan i dag känner av, inte minst i våra storstäder, ställer krav på ytterligare finansieringsmodeller. Utöver vad som kan komma ut genom användandet av PPP eller liknande typ av finansiering kommer nya och berättigade krav på väginvesteringar att ställas av bilisterna. I många länder används avgiftsfinansiering för att betala nya vägprojekt. Vi moderater har en beredskap för att pröva ett partnerskap mellan entreprenörer och väghållare för att på detta sätt kunna finansiera efterfrågade och nödvändiga vägprojekt. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett ställningstagande även i denna fråga. Fru talman! Det eftersatta underhåll som vi konstaterar har vidlåtit det allmänna vägnätet har till stor del också drabbat det statsbidragsberättigade enskilda vägnätet. Dessa nästan 75 000 km väg, som utgör en livsnerv för stora delar av den svenska landsbygden, har genom omläggningar av statsbidragen inte fått del av den kostnadshöjning som drabbat dess verksamhet. I vår vägmotion belyser vi just den frågan, och utskottet ställer i utsikt att den av regeringen utlovade översynen av regelverket för just det enskilda vägnätet ska leda till en rimlig anslagshöjning. Enligt vår mening måste regeringen slutföra denna översyn snarast och därefter återvända till riksdagen med förslag om medelsförstärkning. Fru talman! Med moderat infrastrukturpolitik vill vi bana väg för ett samhälle med tillväxt, framtidstro och nya jobb. Låt mig avsluta, fru talman, med att instämma i
Fru talman! Lars Björkman kritiser de hittills vidtagna åtgärderna för att uppnå nollvisionen. Men jag förstår inte hur Moderaterna anser att målet ska nås med tanke på att hälften av de omkomna i fordonsolyckor saknade bilbälte. Många förare är drogpåverkade, och överskridande av hastighetsgränserna är snarare regel än undantag. Hur ska man kunna minska antalet dödsoffer med hjälp av ökade väginvesteringar? Fru talman! Är Lars Björkman beredd att värdera vägarna för att anpassas till berusade och bälteslösa bilister som kör för fort? Ska man ta nollvisionen på allvar måste man se vad som är orsaken till dödsolyckorna. Vidare framgick det av Lars Björkmans anförande att transportökningar på vägarna är något eftersträvansvärt. Men jag undrar om vägtrafiken är särskilt rationell i någon aspekt när genomsnittshastigheten på Essingeleden varje morgon och kväll är 6-7 kilometer i timmen och varje fordon i genomsnitt förbrukar 21⁄2 liter bensin per mil, trots att vi har investerat miljarder för att försöka få vägarna i Stockholm att fungera.

Fru talman! Hur ska vi nå målet om nollvisionen? Den som sitter med lösningen är välkommen att presentera den. Vårt bidrag i den debatten är i dag detsamma som det har varit under en följd av år, dvs. genom att bygga bort i första hand de mest trafikfarliga vägavsnitten vill vi medverka till att antalet olyckor kan sjunka. Det försök som regeringen och Vägverket har redovisat kan i och för sig vara en metod att åstadkomma effekter. Men det förutsätter, fru talman, att man är beredd att skicka med pengar. Utan pengar kommer inte fällorna att kunna byggas bort. Svensson Smith och vi moderater har i grunden helt olika uppfattningar om vägtrafikens möjligheter och villkor för att utvecklas. Vi menar att vägtrafik måste få utvecklas efter de behov som ställs på vägtrafik men naturligtvis inom rimliga gränser. Men vi avvisar definitivt den metod som innebär att med hjälp av lagstiftning eller tvångsskattemedel driva trafikanterna till att söka sig andra lösningar som kan vara orationella, oekonomiska och olämpliga. Att höja bensin och dieselskatter till en nivå där man inte har råd att åka drabbar de betalningsgrupper som jag trodde Karin Svensson Smith gärna ville hålla om ryggen, nämligen de svagaste i samhället.
Fru talman! Vi kan diskutera vad som är rationellt eller inte. Jag konstaterar att miljoner människor sitter morgon och kväll i en låda av plåt som väger ungefär ett ton och förflyttar sig med en hastighet som man lätt kan åstadkomma genom att gå. Priset är luftföroreningar, buller och olägenheter av en mängd andra slag. Det är inte ett rationellt sätt att förflytta sig. Moderna städer, t.ex. Singapore, inför trängselavgifter och vägavgifter för att människor ska göra mer ändamålsenliga transportval. Jag tror att varje modernt parti måste ansluta sig till detta. Fru talman! Det är riktigt som moderaterna säger, nämligen att vi har helt olika syn på målet för transporterna. Vi tycker att de transportpolitiska mål som riksdagen har fattat beslut om ska gälla. Man ska inte behöva riskera att omkomma i trafiken. Lars Björkman hörde lika bra som jag hur Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör i Borlänge redovisade vad som är orsakerna till trafikdöden. Då går det rimligen inte att framhärda att man med hjälp av vajrar eller inklädnad av berg ska klara nollvisionen om man samtidigt inte vidtar de åtgärder som behövs. De som omkommer i trafiken i dag motsvarar i antal en Estoniaolycka varje år. Borde inte moderaterna läsa på och återkomma med lite andra förslag om de verkligen menar allvar med att folk ska kunna färdas säkert på vägarna?
Fru talman! Till skillnad från den metod som Vänsterpartiet och Karin Svensson Smith vill använda sig av, nämligen att med tvångsmedel och lagstiftning styra trafiken i vissa riktningar, är vi på detta område, som på alla andra områden, uttalade anhängare av valfrihet. Människor ska så långt möjligt själva ha bestämmanderätten. Vill man ta obehaget av att sitta i en bilkö, är det inte Karin Svensson Smith eller någon annan som ska säga: "Aja, baja, så får du inte göra. Du måste anpassa dig till de regler vi vill stifta, nämligen att använda andra trafikmedel." Däremot - och där är vi överens - är vi beredda att satsa på en rationell kollektivtrafik. Den är nödvändig inte bara i storstäderna utan måste också upprätthållas över de allra största delarna av landet. Naturligtvis kan glesbygden i vissa fall undantas, eftersom det där inte går att bygga ett tillräckligt tätt kollektivtrafiknät. Men i övriga delar av landet går det att satsa på den delen. Så långt är vi helt överens. Än en gång trafiksäkerhetsperspektivet: Vi har olika uppfattning om hur det ska lösas. Vi menar att de trafikfarligaste vägarna måste byggas bort. Det går att temporärt sätta ned hastigheten på kortare vägsträckor. Men att med hjälp av generellt sänkta hastigheter säga att vi därigenom når trafiksäkerhetsmålet är att underkänna den moderna utvecklingen - där bilen är en nödvändighet för såväl storstadsbor som glesbygdsbor. Vi tänker slå vakt om att den rättigheten bevaras.
Fru talman! Det är lätt att instämma i det mesta av vad Lars Björkman beskriver om läget på våra vägar runtom i landet. Där har både Centerpartiet och Moderaterna anslagit mer pengar. Jag lyssnade noga på Lars Björkman och Per-Richard Molén, och jag hörde väldigt lite om hur moderaterna ser på viktiga delar av transportpolitiken när det gäller att uppnå en god miljö och när det gäller att uppnå regionalpolitiska mål, som också är viktiga delar i de transportpolitiska målen. Jag vill höra Lars Björkman säga något om vilka ambitioner moderaterna har på miljöområdet. Ställer ni upp på det förslag som vi från Centern har sagt om att forma en nollvision för fossila bränslen och successivt fasa ut, halvera, fossila bränslen och introducera miljöriktiga och hälsoriktiga bränslen under en tioårsperiod? Är moderaterna med på att höja ambitionerna på det området? Jag tycker att det när det gäller regionalpolitiken skymtar fram att moderaternas ambitioner inte är så hundraprocentiga. Lars Björkman säger att det är tvivelaktiga satsningar på Botniabanan. Vi borde vara överens om att banan kommer att ha en oerhört stor betydelse för den regionala utvecklingen i den norra delen av vårt land. Vad har Lars Björkman och moderaterna att säga när er starke man i Stockholm, Elver Nilsson, vill ha 30 miljarder kronor för att bygga kringfartsleder och återupprätta Dennispaketet för att satsa storskaligt? Vi fick ju höra att man i England inte längre tror på de storskaliga modellerna att bygga nya vägar för nya bilar och mer trafik. Förstod moderaterna samma sak som vi av det som framkom i England, dvs. att den tiden är förbi? Det är nu fråga om andra lösningar, dvs. satsningar på kollektivtrafik, satsningar på miljöstyrande vägavgifter och annat som kan lösa problemen. Jag är rädd för att om Elver Nilsson vill ha 30 miljarder kronor av den moderata budgeten blir det lite pengar över till det övriga landet.
Fru talman! Jag tror inte att Elver Nilsson är ensam om att vilja ha mer pengar till den region man företräder. Jag tror att samtliga politiska företrädare från samtliga politiska partier ställer sig upp i olika sammanhang och säger att just deras region behöver mer pengar. Jag ska inte stå här och ha någon uppfattning om Elver Nilssons eller någon annans begäran är mer eller mindre berättigad. Men vi är helt klara över att storstadsområdena rent allmänt behöver - precis som övriga delar av landet - mer pengar för att klara de trafikproblem man redan i dag står inför. Vi kommer att driva vår politik åt det hållet. Sven Bergström efterlyser de regionalpolitiska målen. Vi har en regionalpolitik där vi i första hand vill använda oss av de generella metoderna. En av de förutsättningar som krävs för de områden Sven Bergström håller under armarna, är att satsa på de glesbygdsvägar som i dag är hindret för att skogsindustrin ska våga bygga ut. Vi är överens. Det är den typen av generella regionalpolitiska målsättningar som vi jobbar mot. Vi ska med gemensamma krafter kunna nå ett sådant mål, där det ska vara en säkerhet i framförhållningen som ger optimism för det näringsliv vi är så beroende av ska utvecklas för framtiden. Sedan var det nollvisionen för fossila bränslen. Just nu pågår en diskussion på olika nivåer i detta hus om det svenska ställningstagande kring hanteringen av skattefrågorna och det fossila bränslet. Om det finns en ekonomiskt rimlig förutsättning att vi kan använda inhemska fossila bränslen, kommer vi inte att agera bromskloss i de frågorna. Där kan vi ha en samsyn. Fru talman! Vi vidhåller att det är tvivelaktiga satsningar på Botniabanan. Om de pengarna fått användas för vägarna - det har talesmän från den region Sven Bergström representerar mycket tydligt uttryckt - hade det blivit en bättre regionalpolitisk effekt.
Fru talman! Lars Björkman säger rimliga ekonomiska förutsättningar. Jag utgår från att det var en felsägning när han sade inhemska fossila bränslen. Lars Björkman menar naturligtvis miljöriktiga bränslen, förnybara bränslen. Vad är då rimliga ekonomiska villkor? Det är ju så att i ett inledningsskede måste man ha en politisk vilja för att åstadkomma någonting. Vad jag funderar över är: Har moderaterna en politisk vilja att på bred front introducera och ge förutsättningar för att få in dessa miljöriktiga bränslen som är bättre för hälsa och miljö än vad de gamla fossila bränslena är? Är ni beredda att vidta några åtgärder och inte bara lita på marknadsmekanismerna i den frågan? Sedan säger Lars Björkman att vi håller de här områdena under armarna. Jag tycker inte att det är något särskilt kul uttryck. Vad Norrlandslänen och andra landsbygdslän begär är inte att någon ska hålla dem under armarna utan att man ges rättvisa villkor. Vi vet att dessa delar av vårt land bidrar med enorma rikedomar för den totala ekonomin här i landet när det gäller skogen, vattenkraften och gruvorna. Vi behöver inte hållas under armarna, men vi måste få rättvisa villkor. Vi borde kanske få tillbaka en del av de resurser vi bidrar med t.ex. när det gäller vattenkraften.
Fru talman! Låt mig på en punkt säga att jag är överens med Sven Bergström. Uttrycket hålla under armarna kan jag mycket väl skriva om till att vi ska ge näringslivet de förutsättningar som krävs för att man på konkurrenskraftiga villkor ska kunna hävda sin existens gentemot konkurrenterna oavsett var i landet de finns. Låt oss glömma uttrycket som sådant. Med politisk vilja, säger Sven Bergström, måste man tala om hur man vill styra utvecklingen. Låt mig säga att om det är så att det här bränslet visar sig ha den största ekonomiska nyttan just när vi gör om det till fossila bränslen, vilket ju inte på något sätt är klarlagt, då kan jag personligen säga att jag är beredd att ställa mig bakom en politik som innebär att vi ska pröva en ökad inblandning av fossila bränslen. Men det gäller först när de här villkoren är uppfyllda. Det finns alltför många som i dag med högre eller lägre röstläge hävdar att det här är det enda riktiga sättet att använda de fossila tillgångar vi har och som inte ska användas till att bygga spånplattor eller till att såga. Men så enkel är ju faktiskt inte problematiken. Det vet jag också att Sven Bergström mycket väl känner till. Det finns andra användningsområden för dessa fossila bränslen. Först ska vi klarlägga om vi ska elda de fossila bränslena i de anläggningar som ger värme och möjligen kraft, om vi ska använda dem till att utveckla biobränslen eller om vi ska hitta andra områden där de är bättre lämpade och där vi kan göra det både bränsleeffektivt, miljöeffektivt och ekonomiskt. Jag har inte det underlaget i dag att jag kan ge ett konkret svar. Men låt oss säga att vi är nyfikna på resultatet och följer det med spänning.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 1 i den här delen av debatten, som handlar om vägtrafiken. När det gäller vägtrafiken har Kristdemokraterna i det här betänkandet, som sagt, reserverat sig i reservation 1. Den handlar om alternativ finansiering av infrastrukturen, det som kallas för PPP-modellen, och i reservation 3, som handlar om att vi anser att Vägverkets produktionsverksamhet bör ombildas till ett av staten helägt aktiebolag. I ett särskilt yttrande anger vi, som Johnny Gylling tidigare sade, också att vi hade velat tillföra anslaget A2, Väghållning och statsbidrag, 300 miljoner kronor mer än majoriteten vill. Jag vill ge en bakgrund och motivering till att vi vill satsa extra på väghållningen och trafiksäkerheten och utveckla hur vi vill se PPP-modellen i snar funktion. Kristdemokraternas syn på kommunikationer har två utgångspunkter. Det är välstånd och miljöhänsyn. Bra kommunikationer är en förutsättning för att vårt land ska kunna utveckla välståndet och öka sysselsättningen och tillväxten. Transporterna belastar dock miljön, och därför måste vi göra ytterligare insatser för att framför allt minska de skadliga utsläppen. Vi föreslår t.ex. en kraftigt höjd skrotningspremie för att snabbare få bort de bilar som saknar katalysator och öka nybilsförsäljningen. Vi vill också ha större inblandning av etanol och metanol i bensinen. Däremot ställer vi oss avvisande till att chockhöja priset på bensin eller diesel. Men, fru talman, det behövs ökade investeringar i vägarna också för trafiksäkerheten. Trots bättre fordon och vägar innebär den ökade trafiken att risken för olyckor ökar. Sedan 1950 har persontransportarbetet i Sverige femdubblats. Persontransporter med bil beräknas öka med 1,3 % per år fram till 2010. Statistiken är alarmerande. Antalet dödade i trafiken har under åren 1996, 1997 och 1998 legat konstant kring 540 per år. 60 000 årligen skadas på något sätt, varav 3 000 invalidiseras för livet. Hälften av dem som dör före 30 års ålder gör det just i trafiken. Trafikskadorna kostar i dag samhället ca 40 miljarder kronor per år. Detta är inte acceptabelt. Vägtrafiken kan inte årligen få skörda över 500 människoliv. Nollvisionen måste återupprättas. På hårt trafikerade vägsträckor vill vi kristdemokrater att fyrfiliga vägar med mitträcke byggs. För att klara av en snabb utbyggnad av olycksdrabbade vägsträckor bör alternativa finansieringssätt prövas. Regeringen har dock ännu inte satt i gång med detta arbete. Vi vill också fråga: Vad händer med väginspektionerna och påföljdssystemet? Vad händer med möjligheten för storstäderna att införa vägavgifter och på det viset reducera trängseln och miljöutsläppen? Resurserna för att bygga och underhålla infrastruktur kan med sina 12,8 miljarder kronor synas väl tilltagna, men om man väger in de faktorer som jag nyss nämnt märks att det inte är tillräckligt som görs. Att minska investeringarna i infrastrukturen straffar sig i längden. I flera länder har man slutat använda infrastrukturen som en restpost i budgeten. Det är, menar vi kristdemokrater, dags också för Sverige att anlägga ett långsiktigt perspektiv. Visserligen görs det rullande tioårsplaner, numera med starka regionala inslag, men ofta punkteras projekten av att anslagen minskas eller "fryses" under viss tid. Ett konkret exempel på hur illa det kan bli är ju hanteringen av E 4 utanför Markaryd, som vi gång på gång har uppmärksammat i trafikdebatten. Efter en långdragen planeringsprocess med Vägverket, kommunen och flera hundra mark och fastighetsägare inblandade, flyttade regeringen plötsligt projektmedlen till en annan plats. Vägverket, som planerat att bygga bort en farlig sträcka, stod plötsligt utan medel, och ombyggnaden har nu fördröjts väsentligt. Det har skett dödsfall uppmärksammade i medierna som inte hade behövt ske om det här hade blivit annorlunda. Berörda människors förtroende för statsmakten och myndigheter ökar inte efter sådana händelser. Ett sätt att få en stabil ekonomisk grund för infrastrukturinvesteringar kan vara alternativa finansieringssätt av typen PPP . I "Regeringen anser det mycket angeläget att man skyndsamt prövar möjligheterna till alternativ finansiering av infrastrukturprojekt och avser att studera för och nackdelar med alternativ finansiering av vissa infrastrukturprojekt." Vad väntar då regeringen på?

För det andra har Vägverket på regeringens uppdrag utrett möjligheterna till och förutsättningarna för alternativ finansiering av väginvesteringar med direktavskrivning . Enligt rapporten kan alternativ finansiering kombinerad med annan riskfördelning och nya incitament innebära förbättrad effektivitet i form av lägre kostnader och förbättrad kvalitet samtidigt som pengar temporärt frigörs för andra ändamål utan att det offentliga inflytandet över vägtjänsterna går förlorat. För det tredje har Kommunikationsforskningsberedningen, KFB, i sin skriftserie om alternativ och idéer inom transportpolitiken i nr 1 i år publicerat docent Nils Bruzelius analys under titeln Nya metoder för finansiering av vägar. KFB:s eller Bruzelius slutsatser är övervägande positiva för att införa avbetalningsfinansiering av vägbyggen. Vi har reserverat oss för en PPP-modell och säger att vi vill att minst tio projekt ska startas inom två år med alternativ finansiering enligt denna modell. Det ska inte, precis som utskottets ordförande sade, uppfattas som att vi skulle underkänna utskottets vilja, men vi vill gå snabbare fram. Snarare är det Vänsterpartiet, med sin här deklarerade uppfattning, som skulle ha reserverat sig. Vi vill gå snabbare fram. Vi skulle i och för sig kunna finna oss i en lägre hastighet än vad gäller de tio projekten, men inte med den bromskloss som utgörs av vad Karin Svensson Smith här deklarerat, att det här i själva verket inte är bra. Nej, förutom de projekt som regeringen nämner som lämpliga att börja med, som riksväg 40 Jönköping-Borås, E 4 Sundsvall Syd, E 4 förbifart Uppsala, Malmbanans norra omlopp samt utbyggnad av E 6 i norra Bohuslän, vill vi ytterligare föra fram prioriterade projekt som väg E 22 Norrköping - Malmö. Jag skulle kunna nämna fler av Vägverket färdigplanerade sträckor. I Skåne kan nämnas Gårdstånga-Vä. I Blekinge finns en stark regional önskan att få en snabb utbyggnad av E 22 till fyrfilig väg med mittbarriär genom hela länet. Vi skulle kunna pröva E 20 i Västergötland, där olycksstatistiken för bl.a. sträckan norr om Skara genom norra Skaraborg upp mot motorvägen i Örebro län är alldeles oacceptabel. Vi förutsätter att E 4 förbifart Markaryd redan är prioriterad i planen. Annars menar vi att den ska ha en hög prioritet. Den orimliga trafiksituationen i Stockholm måste också lösas. Enligt de förslag som nyligen lagts fram av Banverket, Vägverket och Stockholms stad handlar det om investeringar på 6,1-9,1 miljarder kronor enbart för att få bukt med trängseln kring Riddarholmen. Kanske man skulle kunna pröva ett PPP-projekt som ändå lämnade Riddarholmen intakt och inte förstörde den fina miljön. I lagen 1996:1059 om statsbudgeten stadgas att infrastrukturella investeringar ska finansieras med anslag; så står det i 22 §. Vi kristdemokrater vill därför hos regeringen begära förslag till lagändring av denna paragraf, så att det blir möjligt att finansiera som PPP-projekt. PPP-modellen måste för övrigt inte innebära att vi intecknar framtiden, såsom tidigare Karin Svensson Smith har angivit. Det går att bygga motorvägar finansierade med avgifter som i t.ex. Frankrike. Vi har ett arv att förvalta som kristdemokrater från Mats Odells tid. Vi får inte glömma att under den icke-socialistiska regeringen sattes såväl Arlandabanan som Öresundsbron i gång som projekt. De är byggda på det sättet att det är användarna som betalar anläggningarna. Poängen med att vi kristdemokrater anser att det hastar att bruka PPP-pengar är att vi vill rädda fler människoliv. Det är inget självändamål att betala pengar för att köra över Öresundsbron. Alla hade vi velat ha den betald och färdig utan att behöva avlägga någon avgift. Men det handlar om att den annars inte hade blivit byggd. Då det finns vägsträckor som kostar människoliv är det ännu viktigare att binda ihop Köpenhamn och Malmö. Därför vill vi ta olägenheten av att finansiera över PPP. Det finns nackdelar med PPP-modellen, men vi vill ta olägenheterna för att rädda människoliv. Den finska motorvägen har nämnts tidigare. Den har enligt PPP-modellen byggts sju år tidigare än den annars hade byggts. Varje år innebär räddade människoliv. Den som reser sig upp och protesterar mot detta måste också försvara att människoliv går åt under tiden.

Fru talman! Nollvisionen ska förverkligas - det tycks vi vara överens om över partigränserna i kammaren. Men vi är inte överens om hur det ska gå till. Visst var Tuve Skånberg med när vi besökte Vägverket i Borlänge. I vilket fall helst ska jag redovisa för er att trafiksäkerhetsdirektören Ulf Björnstig redovisade att 43 % av dem som omkom vid kollisioner mötte en lastbil. Den tunga lastbilstrafiken är kraftigt överrepresenterad. Ska vi klara av att nå nollvisionen måste man se till att få över gods från vägarna till järnvägstransporter och sjötransporter och låta lastbilstrafiken reserveras för de korta sträckorna fram till järnvägsstationer och hamnar. Det är en av anledningarna till att dieselskatten måste höjas. Det handlar om trafiksäkerhet. Att bygga fler vägar leder till mer trafik. Man gynnar den trafik som är anledningen till att vi inte klarar nollvisionen. Vi hade en nedgång i dödsstatistiken när bälteslagen infördes. Nu har det hela planat ut, och t.o.m. talar den senaste statistiken om att antalet döda i trafiken ökar. Jag undrar om Tuve Skånberg närmare kan redogöra för på vilket sätt dessa väginvesteringar skulle minska risken för att ännu fler omkom i trafiken. Vidare undrar jag om Tuve Skånberg kan förklara på vilket sätt bolagiseringen av Vägverkets produktion skulle leda till någonting som är eftersträvansvärt, någon uppfyllelse av de transportpolitiska målen.
Fru talman! Till att börja med gäller det inte enbart att bygga ut vägarna. Det är viktigt, men det måste kombineras med andra åtgärder. Vi kristdemokrater har lagt en motion om trafiksäkerhet med 18 punkter, där vi noga går igenom förslag om att öka bilbältesanvändningen, att minska alkoholen till noll i trafiken, att få en differentierad och flexibel hastighetsbegränsning. Vi är beredda att pröva alkolås. Vi vill utreda ett elektroniskt körkort. Vi vill pröva tanken på en medicinsk prövning av äldre förare, och många fler skäl. Nu föregriper jag kanske den debatt som vi kommer att få senare om trafiksäkerheten. Men tro mig, det är inte bara med att bygga ut vägarna utan också med att bygga ut vägarna som vi får dem trafiksäkrare. Vi vet att motorvägarna innebär det trafiksäkraste sättet att föra bil på. Det är på annat än på motorvägar som de stora skördarna av dödsoffer sker. Det kan Karin Svensson Smith försäkra sig om genom att titta i den statistik som hon så ofta åberopar. När det handlar om Vägverkets bolagisering tror vi helt enkelt att det är effektivare att kunna skilja producent och avnämare. Vi menar att det är en väl motiverad åtgärd.
Fru talman! Om vi ska klara trafiksäkerhetsmålet genom att den vägtrafik som nu finns ska byggas om så att det blir motorvägar, undrar jag i så fall hur Kristdemokraternas ekonomiska alternativ ser ut. Att låta vägtrafiken huvudsakligen gå på motorvägar är någonting som kräver medel som jag inte tror ens att Kristdemokraterna förfogar över. I alla fall skulle det krävas skattehöjningar som inte ens vi i Vänsterpartiet skulle kunna ställa oss bakom. Sedan undrar jag apropå trafiksäkerheten och nollvisionen hur ni kan samarbeta med moderaterna, som enligt uppgift alldeles nyligen här i kammaren ville värna valfrihet och inte med tvångsmedel eller lagstiftning vill hindra folk från det trafikbeteende vi har nu. Går det ihop med de yrkanden som ni har i er trafiksäkerhetsmotion?
Fru talman! Varje parti svarar för sig. Det jag kan säga om samarbete med moderaterna är att de åren vi hade en icke-socialistisk regering var det inga problem att komma överens med dem. Det kan vara betydligt större problem att komma överens inom nuvarande regeringsunderlag för att hitta en vettig linje, men det är inte mitt problem. När det handlar om att lösa trafiksäkerhetsproblemen ville vi inte bara bygga bort dem. Det var ett av flera olika skäl. Det är riktigt att vi inte har pengar att bygga bort hela vägunderhållet såsom det borde göras. Vi vill öka och gå i den riktningen, men vi klarar inte att finansiera det just nu. Men det är just därför att vi inte klarar att över statsbudgeten få fram pengar till vägunderhållet i tillräcklig utsträckning som vi menar att vi är tvungna att använda PPP pengarna. Vi har inga andra alternativ. Annars får vi, precis som Karin Svensson Smith, acceptera nuvarande situation och liknöjt se att 500 personer dör i trafiken årligen. Det kan inte vi kristdemokrater acceptera.
Fru talman! Jag tycker att det som kristdemokraterna betonar är vällovligt, att vi ska rädda människoliv. Självklart ska vi göra det. Då tycker jag att vi i första hand bör kraftsamla på att få människor att leva upp till de regler som gäller i dag, att sätta på sig bältet, att respektera hastigheterna, att köra nyktert. Om vi finge människor att göra detta klarar vi de mål vi har i nollvisionen över en natt. Så enkelt är det. Jag tycker att Kristdemokraterna har en något lättsinnig - om jag får använda det uttrycket - inställning till PPP, precis som om det skulle vara något slags tulipanaros. Vi intecknar ju de facto framtida utrymme genom att satsa i stor skala på detta. Det är ingen tvekan om att vi gör det. Det ska ju betalas av någon vid någon tidpunkt. Centerpartiet är liksom utskottets majoritet positivt till att i några pilotfall pröva alternativa sätt att finansiera angelägna infrastrukturprojekt. De erfarenheter som redovisats från England och Finland är blandade, och det är angeläget att vi i Sverige kan få egna erfarenheter av den s.k. PPP-modellen. Man ska nog inte tro att PPP är en tulipanaros som gör att staten kan få stora pengar över till andra angelägna områden. Modellen ger i bästa fall en ökad kostnadseffektivitet. I övrigt är den i huvudsak ett sätt att fördela kostnader över tiden. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att projekten ska vara de mest angelägna samhällspolitiskt och regionalpolitiskt. Det ska alltså inte vara projekt som kan stångas fram i storstadsregionerna för att forcera fram kringfartsleder och annat som vi vet att det finns ett stort tryck för.
Fru talman! Jag håller med. Jag förstår inte riktigt varför Sven Bergström begärde den här repliken. När det handlar om hastigheten, nykterheten och bältesanvändningen var det precis det här som jag sade. Det är prioriterat, och här får vi ned de stora siffrorna. När det handlar om att PPP inte är en tulipanaros som löser problemen sade jag mycket riktigt att PPP ensamt inte kan lösa problemen. Men ställda mot väggen, med fler än 500 människor som dör årligen, så måste något göras. När det gäller att i någon utsträckning testa det hela så har ju vi fullskalemodeller - Arlandabanan och Öresundsbron. Där betalar faktiskt användarna, och inte framtida generationer. Vi kan mycket väl tänka oss att pressade i ett sådant här läge ha motorvägar som användarna får betala direkt. I den utsträckning det går ska det kunna ske på ett sådant sätt att det inte för med sig olägenheter. Någonting måste ske! Vägmaterialet blir sämre och sämre. Det vi gör är inte att inteckna våra barns framtid, utan vi omöjliggör ju våra barns framtid när vi inte skaffar fram pengar på ett eller annat vis för att lösa de här stora problemen.
Fru talman! Tuve Skånberg exemplifierade med Öresundsbron. Där ser vi att det inte är användaren som får betala, utan när det krisar till sig är det trafikanterna i hela landet som får vara med och pytsa in pengar för att man ska kunna köra på Öresundsbron. Där ser vi hur det går med de vällovliga ambitionerna att lägga ut kostnaden för bron på dem som trafikerar den. Det sprack direkt när det gäller Öresundsbron! Vi har pratat om att inteckna framtida utrymme. Tuve Skånberg, liksom hela trafikutskottet, har ju sett de redovisningar vi har fått när vi har haft hearingar kring denna fråga. Det är klart att man intecknar ett framtida utrymme genom att sjösätta en rad olika projekt, som Kristdemokraterna vill göra. Vi har inte oändliga tillgångar. Därför säger det sig självt att vi får pruta i framtiden. Vi begränsar alltså handlingsutymmet i framtiden om vi gör som Kristdemokraterna vill och sjösätter detta på bred front.
Fru talman! När det handlar om Öresundsbron, som finansieras delvis med skattemedel, delar jag Sven Bergströms irritation över att detta sker. Så var det inte tänkt från början. När Kristdemokraterna var med om att sätta detta skepp i sjön fanns inte det med i kalkylerna. Jag protesterade mot risken att det skulle bli så här, och jag gör det gärna igen. Inte desto mindre gäller det huvudparten. I en framtid, kanske med ett annat regeringsunderlag, kanske det kan ordnas så att trafikanterna själva får betala. Vi har inte sagt att motorvägarna måste intecknas med framtida medel. Det går att göra som i Frankrike, nämligen att man betalar för att man kör på motorvägarna. Jag erkänner villigt att det är ett obekvämt sätt att ta sig fram på, att människor blir irriterade av det och att det inte är det bästa. Men där vi är nödda och tvungna att hitta alternativa finansieringar av sällsynt farliga vägsträckor är Kristdemokraterna beredda att pröva denna tanke.

Fru talman! För oss som inte deltar i arbetet i trafikutskottet vill jag betona att det är utomordentligt viktiga frågor som utskottet arbetar med. Därför är det intressant att få delta i debatten. Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 26, 29 och 35. För min del ska jag beröra medlen till drift och underhåll, situationen för enskilda vägar, flygtrafiken och avslutningsvis en liten fråga kring Holmötrafiken. Vi borde tillsammans och gemensamt i denna kammare inse behovet av ökade medel till drift och underhåll av vägnätet. Det gäller alla vägar, såväl allmänna som enskilda. Det som sker med vägunderhållet i Sverige i dag är att likna vid en gigantisk Ebberöds bank. Vi kan se hur det bristfälliga underhållet i snabb takt underminerar och bryter ned vägarna. Det vältras över på framtiden att ta hand om bekymren. Sven Bergström har här tidigare i kammaren gett många konkreta exempel på hur illa läget är. Från Centerpartiets sida anser vi det vara samhällsekonomiskt lättsinne att rulla framför oss ett allt större behov av drift, underhåll och reparationer. Det är lika illa som att i åratal missköta det löpande underhållet av hus och hem. Man kan spara en slant kortsiktigt, men förlorar mångdubbelt på längre sikt. Fru talman! Tvärtemot vad utskottsmajoriteten säger i betänkandet ökar alltså eftersläpningen av åtgärder på våra vägar. Verkligheten hos Vägverkets regionkontor bekräftar detta. Inom den största regionen, Region Norr, räknar man med att klara av tre fjärdedelar av behovet för detta år. För 2000, dvs. nästa år, räknar man med att klara av endast 62 %. Detta är kalla fakta. Fru talman! Det är inte rimligt. Dessutom finns det i dag samhällsekonomiska beräkningar som visar att det är lönsamt att tjälsäkra vägarna i de aktuella områdena. Vi får inte glömma i denna debatt att det svenska skogsbruket är vår i särklass största nettoexportnäring. Det behöver bättre vägar, och det har jag också tidigare framfört här i kammaren. Från Centerpartiets sida sett är våra vägar en högt prioriterad fråga. Samhällsekonomin är bättre nu, och Centerpartiet har deltagit och högst påtagligt varit med och tagit ansvar för att detta resultat har kunnat uppnås. Medborgare och näringsliv i hela landet förväntar sig ett bättre vägnät, och framkomlighet året runt. Det är ett berättigat krav. De vill inte ha höjda bensin och dieselskatter. Låt mig säga, fru talman, att merkostnaden för dieselskattehöjningen i det län där jag bor, Västerbotten - som är det län som har störst antal mil allmänna vägar - exklusive alla privatbilar är 32,9 miljoner per år. Fru talman! Jag ska säga några ord om enskilda vägar - denna märkliga benämning på en resurs som är enskild, och som sköts enskilt, men som får brukas av alla. Detta vägnät lider mycket stor brist på medel för drift och underhåll samt för bärighetshöjande åtgärder, vilket tyvärr har tagits bort från bidragsunderlaget för något år sedan. Det är lika med systematisk kapitalförstöring att inte ha medel till bärighetshöjande åtgärder. Med hänsyn till fjolårets debatt kring frågan om medel till enskilda vägar noterar jag ändå med tillfredsställelse att utskottsordförandens löfte om ett återställande av budgetbeloppet för enskilda vägar har hållits. Trots detta ligger beloppet klart lägre än 1997, vilket vi från Centerpartiets sida vill rätta till. När det gäller flyget måste vi konstatera att avregleringen inte gett önskade effekter. Vi har i dag ett läge där SAS-monopolet utökats till flera linjer. Såvitt det går att beräkna ligger Sverige i dag i topp när det gäller höga inrikespriser. Låt mig säga att det i dag är billigare att flyga från Stockholm till New York tur och retur än från Umeå till Karlstad tur och retur. Det finns enligt vår mening starka skäl för att se över förutsättningarna för ett system med utjämning av kostnaderna för inrikesflyget, att med flyget göra Sverige rundare. Även andra inrikesflygfrågor, som exempelvis Bromma, måste få en lösning. Här vill jag hänvisa till vår motion som är gemensam med Vänstern och Miljöpartiet. Slutligen, fru talman, vill jag ställa en fråga till majoriteten beträffande skrivningen kring trafiken till Holmön, denna pärla i Bottenviken. Enligt betänkandet - jag vill återge detta - har Vägverket begärt ett klarläggande av regeringen när det gäller huvudmannaskapet för åretrunttrafik till ön. Samtidigt har det berörda departementet avskrivit frågan från vidare handläggning med hänsyn till Vägverkets prövning. Vi politiker har stundom ord om oss att inte vara särskilt tydliga. Med hänvisning till det jag återgivit ur betänkandet är min stilla undran till majoriteten: Tack!
Fru talman! När det gäller vägstandarden och vägunderhållet i Sverige är Vänsterpartiet också mycket intresserat av att vi ska kunna få en förbättring till stånd. Men för att kunna få det måste man ha en analys av varför vägunderhållet inte fungerar som det ska, varför vägarna är gropiga och varför det är så illa som så många av oss i trafikutskottet vittnar om. Jag kan upplysa Åke Sandström om att vi på vårt förra sammanträde hade information om vad som är fallet i USA, där man har bra mycket mer godstransporter än vi har. En stor skillnad är att man inte tillåter så tunga lastbilstransporter som vi gör i Sverige. Det normala i industrialiserade länder är att lastbilarna får väga max 40 ton och att de får vara max 18 meter långa. För Sveriges del har vi specialregler. Vi tillåter 60-tonnare och 25 meter långa lastbilar. Detta är inte en oväsentlig orsak till att vägarna, särskilt i de områden som drabbas av tjälskador, så lätt går sönder. Då undrar jag om ambitionerna från Centerpartiets sida att slå vakt om vägunderhållet sträcker sig så långt att ni kan tänka er att ställa upp på det initiativ som vi har tagit i vår motion, att man ska utreda en begränsning av lastbilarna just med tanke på att värna såväl vägstandarden som trafiksäkerheten.
Fru talman! Att inte underhållet fungerar behöver vi som åker mycket ute i landet inte någon närmare utredning om. Kalla fakta är att det fattas pengar. Tjälsäkring har helt kort att göra med att de av skogsbrukets och gruvindustrins transporter som sker vintertid går på tjälade vägar, som har en helt annan bärighet än som skulle ha varit fallet om man kört på otjälade vägar. Det är för att klara detta som man måste satsa på mer underhåll och bärighetshöjande åtgärder. Det fanns beräkningar som sade vad det skulle kosta att begränsa fordonsvikter och fordonslängder. Det skulle vara gigantiska belopp enbart för skogsbruket. På den punkten vill jag inte just nu delta i en sådan uppläggning. Det tror jag inte att vår situation skulle klara av.
Fru talman! Jag hade förmånen att delta i Kommunikationskommitténs arbete, och den redovisning vi fick där säger att det på vissa ställen i de tjälskadade områdena krävs ny vägbeläggning varje år om vägarna ska klara 60-tonnarna. Detta är det orimligt att få fram pengar till. Om man ska slå vakt om att vägarnas standard är sådan att människor som är beroende av vägen för sina nödvändiga transporter ska kunna ha ett acceptabelt sätt att förflytta sig, måste man begränsa lastbilarnas möjlighet att förstöra vägarna. Vi behöver lastbilar i vårt glesa land. Men de här stora lastbilarna går i stor utsträckning från norr till söder, i stället för att på ett mer rationellt sätt köra till närmaste järnvägsstation eller hamn och låta järnvägstransporter och sjötransporter klara de långa avstånden, medan vägtransporterna står för de korta avstånden. Då hade det på ett rimligt ekonomiskt sätt varit möjligt att klara av att hålla den vägstandard som man behöver för att kunna förflytta sig på det sätt som är önskvärt. Jag tycker att det är beklagligt att Centerpartiet inte kan inse att man inte bara kan låta mer skattemedel gå till att klara av de skador som vi faktiskt inte behöver stå ut med.
Fru talman! Har man ett riktigt underlag i en väg behöver man inte ny beläggning varje år. Det är fullkomligt klart. Jag vet också att åkerinäringen har förbättrat logistiken enormt mycket de senaste tio åren. Att det skulle vara jättemycket trafik i nordsydlig riktning vill jag inte hålla med om. Självklart ska man göra allt man kan på teknikområdet. Det finns tekniska innovationer som har tillförts lastbilsåkerierna, t.ex. nya boggisystem. Jag råkar själv ha både trafikkort och busskort och vet ungefär vad jag talar om. Att det, som sagt, fattas pengar till vägunderhållet är helt klart. Att man med begränsat axeltryck måste ta hänsyn till hur vägkroppen ser ut är också fullkomligt självklart.

Fru talman! Kommunikation är något positivt. I Sverige reser vi mycket. Antalet bilar har på några få år fördubblats. Tågen kör säkrare och snabbare. Vårt dagliga resande har på en hundraårsperiod ökat lika mycket, dvs. hundra gånger. Från att i slutet av 1800 talet vara knappt en halv kilometer per medborgare och dag är vi nu uppe runt 40-50 kilometer per medborgare och dag. Huvuddelen av persontransporterna sker och kommer under överskådlig tid att ske med egen privat bil. Åtta av tio resor sker på sådant sätt, medan den återstående femtedelen sker med tåg, buss, båt, spårvagn eller flyg. Detta leder till en enkel slutsats, att våra vägar är det mest centrala i de fysiska kommunikationslederna. I ett glesbebyggt land som Sverige är det inte möjligt med kollektiva trafiklösningar på så många ställen. Arbetsresor, sjuktransporter, dagligresande för inköp, för att inte tala om barnfamiljernas stora behov av ett eget transportmedel till och från skola och fritidsaktiviteter leder till att bilbehovet i de flesta familjer är mycket stort. Nu är utvecklingen dessutom sådan att alltfler bilförare är kvinnor, vilket breddar bilden ytterligare. Jag har, fru talman, i annat sammanhang pläderat för att vi borde genomlysa hela kommunikationssidan, dess behov och effekter, i en särskild bilsocial utredning. Även om den hör hemma i en annan debatt tror jag att det är viktigt att den nämns också här. Kostnadssidan för resenärerna inte att förglömma. I trafikutskottets betänkande nr 1, som vi nu behandlar, finns det en intressant pedagogisk tillrättavisning. Den drabbar regeringen, då utskottet påminner om att vid behandlingen av förra årets budgetproposition gavs det tydliga beskedet från riksdagen att mål och resultatstyrningen skulle förbättras genom ett fortsatt utvecklingsarbete. Det har till dels skett. Men intressant är att utskottet är mycket tydligt med att säga att budgetpropositionen måste bli bättre och öka i klarhet och begriplighet. Utskottet beordrar regeringen ett fortsatt arbete med att förbättra läsbarheten. Bra, fru talman! På samma tema kan man säga att bannbullan når departementet när det gäller att presentera medelsanvisningen och så långt möjligt behandla anslagen samlat. Det erinras om att t.ex. vissa utgiftsområden kommer från flera olika anslag. Jag tror att det är ett viktigt påpekande, och möjligen skulle man kunna säga att det är anmärkningsvärt att det ska behöva upprepas. Det har skett en i förhållande till trafikarbetet dramatisk neddragning av satsningen på förstärkt infrastruktur och nybyggnad. Statens budget har inte räckt till för att säkerställa ett transportsystem som svarar mot tidens krav på miljö, trafiksäkerhet och tidssäkra transporter. Private Partnership, vuxit sig allt starkare som en intressant finansieringsmöjlighet. Erfarenheterna från både Finland och England gör att de som tidigare varit skeptiska har blivit alltmer positiva. Modellen gör nu sitt intåg även i Sverige i och med att regeringen i statsbudgeten ställt sig positiv till att den prövas också här. För mig som kommer från det nya länet Västra Götaland är det flera projekt som väl skulle kunna lämpa sig. Jag menar att regeringen, inte minst av trafiksäkerhetsskäl, snarast borde pröva modellen på riksväg 40 Göteborg-Jönköping. Andra vägsträckor som skulle kunna komma i fråga är riksvägarna 44 och 45, som båda på grund av det starka trafikflödet är i akut behov av utbyggnad och upprustning - för att nu inte tala om Europaväg 6 från Uddevalla och norrut; den nya Svinesundsbron och de oerhört svåra vägsträckorna på den nordliga sträckningen av E 6 genom Bohuslän måste skyndsamt färdigställas. Det är med andra ord, fru talman, bråttom. Det finns intressanta iakttagelser som visar att PPP-modellen innebär större effektivitet och lägre kostnader. Statens risker är i sammanhanget mycket små, och man vet ganska väl vad och när man får något för pengarna. Det kan sägas att Vägverkets uppgifter kanske blir lite annorlunda men definitivt inte färre. Regeringen har ändå tagit ett viktigt steg i budgeten. Trafikutskottet späder på i betänkandet, och man kan säga att bollen har rullat tillbaka till regeringen för att ta nästa steg i praktisk handling. Genom att använda PPP-modellen för ombyggnad av de mest utsatta vägavsnitten med mycket tungt trafikflöde skulle vi ta ytterligare steg mot ett trafiksäkrare och miljövänligare vägsystem. Självfallet kan alla landsdelar tala om sina behov av förbättrade kommunikationer. Men det finns ändå anledning att nämna något specifikt för Västra Götaland, som inte bara är Sveriges utan också Nordens främsta transportregion. Regionen har ett internationellt inriktat näringsliv, och regionen fungerar som en motor i svensk ekonomi. Hela området är starkt industriinriktat. Verksamheter inom livsmedelssektorn såväl på land som till sjöss dominerar i länet i jämförelse med övriga delar av landet. Godstransporterna har kraftigt ökat. De stora biltillverkande företagen Saab och Volvo har ett oerhört trafikflöde både i godstransporter och i tiotusentals arbetsresor. Västra Götaland redovisas ett investeringsbehov under en tioårsperiod motsvarande ungefär 50 miljarder kronor. Det är ingen tvekan om att det är oerhört mycket pengar, men det skulle också betyda en stark ekonomisk tillväxt och en bättre miljö i ett skandinaviskt både nationellt och regionalt perspektiv. Också där påpekas möjligheten att med nya finansieringsmöjligheter pröva sig fram som ett komplement till traditionell finansiering. Tre länders vitala kommunikationer drar genom västkusten och binder samman Oslo och Köpenhamn. Utbyggnaden av såväl E 6 som Nordlänken på järnvägssidan är ytterst angelägen. När vi får en situation att restiderna från Göteborg till Oslo eller Köpenhamn rör sig om bara drygt ett par timmar vardera skulle det innebära en oerhörd förstärkning av konkurrensen för den spårbundna trafiken. Utbyggnad av 45:an och järnvägen i Götaälvdalen bör samordnas, och Västkustbanans slutliga färdigställande behöver ske snabbt och Västra stambanan uppgraderas. Jag har redan nämnt riksväg 40 men också Europaväg 20 Göteborg-Stockholm inklusive en förbindelseled från E 20 till Landvetters flygplats. Uddevalla-Trollhättan-Vänersborg bör knytas samman till en pendlingsregion med snabba förbindelser. Den ökande tillgängligheten till arbete och utbildning skulle innebära att det kunde hanteras i en av de största utvecklingsfrågorna i regionen, dvs. näringslivets kompetensförsörjning. Därtill kommer regionens tyngd, som är stor och dynamisk. Fru talman! Det jag nu sagt innebär inte att man kan lämna det mindre vägnätet av regionens glesbygdsdelar. Kenth Skårvik har redan tagit upp behovet av ökad bärighet och att skogslänen, särskilt Dalsland, behöver tjälsäkras. Utan att i detalj gå in på sjöfarten är också hamnarnas roll ur transportsynpunkt i detta västkustområde stor, och Vänersjöfarten har en viktig roll i transportförsörjningen och behöver säkras. Jag ska sluta mitt anförande med något som skulle kunna kallas en sidosynpunkt. Det gäller statens ansvar för kärnverksamheten. Vi har ju vant oss vid - och det har varit en oomstridd policy - att staten ska garantera vissa verksamheter. Det gäller arbetsmarknadspolitiken. Det gäller rättsväsende och polis. Det gäller utbildningsfrågor, framför allt på högskolesidan, forskning och utveckling, för att nämna några, och sist men inte minst de fysiska kommunikationerna. Nu pågår det ett slags allmän utarmning av flera inslag i kärnverksamheten. Det innebär att medborgarna får en allt sämre närservice från statsmaktens sida som i sin tur leder till två saker. Det ena är att man tvingas resa långa sträckor, vilket i sin tur adderar behovet av bra kommunikationer, men då också med en kostnad och tidsförlust för medborgaren. Men den uttunning som skett och pågår inom vitala verksamhetsområden som staten ansvarar för innebär det också en ytterligare trafikbelastning. För detta har staten också ett ansvar. Därför är det, fru talman, viktigt att vi som parlamentariker bevakar de här frågorna så att människor kan bo och verka där man ser att det vore önskvärt och motiverat. I det sammanhanget har trafikpolitiken och trafikutskottets agerande stor betydelse. I fråga om olika inslag kan vi lägga tyngdpunkten något åtskilt. Men den allmänna färdriktningen från utskottets dominerande delar drar ändå åt samma håll, med både en förnyelse i finansieringsfrågor och en het önskan om en upprustning och ett förbättrat underhåll. Men då gäller det att också andra politikområden fungerar, att näringslivets villkor och arbetsmarknadens funktionssätt fungerar väl. Skulle det på dessa områden ske en förbättring kommer det kommunikationsväsendet till förstärkt del. Människors behov av en förbättrad och rationell trafikföring finns det anledning att ta fasta på.
Fru talman! Elver Jonsson förespråkar PPP som finansieringsmodell. Då undrar jag hur logiken ser ut. Många folkpartister som jag har mött i debatter brukar berömma sig av att stå för minskade anslag till fysisk infrastruktur därför att man värnar så mycket om vård, skola och omsorg. Det är hjärtefrågor för Folkpartiet, och då får andra investeringar stå tillbaka. Jag kan förstå ett sådant uttalande, men jag förstår inte hur det hänger ihop med att man i dag skulle låna pengar för att finansiera nya vägar, som sedan ska betalas av kommande generationer. Om de också skulle vilja satsa på vård, skola och omsorg, hur ska de då göra? Ska de strunta i återbetalning av de lån vi har tagit? Det kan de förmodligen inte göra. Eller bedömer Folkpartiet att behoven inom vård, skola och omsorg minskar så mycket i framtiden att budgetutrymmet i stället ska användas för att betala tillbaka lånen för de vägar som vi i dag skulle besluta om? Eller är Folkpartiets variant den som Kristdemokraterna redovisade tidigare här i kammaren, att man ska låta vägtrafikanterna betala själva? Det finns internationella exempel som visar hur det kan gå. Antingen går de här vägbolagen i konkurs, eller också blir det som i Spanien, där lastbilschaufförer väljer mindre grusvägar som inte kostar pengar i stället för att köra på de fina vägarna som betalas med avgifter. Det skulle vara intressant att höra Folkpartiet redovisa vilken av dessa varianter som gäller och hur PPP går ihop med Folkpartiets satsning på vård, skola och omsorg.
Fru talman! Det Karin Svensson Smith nu säger är ju en retorik som man självfallet kan använda här. Jag blir särskilt förvånad när hon säger att hon inte vet hur PPP-modellen hänger ihop. Trafikutskottet har haft undervisning i detta, och Karin Svensson Smith får väl ta en förnyad kurs. När man talar om att lägga kostnaderna på kommande generationer är det poänglöst att säga att det inte skulle kunna finansieras på något annat sätt. Vad är statsskulden annat än att lägga kostnaderna på andra generationer? Vänsterpartiet har inte, vare sig man kallat sig v eller vpk genom åren, varit särskilt knussligt när det gällt att späda på den typen av utgifter. Vi har från Folkpartiets sida gjort en stark uppräkning av väganslaget och kommer att fortsätta med det. En orsak till att vi inte har råd att kosta på oss vitala saker är den massarbetslöshet som denna majoritet delvis bär skuld till. Skulle vi bara kunna förbättra näringslivet och arbetsmarknaden med någon enstaka procentenhet skulle vi frigöra nya miljarder. Därför är Folkpartiets modell för hur vi vill finansiera nödvändiga utgifter att vi måste se det som en helhet och också se till att de delar som kan bli närande och betalande blir större. Det betyder att bidragskollektivet i Sverige måste bli mindre och skattebasen bredare. Det är vår lösning för att finansiera vitala framtida utgifter.
Fru talman! Jag förstår att ens verklighetsuppfattning lätt kan färgas av det parti man tillhör. Men att påstå att detta rödgröna regeringssamarbete skulle leda till massarbetslöshet tycker jag är att något förvanska verkligheten. Arbetslösheten är bra mycket lägre nu än när det borgerliga regeringssamarbetet pågick. Just därför att jag deltog i det seminarium som vi hade om PPP i trafikutskottet är jag så pass aktiv i kammaren när det gäller dessa frågor. Jag är mycket oroad över det omoraliska beteende som jag finner vara fallet när man vill teckna in kommande beslutsfattares utrymme genom att i dag ta upp lån och sedan kalla det PPP och låtsas att det är något privat när alla dessa modeller i själva verket bygger på att man skickar räkningen till staten, till skattebetalarna, längre fram. Statskontorets utredning visade att ett genomförande av PPP kräver ändring av budgetlagen. I praktiken innebär det att vi skulle skapa en gräddfil för infrastrukturinvesteringar vid sidan av allt annat som vi, valda representanter för Sveriges folk, vill använda skatteintäkterna till. Jag tycker inte att man ska lösa trafikproblemen på det sättet. Och jag tycker att vi har ansvar för bra mycket mer än människors behov av att förflytta sig. Vi har ansvar för att vård, undervisning och omsorg fungerar. Det är nog hjärtefrågor som vi inom Vänsterpartiet tar mer på allvar än vad ni som förespråkar PPP tycks göra.
Fru talman! Det omoraliska beteendet delar vi i så fall med många. Karin Svensson Smith får väl tala med regeringen som hon numera har ett mycket nära samarbete med. Klart är ju att regeringen för sin del är mycket tydligt inställd på detta. Och utskottet har ju gett sitt stöd för att man fortsätter med det. Jag tror att Karin Svensson Smiths häftiga invändning här har att göra med att man från Vänsterpartiet så många gånger är emot en god trafikföring. Det må gälla utbyggnad av vägar, särskilt motorvägar, och det må gälla broar, där Karin Svensson Smith har agerat för att man ska om inte riva så ändå förhindra nybyggnader. Karin Svensson Smith tycker att det är fel att ta upp massarbetslösheten som en orsak till att vi inte kan bygga vägar. Hennes partikamrat sade i går i denna kammare att vi har en besvärande massarbetslöshet. Och när var tionde eller var tolfte person i arbetsför ålder i landet står utanför arbetsmarknaden, då har vi ett för stort bidragskollektiv. Men om Karin Svensson Smith inte vill göra den kopplingen när det ändå handlar om samma statskassa har jag kanske inte förmåga att övertyga henne om det. Men jag tycker att det finns anledning att i debatten ändå påtala den ihålighet som Karin Svensson Smith mobiliserar här genom att inte låta ekonomin ha samband. Sedan kan man hitta på olika modeller för hur man betalar och finansierar, och där kan vi ha en öppenhet. Men klart är att PPP-modellen i vårt ekonomiskt tunga läge är mycket intressant.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga Elver Jonsson om järnvägsinvesteringarna och banhållningen. Jag får inte ihop detta riktigt. Banhållningsanslaget ligger på drygt 6 miljarder kronor. Folkpartiet vill minska detta med drygt 1 1⁄2 miljarder kronor. Jag antar att det gäller även inom Västra Götalands sektor. Vill då Folkpartiet att det ska minskas på drift och underhåll av järnvägarna? Ska investeringar i järnvägar utebli? Ska ni ta bort det regionala järnvägsinvesteringsanslaget helt? Hur har ni tänkt er detta? Detta måste ju även Elver Jonsson kunna förespråka inom Västra Götaland, eftersom det ligger järnvägsprojekt även där.
Fru talman! När det gäller järnvägsinvesteringar sade jag att vi inte kan ha järnvägar i hela landet. Men det finns områden där det är särskilt viktigt och där det finns gods och trafikflöden där det är motiverat. Även regeringen, som Mikael Johansson har ett nära samarbete med, har hållit tillbaka i fråga om detta. Och när det gäller just Norge-Vänerlänken finns det också där anledning att föra den diskussionen med Regerinskansliet. Men för oss i Folkpartiet är det på samma sätt som för regeringen och för andra partier, nämligen att vi har för lite pengar. Det är därför som jag, Mikael Johansson, för in resonemanget om att vi måste få förstärkta samhällsintäkter, t.ex. att fler människor kommer i arbete. Vi kommer inte runt den frågan, även om en v-ledamot alldeles nyss menade att det tydligen var försumbart, utan detta måste kopplas ihop. Och från Folkpartiets sida är vi beredda att göra rejäla uppräkningar om vi kan få stöd för att vi nu går ut och breddar den arbetsmarknad som är för smal och där för få medborgare deltar.
Fru talman! Arbetsmarknadsskäl är bra. Det är också Västra Götalands problem. Det finns faktiskt alternativ för arbetarna på Saab att ta sig från framför allt kanske Göteborg, och det är järnvägen. Då undrar naturligtvis väljarna i Västra Götaland och i övriga Sverige vilka järnvägsprojekt och vilka minskningar av drift och underhåll som det handlar om. Och vill ni slopa de regionala järnvägsinvesteringarna?
Fru talman! Jag har inte mer att tillägga. Jag har tidigare sagt att vi i Sverige totalt sett har för svaga investeringar både på järnvägar och på vägar. Detta behöver uppräknas. Såvitt jag förstår är det inget parti som fullt ut orkar med det. Det är därför som jag i debatten här i dag har sagt hur viktigt det är att intäktssidan förstärks. Om vi kunde minska vår arbetslöshet med en enstaka procentenhet skulle vi kunna tillföra miljarder kronor till investeringar i infrastrukturen. Då skulle självfallet så vitala områden som det västsvenska trafiknätet komma i fråga mycket tidigt. Det är de besked som jag för stunden kan ge.
Fru talman! Först en kommentar till Folkpartiet. Det är intressant att höra en representant för det parti som under de senaste två åren har velat anslå minst pengar i statsbudgeten till vägarna stå här framme och tala sig varm för satsningar på vägarna. Jag förstår inte hur det går ihop. Fru talman! I budgeten ökar anslaget A2, Väghållning och statsbidrag, med 350 miljoner kronor. Vi är ense med regeringen om att medel för drift och underhåll bör prioriteras inom ramen för anslaget och att den del av anslaget som används för drift och underhåll nästa år ska öka med drygt 430 miljoner kronor jämfört med det belopp som angavs i regleringsbrevet för innevarande år. Vänsterpartiet vill inte göra några nya stora och kostbara satsningar på motorvägar. Däremot har vi en del hårt trafikerade vägar där det sker många olyckor. Här anser vi att trefilsvägar med ett separerande mitträcke kan vara en bra och betydligt billigare lösning. Det är Vänsterpartiets bestämda uppfattning att det under de närmaste åren bör ske en kraftig satsning på det vägnät som under de senaste åren har fått stå tillbaka för andra åtgärder. Det gäller framför allt vägarna i inlandet från Dalsland ända upp till Lappland. Här räcker det inte med pengar till drift och underhåll, utan många av de här vägarna behöver rekonstrueras ordentligt, tjälsäkras och få bättre bärighet. Oframkomliga och avstängda vägar under tjällossningen kostar skogsnäringen stora pengar varje år. Och produktion och arbetstillfällen hotas. Som framgått säger Vänsterpartiet nej till PPP finansiering av vägar. Genom upplåning och medverkan av privata företag kan man starta nya vägprojekt tidigare, men notan får staten ändå i slutändan betala. Vi anser att det här är en smygväg att förbigå systemet med utgiftstak. Visserligen kritiserar vi detta hårt, men vi har det budgetsystemet nu, och om vi ska bryta taket så anser vi att det finns angelägnare projekt att satsa på, t.ex. på den sociala sidan. Vi tillstyrker, som sagt, att frågan utreds. Vi välkomnade mycket, som Göran Persson sade i regeringsförklaringen, att regeringen vill arbeta för att föra över gods från väg till miljövänligare transportslag som järnväg och sjöfart. Samtidigt vet vi att lastbilen är, och kommer att förbli, huvudtransportör av gods för långliga tider framöver. Framför allt är lastbilen oslagbar för kortare transporter. Dessutom behövs den i glesbygden. Moderaterna vill anslå mer pengar till vägsektorn. Men när man samtidigt kraftigt vill minska på anslagen till Banverket med 1,4 miljarder tycker vi att man är fel ute. Vägtrafiken ökar ju kraftigt. Bara i år har lastbilstrafiken ökat med 6 %. För övrig trafik står det stilla vad gäller ökningstakten. Nollvisionens mål uppfylls inte. Vårt åtagande vid Kyotokonferensen om att minska vår koldioxidförbrukning tycks vi heller inte nå. Att då, Lars Björkman, kraftigt dra in pengar från vårt, näst efter cykeln, miljövänligaste trafiksätt är något som inger farhågor för framtiden. Vi välkomnar också miljöminister Kjell Larssons uttalande om trafiken i Stockholm. Vänsterpartiet har länge hävdat att ringleder runt Stockholm inte löser trafikproblemen i innerstan - senast bekräftat av Vi tror att vägavgifter är rätta vägen att gå, samtidigt som vi satsar på kollektivtrafiken och gör den attraktivare. Beträffande de två alternativ som Banverket föreslagit i fråga om tredje spåret i Stockholm har nu Vänsterpartiet tagit ställning och förespråkar det alternativ som är mest positivt för miljön runt Riddarholmen, nämligen att tredje spåret byggs och att biltrafiken på Centralbron flyttar till en tunnel under Stockholms ström. En väldigt liten del av allt gods till och från Stockholm går på järnväg. Genom tredje spårets tillkomst finns det återigen kapacitet att utnyttja Tomteboda som godsbangård. Vi i Vänsterpartiet är villiga att diskutera lättnader för att flytta godstransporter på väg till järnväg och sjöfart. Om något ska transporteras, t.ex. från Lycksele till Lübeck, vill vi gärna premiera den åkare som kör godset från Lycksele till Holmsund för vidare transport med båt mellan Holmsund och Lübeck, något som är vida miljövänligare än transport med lastbil hela vägen. Jag delar inte Åke Sandströms bedömning när det gäller lastbilsförekomsten på Det här skulle också vara bra för svensk åkerinäring, som vi gärna vill värna. På sträckan Lycksele Holmsund behöver våra svenska åkare inte frukta någon konkurrens från öststatsbilar körda på dåligt bränsle. Det sker i dag mycket intressanta saker när det gäller kombitrafiken. Inte minst hälsar vi med glädje budgetpropositionens skrivning om att Banverket ska ha ett övergripande ansvar för terminalverksamheten. Varför är det då så viktigt att mer gods flyttas över till järnväg och sjöfart? Ja, vi ser tre skäl: trafiksäkerheten, miljön och kostnaden för slitage på vägarna. När någon dör vid en krock med två eller fler fordon är en lastbil inblandad i 43 % av olyckorna. Säkerheten i våra personbilar förbättras ständigt men när de tunga krafter som finns i en lastbil är inblandade hjälper inga krockkuddar och sidokrockskydd i världen. Jag har ett exempel från hemma i Värmland, nämligen väg 45 - en mycket olycksbelastad väg där tunga skogstransporter och, i många fall, oerfarna bilister på väg till fjällen ska samsas på isiga vintervägar. De åkare som jag har kontakt med talar om dagliga incidenter. Ytterst sällan är det yrkesförare som orsakar de här olyckorna - det ska sägas - utan framför allt orsakas olyckorna av bilister som inte är vana vid att köra om de 25 meter långa och 60 ton tunga fordonen på smala vägar, ofta under dåliga väderförhållanden. I ljuset av detta tycker vi att regeringen bör överväga att minska maximilängden och maximivikten på långtradare i Sverige till EU-nivå. I USA, där maximilängden är 18 meter, fraktas inte mindre än 50 % av det långväga godset på järnväg, mycket just av nämnda orsak. Sedan gäller det trafiksäkerheten. Riksdagens beslut om att antalet döda i vägtrafiken ska minskas till högst 400 dödade år 2000 kommer inte att uppfyllas. Vi i Vänsterpartiet ordnade nyligen en hearing om trafiksäkerheten eftersom vi känner oro för att målet för år 2000 inte kommer att nås. Hearingen samlade många av landets ledande trafikexperter, motororganisationer, ett antal riksdagspartier och företrädare för Näringsdepartementet. Det elvapunktersprogram från mars 1999 som regeringen genomfört visade sig ha stora brister. Det räcker alltså inte. Orsakerna till olyckorna är väl dokumenterade: Man håller för hög fart. Bilbältet används inte. Föraren är onykter. Det förvånar mig mycket att regeringen, och för den delen också delar av oppositionen, tycks tro att det går att med fysiska åtgärder lösa detta problem. En mittbarriär här och hinderfria slänter där liksom inklädning av stolpar och berg är naturligtvis bra åtgärder men enligt alla experterna på hearingen är det helt otillräckligt. Vill man på kort sikt få ned dödstalen bör man, det är vi övertygade om, satsa på ökad övervakning via hastighetskameror och fler poliser på vägarna. Vi vill höja böterna för den som inte har bilbältet på sig. Jag tror att det räcker att hålla de hastigheter som vi i dag har. Om vi gör det flyter trafiken i lugnt och lagom tempo och många omkörningsolyckor förhindras. När det gäller miljön tycker jag att det är rätt att höja dieselskatten med 25 öre. Vi har inte speciellt hög skatt jämfört med övriga länder i Europa. Storbritannien ligger mycket högre. Tyskland och Holland ligger också högre, även efter vår höjning. Framför allt i Tyskland talar man om årliga rejäla höjningar av dieselskatten. Det märks redan att det kommer in gamla risiga dieselbilar från Tyskland till Sverige och detta är inte bra. Det är inte heller bra att taxi i så stor utsträckning kör på diesel i storstäderna. Det som är så oroväckande med dieseln är de larmrapporter som kommer om partikelutsläpp från dieselmotorer. Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige. En statlig utredning som nu arbetar har konstaterat att petroleumindustrin ligger bakom det mycket höga procenttalet när det gäller dödsfallen i cancer. När det slutligen gäller vägslitaget visar forskningen att det är de riktigt tunga fordonen som sliter vägarna oerhört mycket. Motorvägen runt Västerås, E 18, är t.ex. slut i förtid på grund av alla tunga transporter. Det är då inte fråga om ytbeläggningar utan om att hela vägkroppen tagit skada. Detta är också ett skäl till att överväga att sänka maximivikten för lastbilar i Sverige. Fru talman! Allra sist ber jag att få yrka bifall till reservation 4.

Fru talman! Jag börjar med det som jag känner mest sympati för när det gäller Sture Arnessons anförande, nämligen talet om nollvisionen och att det som hittills skett här är otillräckligt. Möjligen överdrev han sin kritik när det gäller de rent fysiska insatserna, för även de behövs. Som jag tolkar anförandet är också den mänskliga hanteringen i trafiksäkerheten viktig. Det gäller då attityder och beteende. Det gäller också utbildning och behovet av fler poliser på vägarna - inte för att sätta fast utan för att se till att vi får en lugn och säker trafik. Dessutom gäller det något som Sture Arnesson kanske inte sade, nämligen att vi hårdare hävdar den helnyktra trafiken. Där tror jag att det finns väldigt mycket att vinna när vi vill komma åt de höga olyckstalen. Sedan gällde det PPP-resonemanget. Nu börjar jag förstå att det finns ett ideologiskt motstånd i Arnessons parti mot detta. Först trodde jag att det bara var det trafikpolitiska yrvädret Karin Svensson Smith som hade den uppfattningen. Men när nu Sture Arnesson säger det förstår jag att det är en partiståndpunkt. Jag skulle vilja ställa en fråga. Om man nu ogillar detta så mycket, hur kommer det sig då att Vänsterpartiet är med och backar upp Botniabanans tillkomst? Det är ju ett mycket starkt inslag av PPP för att den ska komma till stånd.
Fru talman! Först välkomnar jag Elver Jonssons instämmande när det gäller trafiksäkerhet. Det tycker jag är bra. Jag tror inte att det bara behövs polisövervakning och folk efter vägarna, utan det gäller också att vi försöker sprida detta att man inte dricker när man kör, att man tar på sig bältet och att man försöker hålla hastigheten i samhället. Man kan börja med detta redan i förskolan och sedan fortsätta att diskutera detta på arbetsplatser osv. Det finns bra exempel från Lidköping på hur man har gjort detta. Botniabanan är delvis ett PPP-projekt. Det kan jag hålla med om. Det är en satsning som jag trots allt anser är mycket motiverad. Här sades att den inte skulle fylla en funktion. Jag är övertygad om att den kommer att göra det. Assi Domän har redan börjat flytta över sina transporter till järnväg. Om man kan nå stora miljöeffekter kan vi tycka att det är intressant.
Fru talman! Jag tycker att det låter hoppfullt här. Arnesson gläntar ju ordentligt på dörren till PPP projekt bara han tycker att de är trafikpolitiskt motiverade. Då är det inte alls detta tvärstopp som hans partikamrat uttalade tidigare. Sedan har jag ånyo ett instämmande. Vi kan väl ta varandra i hand på att den mänskliga hanteringen av trafiksäkerheten är väldigt betydelsefull. Det är viktigt att den får starta tidigt. Vi är ju egentligen alla trafikanter från koltåldern och så länge vi kan vara med i trafiken. Till sist gällde det vårt låga trafikanslag. Arnesson sade att det var det minsta. Låt mig då säga så att inget annat parti har gjort en så stor uppräkning. För att citera löpsedeln hos en kvällsavisa här i Stockholm: Nu ökar vi mest.
Fru talman! Det är klart att om man har dragit ned på anslaget väldigt mycket blir också ökningen väldigt stor. Jag noterar att ni gjorde ökningar redan i fjolårets vårbudget. Det var inget fel.
Fru talman! Det är en händelse som ser ut som en tanke att först kommer Karin Svensson Smith och sedan Sture Arnesson och angriper regeringen som om ni hade reserverat er, medan det är vi kristdemokrater, som faktiskt har reserverat oss, som försvarar PPP-modellen. Har ni återfallit i oppositionstagen från den tid då de icke-socialistiska partierna satt i regeringsställning? Då opponerade och reserverade ni er mot allt. Sture Arnesson sade att partiet vill satsa på den sociala sidan och därmed inte PPP. Vad kan vara mer socialt än att rädda människoliv? Hur kan man vara mer asocial än att acceptera trafikdöden med över 500 döda per år? Vi vill inte klämmas in i en definition av PPP som bara innebär att senarelägga betalningen. Det finns också en variant med avgiftsfinansierade vägar och broar såsom man har sett i Frankrike och såsom t.ex. Öresundsbron och Arlandabanan är finansierade. Sedan vill jag också höra Sture Arnessons synpunkter på det näringsministern sade vid en dragning. Efter ett antal år tillfaller ju de här anläggningarna staten. Detta är i själva verket ett av de mest socialistiska projekt man kan syssla med. Kapitalet bygger, och så småningom tillfaller det landet och staten genom en automatisk socialisering. Är inte detta tillräckligt socialistiskt? Vilken väg vill Sture Arnesson gå? Vill han ha en ännu mycket raskare socialiseringsprocess?
Fru talman! När det gäller PPP talar vi om en utredning och ingenting annat. Vi har gått med på att detta undersöks av regeringen. Vi har inte gjort några som helst utfästelser. Vad kunde vara mer angeläget än att rädda människoliv på vägarna? Vi tror inte att PPP räddar dessa människoliv. Vi tror att de åtgärder som vi vill sätta in med fler poliser och mer övervakning ger ett omedelbart resultat. Därför vill vi satsa på det. Sedan måste väl ändå Kristdemokraterna hålla med om att det finns andra saker i samhället som också har fått stå tillbaka. Jag kan nämna högkostnadsskydd och pensionärernas situation. Där har vi inte kunnat göra förbättringar eftersom vi har ett utgiftstak. Men vi kan kanske få med Kristdemokraterna på att låna upp pengar till sådana saker. Det vore kanske inte så dumt. Det är riktigt att väginvesteringarna tillfaller staten. Men i många av dessa PPP-fall är det faktiskt staten som får stå för huvuddelen av investeringarna ändå. Man lånar upp pengarna, men man får betala det på sikt. Jag tror inte på era förslag om ett tiotal PPP projekt där vägavgifter ska finansiera det hela. Jag tror att vi får ett klassamhälle då där vissa åker på dessa vägar och människor som har fullt sjå att ha en bil tar de andra vägarna. Det är inte heller någon miljöinvestering. Vi kan se exempel på det från Spanien osv.
Fru talman! Det skulle i så fall innebära att den avgörande invändningen mot Öresundsbron och Arlandabanan skulle vara att inte de fattigaste av de fattiga kan åka på dem. Det har vi inte hört tidigare. Är det verkligen på det viset, Sture Arnesson? Klargör det! Vänder ni er mot Arlandabanan därför att de fattigaste inte skulle kunna åka på den? Är det inte i stället en väldigt bra lösning? Är det inte bättre att de fattigaste fattiga, proletariatet, kan överleva på vägarna vid en omkörning av en lastbil än att de inte gör det? Vi kan ta den bild som målades upp av snömodd och en lång lastbil. Var kör Sture Arnesson helst om, på en fyrfilig motorväg eller någonstans där det är mycket begränsad framkomlighet? Det är kanske t.o.m. så att man får avstå från att köra om i sådana lägen. Så långt möjligt vi kan finansiera det vill vi bygga ut så att vi skiljer körbanorna åt. Sedan blev Sture Arnesson mig svaret skyldig när det gällde polemiseringen mot regeringen. Stöder Vänsterpartiet egentligen regeringen, eller gör Kristdemokraterna det i större utsträckning, trots att det är vi som har reserverat oss?
Fru talman! Jag vill erinra om att vi från första början har varit emot Öresundsbron. Jag tycker inte att vi ska stå till svars för det som Öresundsbron har fört med sig. Var föredrar jag att dessa bilar går? Jag föredrar att de människor som åker här åker med den järnväg som går parallellt med vägen. Jag hoppas att det framgick väldigt tydligt av mitt tidigare inlägg. Vi har inte sagt nej till en utredning av PPP. Men inom partiet har vi kommit fram till - och det finns förankrat även hos vårt folk i finansutskottet - att säga nej till PPP.

Fru talman! Arnesson ondgjorde sig över att vi satsar kraftfullt på vägar, men var missnöjd över att vi inte gör motsvarande satsningar på järnvägen. Låt mig säga att vi har hållit tillbaka socialdemokraternas och regeringens förslag vad gäller en kraftig sänkning av banavgifterna därför att vi vill ha konkurrensneutralitet mellan trafikslagen. Vi kan ju redan nu konstatera att kurvorna för de olika trafikslagen visar att lastbilstrafiken i och för sig ökar kraftigt därför att kraven på snabba och säkra transporter med dyra produkter ökar. Det har jag redan berört. Järnvägstrafiken ökar mycket svagt, medan framför allt de sjötransporter som inrikes konkurrerar med järnvägstrafiken kraftigt minskar eftersom man har subventionerat järnvägstrafiken så mycket som man har gjort. Därför vill vi balansera banavgifterna till den nivå som gällde tidigare. Däremot har vi sagt nej till finansieringen av Öresundsbrodelen. Uppenbarligen står vänstern bakom den delen av banavgifterna. Det kanske Sture Arnesson kan passa på att reda ut. Sedan låter det väldigt intressant med engagemanget för trafiksäkerhet och miljöanpassning. Jag tror att det är äkta menat. Men Arnesson och övriga vänsterpartister får ursäkta när det gäller bilden av isiga vintervägar där man möter lastbilar och orutinerade "sörortsmänniskor" som ska upp till fjällvärlden. Hur fungerar det tillsammans med förslaget om att sänka lastbilslängden ned till 18 meter? På det sättet näst intill fördubblar ni ju antalet lastbilar på det svenska vägnätet. Jag tror att det är en fråga som många ställer sig. Hur ska ni möta det ökade antal lastbilar som blir följden av ert förslag, miljömässigt och trafikmässigt?
Fru talman! Det var många frågor. Jag ska försöka svara. Konkurrensneutralitet värnar Lars Björkman om. Jag tror nog att vi kan ställa upp på det. Vi är ganska övertygade om att biltrafiken inte betalar sina utsläpp i dag. Skulle vi väga in allt detta tror jag att vägtrafiken skulle beskattas hårdare. Lars Björkman pratar om valfrihet. Jag tycker att moderaterna rycker på axlarna åt de internationella åtaganden vi gör när det gäller växthuseffekt, koldioxidutsläpp, osv. Lars Björkman säger att man får sitta i en bil och köra i sex kilometer i timmen på Essingeleden om man har lust med det. Jag förstår inte hur man kan resonera så när hela jordens framtid står på spel. Vad ska vi med en massa fina vägar till när det skyddande ozonlagret tar slut? Sedan gällde det Öresundsbron. Vi har inte varit glada över det här med banavgifter på Öresundsbron, det kan jag säga. Men jag säger som Monica Öhman: Vi har inte hittat något annat sätt att lösa finansieringen på, och då har det blivit så. Tanken med att få ned lastbilarnas längd från 25 meter till 18 meter är att minska olyckorna, att minska vägslitaget och att minska transportarbetet med lastbilar och föra över det till järnväg och sjöfart där så är möjligt.
Fru talman! Jag har fortfarande inte uppfattat hur man möter den ökade trafik som ändå uppstår. Vi hade i utskottet för någon vecka sedan representanter för skogsnäringen. De - låt mig säga det försiktigt - log lite grann åt förslaget, med tanke på alla de effekter på just skogstransporterna som det skulle få. Jag vet att Sture Arnesson representerar en bygd som är skogrik, där skogsnäringen är av vital betydelse. Det är kanske angeläget att man förklarar för människorna där att antalet lastbilar måste öka med närmast hälften därför att ni vill korta ekipagelängden. Att säga att de transporterna skulle kunna ersättas av sjötransporter eller järnvägstransporter är att försöka vilseleda en opinion som möjligen inte vet hur det ser ut i skogsbygdsvägnätet. Några tåg lär väl aldrig ha en möjlighet att hämta virke där. Och att ytterligare försämra svensk konkurrenskraft på det området tycker jag inte är trovärdigt. Miljöeffekter av trafiken tar Sture Arnesson upp. Jag noterar att vi slåss på lite olika villkor. Sture Arnesson höjer med glädje dieselskatten. Han konstaterar samtidigt - eller borde i varje fall konstatera - att de utländska åkarna fortsätter att köra i Sverige på en miljöklass som är avsevärt mycket sämre än den vi har i Sverige i stället för att kunna tanka prisvärd miljödiesel här i Sverige. Det är inte särskilt vällovligt. Samtidigt stänger man från Vänsterpartiets sida kärnkraftverk med stor glädje och försurar luften genom att köpa kolkraft tillverkad i Danmark. Det är inte särskilt miljövänligt, Sture Arnesson.
Fru talman! Lars Björkman värnar skogsnäringen. Visst är den viktig för vår export, men just i dag rullar den verksamheten med oerhört stora överskott. Och var hamnar pengarna? Jo, de hamnar i fickorna hos ett antal aktieägare. Jag tycker faktiskt att det inte är mer än rätt att de är med och betalar lite grann för det som de ställer till med på vägarna. Jag upprepar att i USA - som ändå lär vara Lars Björkmans stora föregångsland på transportområdet - uppgår godstrafik på järnväg till 50 %, tack vare åtgärder. Det kanske vore något att snegla på även för moderaterna. När det gäller pratet om glesbygd håller jag fullständigt med Monica Öhman. När man ser er budget i övrigt och ser vad ni vill göra för glesbygden tror jag inte att ni ska komma och säga så mycket om att ni värnar glesbygden. Sedan har vi ett bra förslag, tycker jag, när det gäller utländska åkare: kör korta sträckor i Sverige till järnväg och sjöfart. Jag skulle vilja se den polack som kör mellan Lycksele och Holmsund.

Fru talman! Jag vill ha en kort replik med anledning av att Arnesson hänvisade till mitt replikskifte med Karin Svensson Smith. Jag har aldrig sagt att det inte går lastbilar på E 4:an. Det måste vara en missuppfattning. Visst gör det det. Det är ju inte på E 4:an som tjälsäkring är ett problem. Jag har uppfattat Vänsterpartiets inställning i de här frågorna så att man i princip kapitulerar inför behovet av mer driftspengar och underhållspengar. Man säger direkt ja till att drastiskt sänka längd och vikt för den tunga lastbilstrafiken. Det vore totalt förödande. Vi har i dag mycket bra vägbyggnadsmaterial och ny vägbyggnadsteknik, liksom ny fordonsteknik. Och som sagt, det här skulle vi inte klara av i det land som heter Sverige. Vi kan inte jämföra oss med Amerika. Jag har varit där ett år, men jag fick inte några sådana erfarenheter att situationen när det gäller vägbyggnad och vägar går att jämföra med det skogrika och älvdalsliknande landskap som vi har här. Beträffande höjningen av dieselskatten vill jag bara fråga Arnesson om han har någon beräkning på vad det kostar. Vad är merkostnaden i Värmlands län på den punkten?
Fru talman! Jag kan konstatera att vi är ense så långt att vi vill göra en gemensam satsning på det sämre vägnätet i inlandet. Sedan har jag försökt att förklara det här med 18 meter. Det är av trafiksäkerhetsskäl. De sista 16 tonen sliter oerhört på vägarna. Jag vill också säga att vi är öppna för att om dieselskatten i fortsättningen ska höjas göra undantag för glesbygden, där man är beroende av bilen.
Fru talman! Bara helt kort. Jag konstaterar att våra verklighetsuppfattningar skiljer sig åt. Om vi får 40 % fler lastbilar i snörök på våra landsvägar delar jag Björkmans uppfattning att det inte är rimligt att då tala om en förbättrad trafiksituation. Större delen av timmer och massatransporterna sker vintertid på tjälade vägar, och då är det här problemet inte så stort som man kanske teoretiskt kan påvisa i vissa beräkningar.
Fru talman! Också jag konstaterar att vi inte har riktigt samma uppfattning. Jag hävdar ändå att det är en väldig skillnad mellan att köra om en 25 meter lång lastbil och att köra om en som är 18 meter lång.

Fru talman! Som vanligt när vi här i riksdagen behandlar trafikutskottets budgetbetänkande har det väckts ett ganska stort antal motioner med förslag till olika angelägna satsningar på vägområdet. Vi har också hört rätt mycket om det i debatten i dag. Vägarna är utan tvivel den viktigaste beståndsdelen i ett väl fungerande infrastrukturnät. Sverige har ett väldigt stort vägnät i förhållande till vår relativt lilla befolkning. Det råder inte heller något tvivel om att det finns väldigt starka önskemål från folk ute i landet och från ledamöter här i kammaren om upprustning av och investeringar i vägnätet. Det är klart att man som politiker tycker att det är roligt att arbeta med ett område som väcker ett så stort intresse både bland medborgarna och bland riksdagsledamöterna. Det är inte fullt lika roligt att ständigt tvingas konstatera att de ekonomiska resurserna inte räcker till för alla de satsningar vi skulle vilja göra. På det området precis som på alla andra politikområden tvingas vi att göra prioriteringar, alltså välja det som är viktigast. Det är också mycket tacksamt att vara oppositionspolitiker på detta område. Det råder inget tvivel om att oavsett hur stora anslag som vi än skulle kunna skaka fram på vägområdet, finns det alltid möjlighet att här i kammaren peka på nya angelägna projekt som man skulle behöva satsa pengar på. Fru talman! I debatten har moderaterna, bl.a. Lars Björkman, försökt ge sken av att moderaternas politik skulle ha givit en betydligt bättre vägstandard. Så kan det naturligtvis se ut vid det första påseendet. För år 2000 satsar man 500 miljoner kronor mer på vägarna. Men vi kan då titta på hur anslagen tidigare har sett ut. Jag har suttit i riksdagen sedan 1991, och varje år med undantag av de två senaste har moderaterna i bästa fall anvisat lika mycket vägpengar som vi socialdemokrater och i de flesta fall faktiskt betydligt mindre. Det är den ena beståndsdelen. Den andra är att man måste se moderaternas satsning på vägnätet kopplad till den starka neddragning som de gör på järnvägssidan. De vill minska anslagen till järnvägarna med 1 400 miljoner kronor. Det innebär i praktiken en kraftig överskjutning av både gods och persontrafik från järnvägen till vägarna. Självklart leder det till ett kraftigt ökat vägslitage och på sikt en sämre vägstandard. Jag ifrågasätter starkt om dessa 500 miljoner kronor över huvud taget räcker för att klara det ökade vägslitage som den föreslagna överflyttningen av gods från järnväg till väg innebär. Fru talman! Om det är svårt att se någon riktig logik i moderaternas politik, är det ännu svårare att se något sammanhang i den politik som folkpartisterna företräder. De föreslår en besparing om 1,6 miljarder kronor på järnvägen, som med precis samma resonemang som nyss fördes om moderaternas politik självklart innebär en överflyttning av trafik från järnväg till väg. Samtidigt vill man inte lägga ned en krona mer på vägarna här i riksdagen, men i den allmänna debatten och faktiskt även i riksdagen i dag uppträder man som alla goda gåvors givare och yrkar på mer pengar till i stort sett alla vägområden. Sven Bergström nämnde tidigare Svenska vägföreningens informationsblad "Sverige i rörelse", där Marit Paulsen, Folkpartiets nya flaggskepp, helt frankt påstår att Folkpartiet vill ha 2 miljarder extra till vägarna. Om det nu är så att Folkpartiet vill ha det, varför lägger ni då inte fram förslaget i riksdagen? Må vara att Folkpartiet är ett litet parti och inte har så stor betydelse, men ni borde väl ändå ha så mycket självförtroende att ni lade fram förslagen för riksdagen, så att den fick möjlighet att ta ställning till dem. Fru talman! När det sedan gäller moderaternas - låt mig säga så - sedvanliga förslag att Vägverket ska omvandlas till ett affärsverk och att finansieringen av Vägverket direkt ska kopplas till vägtrafiken har vi socialdemokrater starka invändningar mot en sådan uppläggning, både från transportpolitiska och från statsfinansiella synpunkter. Vi menar att drift, underhåll och investeringar i vägnätet i huvudsak ska finansieras över statsbudgeten utifrån en samhällsekonomisk grundsyn. Det finns inte heller någonting i den nuvarande verksamhetsformen som förhindrar att man ger Vägverket ett tydligt resultat och ledningsansvar. Jag har över huvud taget väldigt svårt att se några fördelar med moderaternas förslag på det här området. Vi vänder oss också mot förslagen från samtliga borgerliga partier utom Centern om bolagisering och privatisering av Vägverkets produktionsdivision. Vägverket Produktion är en av många aktörer som verkar på marknaden på helt konkurrensutsatta villkor och på strikt företagsekonomisk grund. Man får inte heller några subventioner från Vägverket i övrigt. Verksamheten är helt konkurrensutsatt, och som jag ser det fyller Vägverket Produktion en viktig uppgift dels genom att skapa en bredare konkurrens på anläggningsmarknaden, dels genom att se till att staten får en insyn i prisbildningen. Riksrevisionsverkets granskningar har visat att Vägverket på ett bra sätt har lyckats att utforma ett upphandlingssystem som är neutralt mellan Vägverket Produktion och dess privata konkurrenter. För oss socialdemokrater är det viktigt att staten också fortsättningsvis äger Vägverket Produktion för att även i framtiden ha insyn i och inflytande över utvecklingen och kostnadsbilden när det gäller vägunderhållet. Sedan kan man naturligtvis diskutera om produktionsverksamheten ska bedrivas som i dag eller i bolagsform. Det finns för och nackdelar med båda verksamhetsformerna. Det pågår just nu inom Regeringskansliet en översyn av den framtida organisationsformen för Vägverkets produktionsverksamhet. Innan den översynen är klar vill vi inte ta ställning till om produktionsverksamheten ska bedrivas i verksform eller i bolagsform. Att staten ska vara ägaren är vi dock helt övertygade om. Fru talman! Ett ständigt bekymmer i transportpolitiken är finansieringen av infrastruktursystemet. Hittills har vi i Sverige med några få undantag valt att direktfinansiera alla investeringar över statsbudgeten. I vissa andra länder har man provat andra finansieringsformer med ganska goda resultat. Det mest intressanta, som har diskuterats väldigt livligt här i kammaren i dag, är det engelska PPP-systemet, där man uppdrar åt ett privat konsortium att bygga och sköta vägar under en viss tid. Konsortiet ersätts sedan efter trafikvolym och efter den service som man upprätthåller. De viktigaste fördelarna med PPP-systemet är bl.a. att belastningen på statsbudgeten jämnas ut när man kan sprida ut utgifterna över hela kontraktstiden. Det borde också vara så att ett sammanhållet ansvar för projektering, byggande, underhåll och drift skulle ge möjlighet till effektivitetsvinster. Samtidigt finns det naturligtvis nackdelar med systemet, och den viktigaste nackdelen är ju att man låser en del av de framtida väganslagen när man PPP-finansierar. En annan nackdel är att det kan bli kostsamt att bygga upp en driftorganisation för ett särskilt avgränsat vägavsnitt. Normalt krävs det att man sammanför drift och underhåll till ett större område med olika typer av vägkategorier för att få en effektiv verksamhet. Det är den andra nackdelen med det här systemet. Regeringen redovisar i budgetpropositionen att man noga kommer att överväga möjligheterna till alternativ finansiering också här i Sverige. Om det visar sig att det är lämpligt återkommer regeringen till riksdagen med de projekt som kan bli aktuella för alternativ finansiering. Jag tycker att det skulle vara intressant att få prova några projekt med alternativ finansiering för att se om det faktiskt i verkligheten är möjligt att göra samma effektivitetsvinster här i Sverige som man har erfarenhet av från andra länder. Men för att vi ska kunna göra det måste vi först vara klara över vilka konsekvenser det kan få för annan svensk lagstiftning och hur det påverkar det framtida budgetutrymmet. Därför är det nog klokt att följa regeringens linje, och jag har svårt att se fördelarna med kristdemokraternas förslag om att omedelbart upphandla ett stort antal projekt med PPP-finansiering. Det skulle vara intressant att få en närmare belysning från kristdemokraterna av hur de tänker sig att budgetlagen ska hanteras om man genomför deras förslag. Kanske kunde vi också få en redovisning av vilka projekt som ska finansieras direkt med vägavgifter. Det går inte att utläsa av någon motion, men det har ju framkommit här i debatten i dag att kd mycket väl kan tänka sig vägavgifter. Det vore väl intressant för de människor som bor nära de aktuella projekten och ska använda de vägarna att veta att det kommer upp vägtullar om kd:s politik genomförs. Fru talman! Jag vill avsluta med en fråga till Vänsterpartiet, och den gäller det förslag man har lagt fram i sin motion när det gäller minskning av både längden och vikten på långtradare. Om man kortsiktigt ser till järnvägens konkurrenssituation skulle det här kanske vara ett bra förslag, men om man bara en smula funderar över konsekvenserna för svensk industri framstår det ju som en fullkomligt omöjlig politik. Jag måste därför fråga Vänsterpartiets representanter här i kammaren - det blir väl Sture Arnesson i första hand - om man över huvud taget har gjort någon analys av de konsekvenser det skulle få för exempelvis den svenska skogsindustrin. Fru talman! Avslutningsvis vill jag instämma i

Fru talman! Det var intressant och roligt att åter få upprepat att regeringssidan vill pröva några projekt. Vi sade tio stycken, och skillnaden är inte så stor mellan några och tio. Av den här debatten har det framkommit att vi som reserverade oss står betydligt närmare majoriteten och regeringen här än vad Vänsterpartiet gjorde som ville avvisa PPP, som jag fick konstatera tidigare, av hänsyn till proletariatet. Det gör att jag inte har samma behov av att polemisera och debattera just frågan om PPP med Hans Stenberg. När det gäller just på vilka vägar som vägavgifter kan bli aktuella skulle jag vilja säga att det är där behoven är störst, där dödsrisken är störst och där det efterfrågas mest. Det måste naturligtvis vara de som bor i närheten av vägarna och som utnyttjar dem som känner att de kommer till en smärtgräns då trafiksituationen är så pass plågsam att de är beredda att ta den här nackdelen. För en nackdel är det - det ska inte stickas under stol med det - precis som det är en nackdel att åka över Öresundsbron och vara tvungen att betala den avgiften. Men jag vill resa en annan fråga, och det är frågan om väginspektionerna. Vägverket begär att flyginspektionerna ska halveras så att man inte tar de alltför tunga fordonen, dem som är onyktra förare och dem som kör för fort. Man menar att man tar för få, och tror att det går att få fast lika många fastän man halverar inspektionerna. Sanningen är ju att de är förebyggande. Hur ser Hans Stenberg på det?
Fru talman! Om jag då börjar med väginspektionerna tror jag att det skulle vara olyckligt att dra ned på dessa på det sätt som Vägverket föreslår. Det här är ju en fråga som väl regeringen får ta ställning till i sitt regleringsbrev när man ska hantera den frågan framöver. Sedan är det ju så att kristdemokraterna här i praktiken i kammaren föreslår vägtullar. Det är klart att man alltid kan diskutera vägtullar, men man har ju gjort några försök med avgiftsfinansierade vägar i det här landet, t.ex. Rödöbron i Jämtland, och det slutade med att vi tog bort denna avgiftsfinansiering eftersom det upplevs som väldigt orättvist om man har avgiftsfinansiering på bara ett eller några få ställen i landet. Öresundsbron är inte riktigt samma sak. Där åker man ju faktiskt inte inom landet utan på väg ut ur landet, så det är en lite annorlunda situation där. Jag skulle ändå vilja ha ett besked om vilka vägar det skulle handla om där man ska ha vägtullar, därför att jag tror att detta kan bli väldigt omstritt. Sedan vill jag också avslutningsvis påpeka för Tuve Skånberg att när jag säger några projekt så är det en väldig skillnad på det och tio projekt. Vad jag menar när jag säger några projekt är att det vore olyckligt att prova med bara ett. Det behöver kanske vara två eller möjligen tre, men inte tio på direkten. Då blir det plötsligt inte försöksverksamhet, utan då blir det fullskaleverksamhet. Vad vi skulle vilja göra är att testa på ett par projekt och sedan noga utvärdera hur det ser ut: Har man fått effektivitetsvinster? Är det här någonting för framtiden? Sedan kan man gå vidare.
Fru talman! Naturligtvis har vi ingenting emot att detta testas, men det testas ju i full skala i och med Arlandabanan och nu Öresundsbron. När det handlar om att människor blir orättvist behandlade därför att de är tvungna att betala, så tänk på Malmö och Köpenhamnsborna som nu bor i samma region och får ett integrerat näringsliv osv. Naturligtvis är det en nackdel att betala för att åka över bron. De, precis som vi alla, vill ju köra gratis. Men när det inte finns några andra sätt att finansiera, det är då man kan tänka sig en vägtull. När människor dör i så stort antal som hundratal och vi vet att det här skulle kunna bidra till att vi fick fyrfiliga vägar; det är då man kan pröva det. Behovet måste styra. Det måste vara där det finns människor som säger: Vi är beredda att ta nackdelarna därför att det är så farligt att köra runt eller igenom vårt samhälle eller på den här sträckan. Vägtullar bör det alltså vara där det finns en stor efterfrågan på dem, och det bör det finnas, med tanke på att det är så många människor som dör i trafiken. Det är ju det som är anledningen till att vi är beredda att pröva tanken. Det gäller också det som finansieras med PPP så att säga traditionellt över statsbudgeten. Där finns det större utrymme än bara två eller tre anläggningar. Vi vill se det göras fortare och grundligare än vad regeringssidan vill göra, men vi är med på riktningen och backar upp den.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att vi har olika uppfattningar om vad vi menar med försöksverksamhet. En försöksverksamhet ska vara att man gör ett prov och måste vara väldigt avgränsad. Det kristdemokraterna föreslår är egentligen fullskaleverksamhet. När man tittar på den lista som kristdemokraterna har lagt fram måste det röra sig om väldigt många miljarder, även om jag inte har räknat igenom detta. Man tecknar ju egentligen in allt investeringsutrymme bara genom de projekten för väldigt lång tid framåt, så den vägen vill inte vi gå.
Fru talman! Hans Stenberg säger att det är tacksamt att vara oppositionspolitiker när så många människor vill ha mer pengar till ett visst område, och i det här fallet vägarna. Så är det naturligtvis. I Centerpartiets fall har vi föreslagit både totalt sett mer pengar till utgiftsområdet, 1,4 miljarder kronor, och specifikt 750 miljoner kronor mer varje år till just vägar. Jag tar gärna en debatt med Hans Stenberg i de frågorna. Bekymret är att majoriteten, regeringspartiet och dess samarbetspartier, går ifrån det beslut som fattades i riksdagen i mars 1997 där vi sade att vi långsiktigt under tio år ska satsa 190 miljarder på området. När vi nu kan se facit för de tre första åren blir utfallet 4 1⁄2 miljarder kronor lägre än vad vi bestämde i långsiktsplanen. Det är klart att människor blir bekymrade och tycker att vi inte uppfyller de löften som getts. Jag tog tidigare upp exemplet med skogsindustrierna. Dåliga vägar kostar 900 miljoner kronor. I Hans miljoner kronor per år på detta. Det måste väl ändå Hans Stenberg uppleva som ett bekymmer? Jag hoppas att vi kan vara överens om att det är angeläget att nu i fortsättningen arbeta oerhört kraftfullt för att få fram mer pengar till detta område. Jag vill ta upp två saker till. Jag fick inte något svar av Monica Öhman på min fråga om miljöstyrande vägavgifter. Kan Hans Stenberg säga något positivt om detta, som miljöministern förtjänstfullt tog upp i en debattartikel i DN häromdagen. Slutligen frågan om Holmön, som Åke Sandström tog upp. Kan vi få något besked där? Enligt betänkandet har Vägverket begärt ett klarläggande av regeringen när det gäller huvudmannaskapet.
Fru talman! Jag börjar med det lättaste, höll jag på att säga, nämligen Holmön. Regeringen har konstaterat att det är en fråga för Vägverket. Det finns en strikt gränsdragning mellan vad Vägverket ska göra och vad regeringen har att besluta om, och detta ligger på Vägverkets bord. Frågan är returnerad till Vägverket. Jag hoppas att det fattar ett beslut så fort som möjligt. När det gäller miljöstyrande avgifter har vi från Socialdemokraternas sida tidigare sagt att man nog behöver ett system med miljöstyrande vägavgifter i storstadsområdena. Men man måste vara väldigt klar över att vad vi från regeringens och riksdagens sida kan ställa upp med är ett system, en lagstiftning, som gör det möjligt för de kommuner som så vill att själva besluta om införandet. Det är ingenting som vi från statens sida ska tvinga på människor ute i kommunerna. Det måste växa fram lokalt. Men visst bör vi jobba fram en lagstiftning som gör det möjligt för kommunerna att hantera detta om de så vill. Vi kan väl vara överens om att det behövs mer pengar till vägnätet. Jag bor själv i en region där vi säger - och vi som bor där är alldeles säkra på att vi har rätt - att vi har landets sämsta vägar. Det känns i varje fall så varje gång jag åker på dem. Vi har också en väldigt stor skogsindustri som är oerhört beroende av ett fungerade vägnät. Jag och vi socialdemokrater utgår ifrån att det tioåriga inriktningsbeslutet ligger fast. Vi har legat under målet de första åren. Men det måste återställas så att vi klarar det under perioden.
Fru talman! Jag tackar för beskeden både om Holmön och de miljöstyrande vägavgifterna. Det förefaller som att vi lutar åt samma håll. Centerpartiet tycker självklart också att det ska vara en möjlighet för kommuner att införa sådana avgifter inte att det ska vara ett diktat uppifrån från riksdag och regering. Jag skulle vara ganska bekymrad som jag vore i Hans Stenbergs kläder när man under de första tre åren har tappat 4 1⁄2 miljard av vägpengarna. Det blir en väldigt tung barlast att bära med sig de närmaste åren. Det är ett stort åtagande, 190 miljarder kronor under tio år, och vi har tappat 4 1⁄2 miljard under de första åren.

Fru talman! Självklart är det ett bekymmer att vi inte har kunnat hålla nivån under början av den tioåriga perioden. Det hänger naturligtvis samman med den budgetlag med ett utgiftstak som antagits av riksdagen i väldigt stor enighet. Det har varit väldigt svårt att rymma dessa åtgärder inom utgiftstaket. Vi har varit i en situation där det funnits oerhört stora behov inom kommuner och landsting när det gäller skolan, sjukvården, äldreomsorgen och barnomsorgen. För att få utrymme att satsa på dessa områden har vi varit tvungna att hålla igen på vägsidan och på hela infrastruktursidan. Nu är vi i ett läge där statsbudgeten och utrymmet förbättras stadigt. I och med det räknar jag med att vi ska få utrymme att återställa nivåerna framöver. Det går säkert inte att klara allting i nästa års budget. Men vi måste under den tid som är kvar av tioårsperioden återställa så att vi når nivån inom tio år.

Fru talman! Först ska jag upprepa en fråga som i inledningen av debatten ställdes till utskottets ordförande, nämligen om det finns ett intresse från socialdemokraterna att ägna så mycket uppmärksamhet åt vägfrågorna att man skulle kunna satsa på en hearing om hela vägområdet. Den frågan blev hängande i luften. Vi kanske kan få ett svar av Hans Stenberg. Tycker ni att vägarna är så viktiga att ni är beredda att ta en förutsättningslös diskussion just på detta område? Tycker ni det är vi tacksamma för besked. Då kan vi gemensamt anstränga oss för att genomföra en sådan. Fru talman! Sedan angriper Hans Stenberg hela oppositionen och alla partier rakt över för en politik som han inte är särskilt förtjust i. Jag kan i och för sig förstå taktiken. Den använder Hans Stenberg vid varje tillfälle vi för diskussionerna, eftersom han själv kommer tomhänt till debatten. Han har inte med ett enda ord redogjort för den socialdemokratiska strategin för hur man vill lösa de stora frågorna och hur man vill se transportnätet, då framför allt vägnätet. Det är en av de strategiskt viktigaste frågorna för att svenskt näringsliv ska kunna byggas ut, vi ska kunna säkra jobben och kanske t.o.m. skaffa fram fler jobb. I stället raljerar han över, eller är i varje fall mycket kritisk till, att några av oss i de s.k. oppositionspartierna tacksamt använder vägområdet för att driva någon sorts opportunistisk politik. Hans Stenberg skulle kunna ägna 2 minuter, eller kanske 2 gånger 4 minuter, som han har i repliktid till att beskriva vad socialdemokraterna vill i fråga om strategisk vägpolitik. Jag tror att många efterlyser svaret på den frågan.
Fru talman! Jag börjar med frågan om hearingen. Kammaren är kanske inte det bästa stället att planera utskottets arbete. Det är nämligen så att Per-Richard Molén tog upp frågan i höstas och fick en uppmaning att återkomma med hur man hade tänkt sig upplägget för ett sådant program. Sedan har Per-Richard Molén inte återkommit med ett sådant förslag. Den frågan får vi ta i det vanliga utskottsarbetet. Bekymret är inte att vi inte vet hur det ser ut på vägarna. Jag tror att vi alla som sitter i trafikutskottet är ganska väl medvetna om att behoven är stora. Det är inte kunskapen som fattas, utan det är pengarna. En hearing ger tyvärr inga pengar. Sedan efterlyste Lars Björkman vår syn på trafikpolitiken. Det handlar om att rusta både ett vägnät och ett järnvägsnät som kan fungera för både godsoch persontrafik. Jag konstaterar, Lars Björkman, att när man tittar på vad vi är beredda att satsa på transportområdet tycker faktiskt ni moderater att vi socialdemokrater satsar för mycket. Så måste det uppenbarligen vara, eftersom ni har ett lägre anslag på området än vad vi har. Ni vill göra stora besparingar på järnvägssidan som i förlängningen faktiskt innebär en sämre standard på vägarna, en ökad trängsel och ett ökat slitage. Jag tycker inte att vi socialdemokrater behöver skämmas för vår transportpolitik, även om jag skulle önska mer pengar. Vi vet ganska väl vad som behöver göras, men det är svårt att få pengar inom budgetramen.
Fru talman! Jag svarade redan på Sture Arnessons inlägg när det gäller vår finansiering av järnvägen. Vi har sagt nej till sänkningen av banavgifterna, den del som ger ca 690 miljarder. Sedan vill vi vidta effektiviseringsåtgärder, där vi faktiskt har fått medhåll från Banverkets generaldirektör. Dessa effektiviseringsåtgärder är befogade därför att man i dag i alla lägen inte fullt ut är konkurrenskraftig och effektiv. Det var det svar som vi fick - lite förenklat, det kan jag medge - när Vägverkets generaldirektör deltog i utskottets utfrågning för någon vecka sedan. Det här handlar kanske mera om anslaget på vägsidan. Vi vill bygga vägar, därför att näringslivet ställer sådana krav, därför att bilisterna rent allmänt har behov av ett vägnät som fungerar och håller hela Sverige i gång. Vad gör socialdemokraterna då? Jo, man hukar och säger att vi inte lägger tillräckligt mycket pengar på järnvägen. Hans Stenberg måste ursäkta mig, men jag tycker att det är en försvarsmetod, som i och för sig kan vara framgångsrik debattekniskt, men den ger inte särskilt stor utdelning i form av ett bättre vägsystem. Är det så att ni vill bygga nya vägar och satsa mer, varför då inte anvisa pengar i den flerårsbudget som just nu ligger för behandling? Jag kan inte spåra den optimism och den förhoppning om mer pengar som Hans Stenberg lite försiktigt antyder när han säger att man kan tänka sig satsningar framöver. Nej, i stället vill man ha skattehöjningar och pålagor på dem som finns på vägarna som ställs i utsikt. När kommer nästa dieselskattehöjning och bensinskattehöjning, Hans Stenberg? Det skulle vara intressant att få veta.
Fru talman! Moderaterna har en väldigt märklig syn på transportsystemet. Man ser bara vägarna. De är i och för sig den viktigaste beståndsdelen - det kan jag hålla med om - men det finns också andra oerhört viktiga beståndsdelar. Vi behöver faktiskt en fungerande infrastruktur över huvud taget i det här landet på alla områden, när det gäller tele och datakommunikation, posten, järnvägarna, flyget, sjöfarten osv. Vi vill satsa mer på vägarna framöver, men vi vill inte göra det till vilket pris som helst. Moderaterna föreslår att man ska slå sönder den infrastruktur som vi har på postområdet genom att dra in bidraget till rikstäckande betalnings och kassaservice för att få pengar till vägarna. Den politiken ställer vi inte upp på. Det får inte vara så att man offrar människorna i glesbygden och deras behov av postservice för att få pengar till vägarna. Det får inte heller vara så att man stoppar viktiga och angelägna järnvägsprojekt för att få pengar till vägarna. Vi måste försöka att klara både-och. Jag konstaterar än en gång, Lars Björkman, att vi socialdemokrater, trots att ni kritiserar oss för att vi inte är nog framsynta och inte satsar nog mycket på det här området, satsar betydligt mer än vad moderaterna vill göra på transportområdet, om man ser till järnvägssidan och vägsidan tillsammans.
Fru talman! Att vara ett litet parti innebär inte alltid att man är betydelselös. Jag har en känsla av att även socialdemokraterna ibland tycker att det kan vara trevligt att ha oss med i bilden. Man kan ju undra hur ni ser det från er sida. Hans Stenberg var kanske inte närvarande när vi diskuterade frågan tidigare, för då hade Stenberg fått besked om vår budget. Vi har i år i vår budget ökat med 2 miljarder kronor med inriktning på vägar. De pengar som vi vill flytta över från järnvägen gäller inte trafiksidan utan det gäller administration och produktion. Detta står klart och tydligt i vår motion. Vi har uttalat att vi vill ha betydligt fler försök med PPP-projekt. Det vill vi också ge pengar till i denna vårbudget. Vi vill prova detta på ett helt annat sätt än vad socialdemokraterna vill göra. Vi får se om vi får besked om det över huvud taget blir någonting. Det ska ju först tillsättas en utredning.
Fru talman! Det är inte jag som säger att Folkpartiet är betydelselöst. Det är ni själva som framställer det så. Ni säger att ni inte behöver lägga fram några förslag eftersom ni är ett sådant litet parti. Jag tycker att även ett litet parti är skyldigt att redovisa sina förslag till riksdagen. Då kan man inte först lägga fram ett förslag i riksdagen, som innebär samma väganslag som regeringen föreslår, och sedan skicka ut en av sina främsta företrädare i medierna där han säger att Folkpartiet vill ha ytterligare 2 miljarder till vägarna. Det får väl vara någon måtta och någon anständighet med hur man agerar. När det gäller PPP-frågan går det inte heller att utläsa av Folkpartiets politik att ni vill ha så mycket större satsningar än vad vi är beredda att satsa. Om jag har fattat det hela rätt har vi varit ganska överens i utskottet om att man ska prova med några begränsade projekt för att sedan utvärdera och se hur det fungerar. Nu uppfattar jag det som att Kenth Skårvik är beredd att gå på Kristdemokraternas linje med en massiv satsning på PPP, vilket medför en stor upplåning. Detta är en nyhet för mig.
Fru talman! Vi är givetvis med på de försök som ska genomföras, men vi vill ha fler projekt även i fortsättningen. Det är inte säkert att det måste vara två projekt för att det ska räknas som ett försök. Det kan ju vara ganska många olika projekt på olika ställen i landet som får pröva detta. Sedan tycker jag att det är lite löjligt att hänvisa till uttalanden som har gjorts. Jag skulle också kunna säga samma sak, att vi vill ha betydligt mer pengar till vägar, men nu har vi inte det, så då får vi följa den budget som vi har lagt fram. Men jag säger ytterligare en gång: Vi har i år betydligt mer pengar till vägar och vägbyggen än vad vi haft tidigare. Dessa pengar flyttar vi över från järnvägarna, men inte från järnvägstrafiken, som det gavs sken av. I ett läge där vi får möjligheter att bygga fler vägar eller tjälsäkra fler vägar ska vi kunna prioritera inom vår budget. Det har jag klart och tydligt sagt vid flera tillfällen, och det kan vara bra för er att veta.
Fru talman! Det är ju naturligtvis välkommet att Folkpartiet har höjt sin budget från den mycket låga nivå där man låg tidigare. Dessutom är man angelägen att prioritera några år framåt. Men det innebär ju de facto att de pengar som ni i framtiden kan tänka er att omprioritera till vägsidan använder ni på något annat utgiftsområde i dag. Som jag ser det är ni då inte hederliga mot väljarna. Man kan inte satsa pengarna på ett utgiftsområde och sedan på fullt allvar hävda i debatten att vi ska komma med förslag till hur pengarna ska användas. Det är därför som jag tycker att Folkpartiet i onödan nedgraderar sin egen betydelse. Ni är ett riksdagsparti precis som alla andra, och då kräver jag att ni redovisar era förslag i riksdagen precis som alla andra partier får göra.
Fru talman! Det gäller vår motion om 18 meters längd för lastbilar. Jag vill påminna om att vi vill att det ska tillsättas en utredning. Vi vill att regeringen tittar på det här för att eventuellt på sikt införa en maximilängd på 18 meter. Jag tycker att vi i vårt parti försöker att ställa upp för skogsnäringens behov. Vi vill investera miljarder i dag i järnvägar för att Stora t.ex. ska kunna köra sina boxar med större volym från Borlänge till Göteborg. När jag träffar företrädare för dessa industrier säger de så här: Vi satsar på ekonomin. Det är det man vill göra. Det är ekonomin som styr dem. Då tycker jag att vi i riksdagen måste ta ansvar för de transportpolitiska målen, för det gör inte skogsindustrin, dvs. god miljö, säker trafik osv. Det bryr sig dessa bolag inte om. Göran Persson säger i regeringsdeklarationen. Hur vill ni överföra mera gods till järnväg och sjöfart?
Fru talman! Ett exempel är att vi i dag för fullt bygger Botniabanan. Vi har rätt betydande satsningar på järnvägssidan. Man skulle naturligtvis önska mer, men det är på järnvägssidan som på vägsidan - det finns begränsat utrymme. Bekymret med ert förslag när det gäller lastbilarna är att alternativet järnväg inte finns för en väldigt stor del av trafiken. Det finns de facto inte. Speciellt för skogsindustrin finns inte det alternativet. Visst gäller det när man ska frakta ut de färdiga produkterna från fabriken, och i vissa fall också när virket ska in. Jag kan gå till mitt eget län och se hur det ser ut. I modern skogsindustri måste en stor del av råvaran vara färsk - högst två veckor gammal. En väldigt stor del av det andra virket tar man in från andra sidan Östersjön därför att det faktiskt är billigare än att frakta det från Jämtland, t.ex. Det innebär att vi har skogar som är fullt avverkningsbara - naturresurser som vi skulle kunna ta vara på - som inte utnyttjas därför att transportekonomin inte tillåter det. Att sedan öka kostnaderna så kraftigt som skulle bli fallet om man övergick till kortare bilar skulle göra det i längden omöjligt att bedriva verksamheten på dessa ställen, tror jag. Risken för att nästa investering för dessa industrier inte sker i Sverige är uppenbar. Den sker på de håll varifrån man i dag tar virket.
Fru talman! Hur klarar USA detta? USA har ett betydligt glesare järnvägsnät än vad vi har i Sverige. Hur klarar alla övriga länder detta? Det är bara Sverige och Finland som har dessa långa lastbilar. Alla övriga länder i västvärlden har 18 meter långa bilar. Så vill jag också erinra om att jag sade att vi tänker stödja den trafik som kör till järnväg och sjöfart. Vi har Inlandsbanan genom hela Norrland. Vi har i förhandlingarna med regeringen framhävt Inlandsbanan och försökt få mera pengar till den men hittills inte lyckats. Varför inte göra en större satsning på Inlandsbanan nu? Det finns massor med järnvägssystem uppe i Norrland där man redan fraktar, men det går att utnyttja Inlandsbanans tvärbanor också. Vi är som sagt villiga att ställa upp och förbilliga transporterna till järnväg.
Fru talman! Hur mycket man än förbilligar transporterna på järnväg kommer ändå en väldigt stor del av skogsindustrins transporter att vara tvungna att gå med lastbil. Alla som har ägnat sig lite åt transportekonomi vet att transporter på under 20 mil blir oerhört mycket dyrare om man ska lasta om flera gånger. Då blir det helt enkelt inte konkurrenskraftigt. USA klarar det. Varför klarar inte vi det, frågar Sture Arnesson. För det första är Sverige ett rätt unikt land såtillvida att vi har väldigt långa transportavstånd till våra marknader, på ett annat vis än nästan något utvecklat industriland. Vi har längre transporter än de allra flesta. Vi har också ett väldigt glesbefolkat land, vilket gör att t.ex. cellulosaindustrin - vi pratar ju om skogsindustrin - inte alls på samma vis som andra producenter kan använda returfibrer. Bara det är ett stort handikapp för vår industri. Till det kommer de långa avstånden. Det gör att man helt enkelt inte kommer att tåla en sådan belastning som ni föreslår. Ni föreslår det naturligtvis i all välmening, men det är inte övertänkt. Jag är glad att det bara är en utredning ni föreslår, men jag är helt övertygad om att vi inte kan gå den vägen.

Fru talman! När vi arbetade för att bevara Bromma flygplats var argumentet alltid att Sverige behövde flygplatsen. Det var inte Stockholm det handlade om i första hand, utan det var förbindelser inom Sverige och till Sveriges huvudstad det handlade om. Det var alltså en fråga för hela landet och för hela landets gemensamma välstånd - inte bra för Stockholm. Alternativen ligger inte på några andra platser i landet, utan de ligger i andra länder. Region Stockholm intar faktiskt 14:e plats bland Europas 200 regioner när det gäller BRP per capita och kommer t.o.m. före regioner som Hamburg och Bremen. I dessa regioner och många andra regioner ute i Europa kan man använda tåg eller personbil som fullvärdiga alternativ för transport, men i Sverige måste vi använda flyg för att nå Stockholmsregionen. Det finns flera skäl till detta. Ett är det perifera läget. Ett annat är att Stockholm är en knutpunkt i ett land med väldigt stora avstånd och med väldigt gles befolkning. Det har vi hört tidigare i dag. Detta, fru talman, menar jag betyder att flygkapacitet och tillväxtmöjligheter i Stockholmsregionen hänger intimt samman. Dessutom är vårt näringsliv väldigt starkt internationaliserat. Det kräver också tillgång till internationella förbindelser. När man har hört på debatten i dag har man kunnat tro att det bara är elände i Sverige, och det är det faktiskt inte. Det finns faktiskt en hel del positiva saker, tycker jag, att säga om dagens situation. Bromma flygfält finns faktiskt kvar. Tacka oss moderater för det. Arlandas tredje bana håller på att byggas. Den 23 november invigde kungen A-banan - A train - som vi också har hört om tidigare i dag. Det var intressant att höra statssekreterare Birgitta Heijer tala om det som ett socialdemokratiskt projekt. Förre kommunikationsministern Odell och jag stod bredvid varandra och hörde detta, och han blev alltmer förvånad när han hörde hennes tal om hur socialdemokraterna hade lett fram detta projekt till sitt lyckliga slutförande. Vi som var med då vet hur socialdemokraterna faktiskt försökte att på olika sätt stoppa projektet. En annan glädjande sak är att man på Skavsta, med privat ägare, håller på att bygga ut sina landningsbanor. Sedan är det också faktiskt så att man i Stockholmsregionen har möjligheter att bygga fler flygplatser. Det finns möjlighet både att bygga en fjärde och en femte bana. Det är minsann väldigt annorlunda i andra regioner ute i Europa. Kastrup kan t.ex. bara bygga nya terminaler. På Heathrow och i Frankfurt är det samma sak. Ute i Europa är trängseln mycket stor. För svensk del är det bekymmersamt eftersom SAS arbetar i den s.k. Star Alliance och har Lufthansa som sin samarbetspartner. När man ser på expansionsmöjligheterna förvånar det mig att SAS satsar så mycket på Kastrup. Expansion är faktiskt ett centralt ord när vi talar om flyg. Enligt IATA kommer passagerartrafiken att öka med 20 % fram till år 2002. 2017 kommer den att ha tredubblats. I Sverige talar man om en ökning på 5-8 %. Och resorna blir allt längre och allt snabbare. De nya globala allianserna har medverkat till att den europeiska flygmarknaden alltmer börjar likna den amerikanska. Bolagen arbetar nu faktiskt som om det redan finns en gemensam marknad. I dag är hindren faktiskt inte kommersiella, utan de är politiska. Marknaden är inte avreglerad mellan USA och Europa, men den är det inom EU. Jag menar att det måste bli möjligt att ta över aktiemajoriteten i andra länders flygbolag, så att vi blir av med kopplingen mellan de nationella bolagen och den egna staten. Det här arbetar vi för både här hemma och inom EU. Det svenska flyget kan man se i många olika perspektiv: svenskt, nordiskt, baltiskt, europeiskt och globalt. Frågan är vilket perspektiv vi politiker ska ta ansvar för och utveckla. Jag menar att flygmarknaden, på samma sätt som alla andra avreglerade marknader, måste börja utvecklas fritt, så att konkurrensen blir effektiv. Än har detta inte skett, särskilt inte inom Sverige. Jag återkommer till det. När det gäller Arlanda flygplats, navet i Sverige, får vi ju faktiskt den tredje banan. Men studier visar att det redan 2006-2007 kommer att vara brister under s.k. peak-tider, dvs. de tider då det är högtrafik. Därför har staten tillsatt utredningar. Dessa studier har pågått i ett par år. Tyvärr har dessa utredningar utgått från att flyget och allt runtomkring - flygplatsdrift, flygledning m.m. - ska vara organiserat och se ut som i dag, trots att branschen genomgår en fantastiskt stor förändring. Man tittar på lägen och trafikströmmar i olika konstellationer. Men jag menar att det för att det ska bli ett framtida effektivt flyg är ännu viktigare hur strukturen ser ut, hur ägandet ser ut och hur driften ser ut. Sverige måste följa med i utvecklingen i den övriga världen. Det tycker vi är viktigt i alla andra sammanhang, och det tycker vi även när det gäller flyget. Är det t.ex. rimligt att ha en sammanhållen organisation för hela den civila luftfarten, som vi har i Sverige? I de flesta länder skiljer man t.ex. mellan produktionsfunktionerna och myndighetsrollen. Det tycker jag att vi ska göra i Sverige också. En förutsättning för ett fungerande flyg är att det finns bra transporter på marken. På den europeiska kontinenten har det talats om att tåg är lösningen. Man har t.ex. också vid de stora flygplatserna i Asien byggt ordentliga tågförbindelser. Lufthansa använder både Münchens flygplats och Frankfurts flygplats som huvudflygplatser med hjälp av tåg. Och det här har vi ju börjat med i Sverige i och med att vi har fått A-banan. Men fortfarande saknar vi snabba kommunikationer söderut, från Arlanda genom Stockholm ut på Södertörn, ned till Skavsta och till Linköping och Norrköping. Det tycker jag blir en allt intressantare region. I det här sammanhanget finns det PPP projekt, som vi har hört mycket om i dag, fru talman. Det handlar om att man ska börja bygga en del av den tilltänkta Europabanan söder om Stockholm. Men för att vi ska få den att fungera krävs snart - jag skulle vilja säga för länge sedan - ett tredje spår genom Stockholm. Då kan vi få snabba genomfarter genom Stockholm. Att ordna det här är en politisk uppgift. Däremot är det inte en uppgift som stat och kommun behöver genomföra. Jag tror att det finns möjlighet att genomföra PPP-projekt, så att Stockholmsregionen äntligen ska kunna få en ordentlig utveckling av sin trafik. Jag skulle också vilja titta på regionen i ett lite större sammanhang. Det handlar om Mälardalen, Uppsala och Linköping. Vi kan ju se vad Mälardalsbanan har betytt när det gäller att knyta samman Mälardalen med Stockholm. Vi svenskar vill gärna se Arlanda flygplats som en interkontinental flygplats. Det är den inte. Arlanda flygplats är möjligen en internationell flygplats. Den är ett nav för det svenska inrikesflyget och en lokal flygplats i Stockholmsregionen. Där startar vi svenskar våra internationella resor. Arlanda flygplats har många direktlinjer till huvudstäderna i Norden men har däremot få direktlinjer till andra huvudstäder i världen. Faktum kvarstår. Arlanda flygplats är en regional flygplats i norra Europa och en matarflygplats gentemot de interkontinentala flygplatserna ute i Europa. Därför har många med mig inte kunnat räkna med att åka direkt ut i världen. Vi har i stället fått stiga upp tidigt på morgonen för att flyga till Amsterdam, London eller Frankfurt. Där har vi fått gå omkring och vänta för att sedan flyga vidare till Delhi, San Francisco eller Hongkong. Det har talats mycket om den rapport som NUTEK gjorde om varför företag flyttar från Sverige. I den tar man faktiskt fram den här olägenheten som ett viktigt skäl till att man flyttar. Det handlar alltså inte bara om vad vd:n vill ha i lön. Då kan man fråga sig vilka flygbolag som vill göra någonting åt det här. Om vi bara tittar på Helsingfors flygplats kan vi se att man där har tre gånger så många direktflygningar i världen som man har på Arlanda flygplats. Jag anser därför att Arlanda flygplats borde uppgraderas och bli en flygplats med fler interkontinentala linjer. Nya flygplanstyper och kundernas krav på direktlinjer betyder också att det finns möjligheter att införa dessa nya destinationer. Fru talman! Det handlar inte bara om att man ska kunna resa ut från Sverige. Det handlar också om att man ska kunna resa till Sverige. Om Sverige och Stockholm ska bli en intressant och attraktiv region för utländska företag måste det också gå att resa hit på ett någotsånär bekvämt sätt. Lågprislinjer och trafik från stora städers sekundärflygplatser i konkurrens med alliansbolagen är två flygkoncept som börjar prövas nu här i Sverige. Ryanair på Skavsta flygplats är ett väldigt bra exempel på lågprisflyg. Däremot har man inte lyckats få till stånd en operatör som vill flyga inom Sverige. Det tycker jag är oerhört synd. Nu har faktiskt det statsägda SAS och det statliga Luftfartsverket undergrävt nästan alla möjligheter för andra bolag att ta sig in i Sverige. Den konkurrens som Bromma flygplats erbjöd har nu nästan försvunnit. SAS har lagt sin stora starka hand över annan trafik genom blockeringar, hot och bonus. Nog är det väl konstigt att Sverige har världens högsta inrikespriser. Vad säger ni om att flyga tur och retur till Luleå för 4 187 kr eller till Norrköping för 3 618 kr? För de pengarna blir det många resor till London för 775 kr. Det här kan alltså inte fortsätta. Jag skulle verkligen välkomna en ny operatör som kunde utmana SAS. Det går bara om villkoren är någotsånär lika. Björn Rosengren har lovat att ta tag i saken, men jag väntar fortfarande på besked, fru talman. Ett första steg mot ökad effektivitet och bättre priser är att staten säljer sina aktier i SAS. SAS bör privatiseras med ett brett nordiskt ägande. En förbättrad konkurrens talar också för fler flygplatser i Stockholmsregionen som kan utmana SAS navposition och prisbild på Arlanda flygplats nu när Braathens på Bromma flygplats tycks ha tappat gnistan. För att öka och förbättra konkurrensmöjligheterna bör vi också genomföra en rad andra förändringar. Luftfartsverket bör behålla sin sektorsuppgift. Däremot bör inspektionen skiljas ut från verket. Vi bör privatisera våra flygplatser - det ska inte vara några statliga aktiebolag, utan det ska vara ett privat brett ägande. Vi kan titta på Copenhagen Airport, Kastrup, som är delprivatiserat till 49 %. Privat ägande blir nu allt vanligare ute i Europa och i andra världsdelar. Copenhagen Airport deltar t.ex. i ett konsortium som bygger flygplatser i Mexico. Skälen till den här utvecklingen är många. Ett är att stater står under allt starkare press när det gäller att reducera utgifter. Andra anser att de offentliga organen inte är särskilt effektiva s.k. service providers. Dessutom står hela världens flygverksamhet inför stora investeringar. Enligt ICAO behövs ytterligare 350 miljarder dollar i flygplatsinvesteringar fram till år 2010. Då kan det låta lite med 5 miljarder för den nuvarande utbyggnaden av Arlanda flygplats och 5 ytterligare miljarder för den tillkommande. Men det finns gott om riskkapital, eftersom det är lönsamt med flygplatsdrift. Därför vill vi till en början privatisera flygplatserna vid Arlanda, Landvetter och Sturup. Därefter vill vi fortsätta med övriga statliga flygplatser. Vi tycker inte heller att kommuner ska ägna sig åt affärsverksamhet. I dag drivs ofta de kommunala flygplatserna som bolag. Därför bör också de få ett privat ägande. Statens roll bör vara att köpa trafik så att hela Sverige kan flyga, inte att äga och driva flygplatser. Nästa steg är att vi också privatiserar flygtrafiktjänsten. Detta görs också i alltfler länder och av samma skäl, nämligen att det behövs stora investeringar och att man har fått en ny syn på flygtrafiktjänsten. Förut var det en myndighetsuppgift; numera är det en marknadsorienterad och kundstyrd verksamhet. I linje med det resonemanget anser jag det också naturligt att om det finns tillräckligt kommersiellt intresse för att ordna en flygplats söder om Stockholm kommer det också att finnas finansiärer för att både bygga och driva en sådan flygplats. Stat och kommun anvisar plats och ställer upp spelregler, men sedan bör privata intressen ta över. Om den framtida ägaren av Arlanda vill bygga en fjärde eller femte bana bör även detta kunna vara möjligt om det finns nödvändiga tillstånd. Skavsta är redan privatägt och kan med nya markförbindelser bli en viktig spelare i den framtida flygtrafiken, särskilt med nya operatörer. Flygplatserna i Västerås och Kjula/Eskilstuna får inte glömmas bort. Vem vill driva dem till lönsamhet, öka flygförbindelserna och därmed förstärka utvecklingen av Sverige och Stockholmsregionen?

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Birgitta Wistrand från Moderaterna. Det finns en majoritetsskrivning från utskottet där det sägs att regeringen och Luftfartsverket borde överväga en generell höjning av avgiftsnivån. Detta syftar bl.a. på vad Moderaterna pekar på i sin motion, nämligen att landningsavgifterna ligger på en relativt låg nivå internationellt sett. Jag skulle kanske här i dagens debatt kunna få ett klarläggande: Är det så att Moderaterna står för åsikten att landningsavgifterna bör höjas?
Fru talman! Vi anser att de kan höjas. Vi tror på den här typen av miljöavgifter. Vi är ju oerhört mycket emot nya skatter. Vad vi också tror på, innan man tar ut de högre avgifterna, är att faktiskt ställa större krav på flygplanstillverkarna. Vi vet ju att hela den nya trafiken på Bromma kunde genomföras tack vare att man fick nya flygplan, nya flygplanstyper som såg ut på ett helt annat sätt. Vi är inte för några avgiftshöjningar så där rätt av, men om man kan få ett mer miljövänligt flyg genom detta kan vi mycket väl tänka oss att det är möjligt. Nu är det ju bara vid Arlanda och i Schweiz som man har de här avgifterna. Det kan alltså vara viktigt att se på utvecklingen.
Fru talman! Om de här avgifterna ska användas till att styra miljöutvecklingen hade det varit intressant om Moderaterna i sin motion hade resonerat lite grann om hur miljöutvecklingen annars skulle kunna påverka flygets utveckling. I Birgitta Wistrands inlägg pratades det bara om en utvidgning av flygtrafiken. Därför vore det av vikt att vi kanske satte ned klackarna innan vi gick in med utbyggnad, såsom Moderaterna vill men emot vad vi i Miljöpartiet tycker. Det vore intressant att höra: Vad finns det för tankar om alternativ till höjda landningsavgifter?
Fru talman! Jag har faktiskt just sagt det. Det första alternativet tycker jag är att titta på hur flygplanen ser ut, i och med att vi där har sett en sådan dramatisk utveckling. Om man bygger lättare flygplan kommer de att kräva mindre bensin. Vi är ju väldigt mycket för att låta människor och företag bestämma själva. Vi tror inte på det här med att begränsa flyget. Jag minns att jag förra året hade en debatt med Vänsterpartiet om att man skulle ta krafttag mot flyget, men vi är mycket för flyg. Vi tror att det är viktigt. Vi ser att det är en mätare på välståndet i världen. Däremot har vi t.ex. i Europaparlamentet och inom EU över huvud taget diskussioner om hush kits. Hur ska man förhålla sig till dem när det gäller Amerika? Ska man kräva att de ska tas bort eller inte? Det är klart att vi kräva så bra flyg som möjligt, men det här handlar inte bara om skatter och avgifter utan också om teknisk utveckling. Vi tror på teknisk utveckling i första hand - sedan kommer avgifterna. Vi ska självklart utveckla detta mer om det finns intresse för det. Vi har rätt genomtänkta synpunkter på det här.

Fru talman! I alla tider har vi människor sökt kontakt med varandra. Vi har därför upprättat handelsleder och vägar. Vi har utnyttjat djurens, vindens och vattnets krafter för att underlätta möten och utbyte av idéer. Detta mänskliga behov av relationer och utbyte av varor och tjänster har lett till ett flertal stora kommunikationsrevolutioner. Värt att nämna är uppbyggnaden av vägar, vattenleder, järnvägar, telekommunikation, flyget och nu, under det senaste decenniet, Internet. Alla dessa kommunikationsrevolutioner har lett till ökad handel, ökade kontakter mellan människor och - förhoppningsvis - ökad förståelse mellan olika individer och kulturer. Samtidigt som dessa kontakter och kommunikationer för med sig stora fördelar kan vi inte komma ifrån att det även finns problem med det resursutnyttjande och den miljöbelastning som den moderna civilisationen tillåter sig. Särskilt tydligt blir detta inom luftfarten. Alla inser de stora fördelar som flyget har och hur flyget drastiskt har minskat avstånden på jorden i tid. Många av oss har själva använt flyget för att hinna med olika engagemang på kort tid. Samtidigt innebär flyget höga utsläpp och stora problem med buller. För att komma åt detta vill utskottsmajoriteten, bestående av de fyra borgerliga partierna och Vänstern, agera ännu hårdare och med höjda miljödifferentierade landningsavgifter införa tydligare incitament för de bolag som väljer att använda sig av tystare maskiner och maskiner som ger så lite utsläpp som möjligt. Det gläder oss kristdemokrater att vi på detta sätt fått igenom en av våra motioner. Men det är också med viss förvåning som vi ser att Socialdemokraterna och Miljöpartiet väljer att reservera sig mot utskottsmajoriteten. I utskottet har vi vid flera tillfällen i andra frågor visat stor öppenhet mot varandra, och i denna viktiga miljöfråga anser vi att det hade varit oerhört bra om utskottet enigt ställt sig bakom kraven på en fortsatt skärpt miljöpolitik för flyget. Fru talman! Vi kristdemokrater är positiva till att flyget avreglerats och getts bättre möjligheter att fungera enligt traditionella marknadsprinciper. Samtidigt är det ett faktum att de stora flygplatserna troligtvis har större möjligheter än de mindre och medelstora flygplatserna att klara sig på rent affärsmässiga grunder. Här är det enligt vår mening viktigt att vidare förändringar och eventuella utförsäljningar sker på ett sådant sätt att de kommer hela landet till godo. Vi vill dock se en minskning av SAS dominerande ställning. Detta bör framför allt lösas genom ökad konkurrens. Olika former av lågprisflyg bör därför uppmuntras och inte bromsas. Vi ställer oss också positiva till att SAS på sikt säljs ut. Ytterligare förändringar som vi anser gagnar konkurrensen på lika villkor är att Luftfartsverkets affärsdrivande delar skiljs från dess myndighetsutövande delar. En självständig luftfartsinspektion är därför enligt vår mening ytterligare ett steg mot att tydliggöra dessa olika roller. Fru talman! Under de senaste åren har alltfler kommuner och företag börjat arbeta för en utbyggnad av de lokala flygplatserna. Inte alltför sällan sker det trots att grannkommunen genomför samma projektering och planering. Vi har därför i vår motion påpekat att denna utveckling måste ses över. Samtidigt kan vi konstatera att det sker en prövning i och med de miljöprövningar som sker. Vi anser att detta är bra och bör fortsätta. Det är dock viktigt att dessa prövningar sker på ett sådant sätt att konkurrensen inte hämmas och att alla operatörer på marknaden bedöms utifrån likvärdiga grunder. När det gäller Stockholmsregionen är det i dag ett faktum att Arlanda inte kan lösa hela den efterfrågan som existerar. Även med en fullt utbyggd tredje bana finns det behov av ytterligare minst en flygplats i regionen. Bromma, som i dag står för en stor del av inrikesflygtrafiken till och från Stockholm, bör enligt vår mening få finnas kvar så länge som inget fullvärdigt alternativ tas fram, även om det innebär fortsatt flygtrafik efter 2011. När det gäller säkerheten på våra flygplatser och inom flygtrafiken finns det enligt vår mening mycket kvar att göra. Det handlar om en utökad kontroll samt en förbättrad kartläggning av varför privatflyg så ofta drabbas av olyckor samtidigt som det övriga kommersiella flyget drabbas av förhållandevis få olyckor. Enligt vår mening är det viktigt att vi har som mål att det inte ska ske en enda olycka med dödlig utgång inom flyget, oavsett vilken del av flyget som det handlar om. Förutom säkerheten vid själva flygningarna är det även vår mening att säkerheten vid våra flygplatser förstärks. Det är inte tillfredsställande att rutinerna har förändrats så att vem som helst under de dagar då kontroll sker kan se att i dag utförs en säkerhetskontroll. Även mindre flygplatser måste ha en trafiksäkerhet som inte enbart blir ett uppfyllande av statistiska mål utan ger en relevant säkerhet för flygresenärerna. Samspelet mellan flygplatser, polis och Luftfartsverket måste fungera bättre så att säkerhet kan garanteras. Fru talman! Jag yrkar med detta avslag på reservation 27 och därmed bifall till utskottets hemställan under detta moment.
Fru talman! Magnus Jacobsson talar om att det är ett antal partier som vill höja landningsavgifterna. Vi fick ett tydligt och klart besked av Birgitta Wistrand om att moderaterna kan tänka sig en höjning. I deras motion görs inte minsta antydning om att de vill höja landningsavgifterna. Jag försöker läsa kristdemokraternas motion, och jag ser heller inte där någon antydan om att Kristdemokraterna vill höja landningsavgifterna. Det som står i utskottets text är att regeringen och Luftfartsverket borde överväga en generell höjning av avgiftsnivån. Jag anser att skillnaden är marginell i texten i reservationen, där det sägs att inom Regeringskansliet överväger man frågan om Sverige kan gå före i denna fråga. Resultatet av dessa överväganden bör avvaktas. I båda fallen skjuts ju frågan över till Regeringskansliet. Miljöpartiet vill höja landningsavgifterna och även Vänstern. Några andra partier har, vad jag har sett, inte uttryckt något sådant och inte nu heller
Fru talman! Om det vore så liten skillnad rätt igenom som Mikael Johansson säger, så är Mikael Johansson välkommen över till vår sida. Det som är mer tydligt än det som Mikael Johansson kommer att reservera sig till förmån för är just skrivningen att regeringen tillsammans med Luftfartsverket bör överväga en höjning. Det är väl en mer positiv skrivning än att bara "titta på". Sedan är det väl ingen hemlighet att vi kristdemokrater ställer oss positiva just till höjningar av differentierade miljöavgifter som ett incitament gentemot marknaden och för att gynna dem som har bra flyg - med bra flyg menar jag inte enbart snabba, fräcka och häftiga utan också miljömässigt bra flyg - och faktiskt också för att missgynna dem som har ett dåligt flyg. Detta torde väl vara en politik som ni miljöpartister skulle kunna ställa upp på.
Fru talman! Som sagt kan jag inte i motionen hitta någon antydan om att kristdemokraterna vill höja landningsavgifterna. Jag tycker ändå att det är en skillnad här, för vi ska nämligen bifalla de hemställanspunkter som moderaterna och kristdemokraterna har i sina motioner. I vår reservation talar vi om att överväga en höjning av avgiftsnivån. Det är samma sak som ni påstår ska gälla. Skillnaden är alltså oerhört marginell. Men jag vill inte bifalla moderaternas motion i frågan efter det anförande som Birgitta Wistrand nyss har hållit, och kanske knappast heller kristdemokraternas. Däremot är jag spänd på vad regeringen ska komma fram till.
Fru talman! Vi väntar alla med spänning. Medan Mikael Johansson står och överväger och överväger vill jag återigen säga att han är välkommen till vår sida. Om det bara handlar om att Mikael Johansson är rädd för moderaterna, kan jag berätta något glädjande: De är rätt trevliga att jobba ihop med. Jag skulle nog vara mer rädd för att jobba ihop med en del av

Fru talman! Stig Eriksson tog fram några resonemang jag hade i mitt anförande, nämligen om att han vill begränsa flyget. Men det är någon annan än företaget som ska bestämma om man ska flyga eller ej. Stig Eriksson vill att staten ska bestämma det. Stig Eriksson vill också att staten ska bestämma var det ska finnas flygplatser. Det är en utveckling helt emot den i övriga världen. Ska Sverige bli ett isolerat land även för flyget? Ska vi få flyga från Sverige, eller ska allt detta bara gälla flyg inom Sverige? Hur ser Stig Eriksson på det internationella och interkontinentala flyget?

Fru talman! Betyder detta att Stig Eriksson inte tror på möjligheterna inom den tekniska utvecklingen? Kan inte de större krav som ställs på flygplan inom EU få effekt? Kraven fick effekt när det gäller flyget till Bromma. Stig Eriksson tror att detta bara kan göras genom begränsningar och lagstiftning.

Fru talman! Jag tänkte inte ta upp frågan om flyget. Birgitta Wistrand har tidigare på ett föredömligt sätt redogjort för de moderata ståndpunkterna. Jag tänkte däremot ta upp några reflexioner från dagens debatt. Vi ska återigen ta ställning till ett budgetbetänkande inom trafikutskottets område. När vi hör regeringens representanter och alla andra organisationer som är beroende av vårt vägnät, vill jag gärna tro att vi alla med gemensamma krafter kommer att vidta kraftiga åtgärder som förbättrar den situation som vägstandarden befinner sig i. Tyvärr är det stor skillnad på prat och handling. Det känns lite förvirrande när man hör socialdemokrater och deras koalitionsbröder i utskottet. Många gånger upplever jag att även majoriteten vill påstå att de sitter i opposition. Vi blir dagligen påminda i utskottet från alla håll i vårt land om den ohållbara situation som råder i framför allt vägnätet. Vilket budskap ger majoriteten i trafikutskottet? Jo, alltsomoftast sägs det att om bara vi i utskottet hade mer att säga till om skulle det bli mer pengar. Majoriteten säger att om de får mer pengar och kan övertyga regeringen, ja då blir det bra. Det är ni som är i majoritet. Det vore åtminstone lite mer smakligt om ni även i den dagliga diskussionen med öppna ögon kunde erkänna att ni gör andra prioriteringar än att satsa pengar som behövs till våra vägar. Nu skyller ni på att ni inte får gehör från regeringen. Det är ju ni och era företrädare som har majoritet. Fru talman! Det pratas mycket om att hela Sverige ska leva. Vi kan samtidigt se att landets glesbygd tappar invånare. Invånarna har tröttnat på att leva i områden som inte har ett fungerande vägnät. Vi ser samtidigt hur stora industrier i dag avstår från miljardinvesteringar på grund av ett alltför dåligt vägnät. Nu senast i raden var det SCA. De finner ingen möjlighet att göra tänkta investeringar, utan dessa uteblir på grund av SCA inte kan få fram råvaran som behövs till industrin i rätt tid. Hela Sverige ska leva, sägs det i många sammanhang. Och det tror jag är en uppriktig mening hos samtliga partier. Men vad sker? Vägunderhållet på såväl det statliga som det enskilda vägnätet sjunker till en helt oacceptabel nivå. Arbetet med att knyta ihop olika regioner i vårt land genom väginvesteringar försenas. Det talas mycket om turismens betydelse i vår glesbygd. Det talas mycket om att vi ska ha ett fungerande näringsliv i vår glesbygd. Det talas mycket om att folk ska kunna leva, verka och bo även i glesbygd. Jag själv kommer från utpräglad glesbygd. Att då få uppleva att yrkesinspektionen i dag känner sig nödgad att gå ut och göra besiktningar på delar av vårt riksvägnät för att se om det över huvud taget är möjligt att bedriva yrkesmässig trafik där känns beklämmande, det måste jag säga, på 1990-talet. Det är lätt att förstå utskottsmajoriteten när de säger att de jobbar med frågan. De jobbar säkert med frågan. Men återigen: Det är långt mellan ord och handling. Fru talman! Jag vill också ta upp en annan fråga. Vi moderater har länge försökt förmå majoriteten med socialdemokrater i spetsen att bolagisera Vägverket Produktion. Jag själv har haft frågor till ansvarig minister, men intresset för att ta initiativ därifrån har tyvärr inte funnits. Vad kan få denna regering att agera? Oftast ingenting. Men ibland kan det börja röra på sig, och det är när medierna avslöjar hur det är ställt inom myndighetsområdet. Socialdemokraterna har ivrigt motsatt sig en bolagisering av Vägverket Produktion, men när medierna i somras avslöjade hur de hanterar anbudsförfaranden, då började det röra på sig - även om det rör sig sakta. Det man nu kan önska sig är att det inte bara blir ett evigt utredande av Vägverket Produktion utan att Socialdemokraterna kommer fram till någon typ av ställningstagande. Att tidigare höra socialdemokrater här i debatten tala väl om Vägverket Produktion förvånade mig verkligen. Man säger i denna talarstol att Vägverket Produktion fungerar till fullo i dag och är fullt konkurrensutsatt och att det inte är några problem. Frågan är vilken information man då tar till sig när man sitter under granskningens lupp just i dag. Fru talman! Jag hade velat avsluta mitt anförande genom att på något sätt ge en positiv reaktion på majoritetens agerande inom vägområdet. Men tyvärr: Det finns alltför för mycket dysterhet och alltför få positiva saker som jag kan se för att skönja en ljusning i framtiden, så det har jag inga möjligheter att ge. Vi ska alltså i dag ta ställning till utgiftsområde 22, som handlar om drygt 25 miljarder kronor. Per-Richard Molén tog tidigare upp problemen med vårt superdepartement. Jag håller till fullo med om de synpunkterna. Jag måste säga att det är beklagligt att se att statsrådens stolar har varit tomma hela dagen. Det tycker jag visar hur prioriteringen är. Per-Richard Molén tog också upp en fråga angående en offentlig hearing. Utskottsordföranden var tyst. Vi fick inget svar därifrån. Det gick vidare till nästa socialdemokrat som då sade, och jag blev väldigt förvånad, att Per-Richard Molén bör komma tillbaka i frågan. Det var det han skulle göra. Det var ju precis vad han i dag gjorde! Han kom tillbaka i frågan och undrade hur Socialdemokraterna ställer sig till en offentlig hearing om vårt vägnät. Nu har vi Krister Örnfjäder kvar. Krister Örnfjäder kanske vet hur övriga socialdemokrater i trafikutskottet ställer sig till att vi genomför en offentlig hearing kring vägnätets situation så att vi kan få detta klarlagt här i dag. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla moderata reservationer, och jag ställer mig också bakom Per

Fru talman! Först vill jag kommentera samarbetet mellan regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vi har inte ett organiserat samarbete mer än på fem prioriterade områden. Vägarna hör inte dit. Nu är det så att vi har rätt stor samstämmighet i våra åsikter när det gäller det här. Men vi har inget organiserat samarbete när det gäller vägarna. Jag vet inte hur Jan-Evert Rådhström ska få det här att gå ihop. Han vill satsa lite mer pengar än vi vill göra, men han vill göra stora utbyggnader av motorvägar och stora satsningar på riksnätet i Sverige. Vi säger att vi vill göra en satsning med de pengar vi har, i väldigt stor utsträckning i glesbygden. Då vill jag rikta en fråga till Jan-Evert Rådhström: Är Jan Evert Rådhström t.ex. beredd att prioritera vägar i norra Värmland framför att E 18 byggs ut med motorväg mellan Kristinehamn och Karlstad?
Fru talman! Utbyggnaden av E 18 är en mycket viktig fråga för att vi ska kunna få ett fungerande kommunikationsnät och en infrastruktur som fungerar. Det är lika viktigt att vi får fungerade vägar i norra Värmland. Problemet för Sture Arnesson är ju att man inte har pengar så det räcker till. Om han kom över på vår kant skulle det finnas möjligheter både för vägarna i Nordvärmland och för E 18.
Fru talman! Det är ju så enkelt, Jan-Evert Rådhström, att om ni har satsat en massa pengar på motorvägar runtom i Sverige, då har ni inget kvar till glesbygden. Vi vill prioritera utifrån en summa som är lite lägre än den ni vill lägga på vägarna totalt, och jag är övertygad om att vi vill satsa mer på det här.
Fru talman! Det är Sture Arnessons ord att Moderata samlingspartiet endast vill satsa på motorvägar. Det är fel. Vi vill satsa på det trafiksystem som vi måste ha i vårt land. Det är ett argument som har fötts av Vänsterpartiet och som ni försöker få genomslag för. Men det är felaktigt. Vi vill satsa på alla typer av vägar, inte endast motorvägar.

Fru talman! Jag vet inte riktigt hur Jan-Evert Rådhström har uppfattat att jag har uttryckt mig i utskottet vad gäller att stå för de saker som utskottet kommer fram till. Vi har varit inbjudna till debatter av svenska åkerinäringen och av bussbranschen. I alla de sammanhangen har jag framfört vad Miljöpartiet har tyckt. Det gäller både vad jag har uttryckt i utskottet och vad jag har sagt i offentliga debatter. Jag sade även i dag att Miljöpartiet anser att det svenska vägnätet i huvudsak redan är tillräckligt utbyggt och hävdar i stället att medel uteslutande ska satsas på miljö och trafiksäkerhetsåtgärder, både investeringar i de delar av vägnätet som inte är asfalterade och förstärkningar av vägar med hård belastning. Därför såg jag det som en förhandlingsframgång att anslaget för nationella investeringsplaner, dvs. de stora vägarna, har minskat rejält och att anslaget till drift och underhåll har ökat, som skulle gynna det som Rådhström efterlyser, vägarna i skogslänen där det är glesbygd.
Fru talman! Miljöpartiet har inga problem med denna budget vad gäller att det är en snål budget. Miljöpartiet tycker ju, precis som Mikael Johansson säger, att det är alldeles för mycket pengar inom detta område. För er är det ganska enkelt.

Fru talman! Jan-Evert Rådhström klagar över att statsrådens stolar står tomma. Själv har han suttit här och följt debatten, men det märks inte när man hör hans inlägg. Här påstås en rad saker som inte jag har sagt och inte hört någon annan heller yttra det i debatten. Det påstås att det här på något vis skulle vara i opposition till regeringen. Så är det inte. Vad jag försökte påvisa var att det finns en skillnad mellan vad man vill göra och vad man kan göra med de ekonomiska resurser som finns, oavsett vilket parti man hör till. Nu råkar moderaterna under två år ha haft några kronor mer till vägar. Så sent som 1997 tyckte ni att vi satsade onödigt mycket pengar på vägarna. Jag tror inte att vägnätet har förstörts totalt mellan 1997 när ni tyckte att vi satsade för mycket och i dag när Rådhström står här och skäller som en bandhund över situationen på vägarna. De ser ungefär likadana ut nu som de gjorde för två år sedan. Det vill jag gärna påstå. Vad gäller infrastrukturen är det moderaterna som ska fråga sig vad de vill göra där. Här vill ni satsa 1 400 miljoner mindre på järnvägssidan. Ni vill dra in Rådhströms bekanta hemma i Värmland om det? Så råkar man ha 500 miljoner mer till vägarna något enstaka år. Med det låter det som att bara moderaterna fick styra skulle man klara allt. Så är det inte. Det är ohederligt att påstå något sådant.
Fru talman! Det kanske är lämpligt att vi talar om framtiden. Jag tycker att socialdemokraterna ofta vill försöka tala om dåtid. När vi står här om två år igen måste vi konstatera att det hade varit bättre om vi hade haft mer pengar till vägarna. Det kan Stenberg säkert hålla med om. Se framåt! Moderata samlingspartiet har 3 miljarder kronor mer de närmaste åren till vårt vägnät. Vad gäller det här med att dra in 200 miljoner till Posten vet Stenberg mycket väl att moderaterna ser att det är ett förtäckt bidrag till Posten centralt och att detta icke är att vi lägger ned någon glesbygdsservice. Det har vi aldrig sagt, och det står inte någonstans, utan det är ett förtäckt stöd som vi inte tycker att Posten ska ha.
Fru talman! Att dra in 1 400 miljoner från järnvägssidan och höja banavgifterna på järnvägen innebär ofrånkomligen att man för över både gods och persontrafik från järnväg till väg. Det innebär i sin tur ökat vägslitage, som förmodligen - det är svårt att räkna på det - innebär att moderaternas förslag totalt sett medför en sämre vägstandard än det regeringen har lagt fram och som vi socialdemokrater strå bakom. Man kan inte låtsas om att man kan ta bort 1 400 miljoner från trafikområdet utan att det får några effekter. Ni satsar faktiskt mindre än vad vi gör på området totalt sett. Om man drar in ersättningen för att upprätthålla postservicen kommer det faktiskt att innebära att servicen försvinner.
Fru talman! Stenberg fick en god redogörelse förut när det gäller banavgifter och våra förslag på höjning av banavgifter med drygt 600 miljoner kronor. Socialdemokraterna säger att vi på något sätt flyttar över trafik. Jag tycker att socialdemokraterna ska fundera på den situation som vi faktiskt befinner oss i i dag när vi t.o.m. flyttar trafik från sjö till järnväg på grund av att vi har sänkt banavgifterna så drastiskt. Jag kan nämna för Stenberg, som är en stor anhängare av de banavgifter som vi i dag har, att det kan innebära att det är sista spiken i kistan som slagits när det gäller Vänersjöfarten. SSAB har nyligen, enligt vad jag har erfarit, tagit beslut om att nu gå ifrån sjöfart på Vänern för att gå över till transport med järnväg ut till ostkusten - detta på grund av att vi har alldeles felaktiga banavgifter som icke bär kostnaderna. Det är konsekvensen, Stenberg, av att vi med er politik t.o.m. kanske redan nu har ödelagt

Fru talman! Jag ska inte ha en så hög röstnivå som föregående talare. Jag ska försöka använda bra argument i stället för en hög röstnivå. Jag vill inleda med att säga att den svenska konjunkturen är stark. Det innebär att ökningen i flygtrafiken fortsätter. T.o.m. oktober månad har ökningen för inrikestrafiken varit 6 % och för utrikestrafiken Från flygbranschens sida tror man att ökningstakten kommer att hålla i sig året ut. De ekonomiska bedömarna förutser en fortsatt bra konjunktur under de närmaste åren. Det innebär att efterfrågan på flyg kommer att fortsätta att öka. Affärsresandet ökar eftersom den höga aktiviteten i ekonomin gör att alltfler har behov att resa i tjänsten. Privatresandet ökar eftersom många människor får alltmer pengar över för privat konsumtion. Allt detta tillsammans gör att den prognos som Luftfartsverket gjort, med en ökning på ca 5 % per år under de närmaste åren, kan komma att överträffas. Fru talman! Att flygtrafiken utvecklas på detta sätt tycker jag är positivt, men det är långt ifrån problemfritt. Utvecklingen innebär att behovet av investeringar ökar. Större flygplatser med mer kapacitet både på banor och på terminaler behövs. Det är därför bra att vi i riksdagen har tagit beslut om ett bidrag till de kommunala flygplatserna som ger förutsättningar för dem att upprätthålla denna välbehövliga flygplatskapacitet. När det gäller det statliga nätet av flygplatser som har Arlanda som nav för hela Sveriges flygtrafik anser vi socialdemokrater att nuvarande system med en resultatutjämning mellan de få flygplatser som ger överskott, till övriga flygplatser, är en förutsättning för att hela landet ska ha godtagbara flygförbindelser. Tyvärr innebär utvecklingen att flygets påverkan på miljön också riskerar att öka. Det är därför nödvändigt att Sverige som land och Luftfartsverket som myndighet fortsätter sitt kraftfulla engagemang i de olika internationella organ som beslutar i miljöfrågor. Flygets miljöproblem kan inte lösas lokalt. Det är därför nödvändigt att få till internationella överenskommelser. Fru talman! Det är med förvåning som jag mot bakgrund av Sveriges framträdande roll i de internationella miljöorganen inom flyget i dagens betänkande på s. 81 kan läsa att utskottsmajoriteten anser att Sverige bör eftersträva en ledande position på miljöområdet. Skälet till min förvåning är att Sverige redan har en sådan position - i själva verket så ledande på detta område att Sverige måste vänta in de andra länderna för att få så många med oss att våra förslag kan bli verklighet. Några exempel som jag här vill nämna är Sveriges och Schweiz förslag till skärpning av certifieringsnormer för kväveoxidutsläpp, och Sveriges förslag, som vi har arbetat med sedan 1996, om att använda en route-avgiften som påtryckning inom miljösektorn. Fru talman! Listan på miljöfrågor som Sverige genom Luftfartsverket driver i flygets internationella organ skulle kunna göras längre. Men jag tycker att min poäng redan är tillräckligt klar: Det som majoriteten, bestående av de borgerliga partierna och Vänsterpartiet, vill att Sverige ska bli är Sverige redan. Fru talman! Jag vill även ta upp ett annat förslag som de borgerliga partierna och Vänsterpartiet lagt fram. Det står också skrivet på s. 81. De vill att regeringen och Luftfartsverket ska överväga en generell höjning av avgiftsnivån. Skälet till det är enligt uppgift de stora investeringar i infrastruktur och miljöfrämjande åtgärder som Luftfartsverket står inför. Men, fru talman, dessa saker har vi ju redan tagit hänsyn till på s. 71 och 72, när vi har godkänt mål och investeringsplan för Luftfartsverket. Finns det möjligtvis något annat som driver de fem partier som ingått alliansen? På s. 81 säger de att de delar uppfattningen i en moderat motion om att de svenska landningsavgifterna är låga i en internationell jämförelse. Moderaterna brukar vara för låga avgifter och låga skatter. Hela motionen på tio sidor handlar enligt min uppfattning om privatisering. Detta förslag har Vänsterpartiet lånat sig till. Ändamålet är enligt min åsikt inte realpolitik. Syftet är i stället att få till ett tillkännagivande gentemot regeringen. Fru talman! Jag har fortfarande ganska gott om tid kvar, så jag tänkte passa på tillfället och kommentera några saker som har nämnts av dem som har talat tidigare när det gäller flygfrågor. Jag börjar med Birgitta Wistrand, som sade att den socialdemokratiska regeringen försökte stoppa Arlandabanan. Det är helt fel! Däremot försökte vi att i inledningsskedet stoppa det dåliga avtal som man ville skriva. När det sen inte gick, och det blev regimskifte, gick den nya regeringen i form av Socialdemokraterna in och omförhandlade det tidigare avtalet så långt som man kunde. Civilrättsligt var man nämligen bunden av det avtal som den tidigare kommunikationsministern hade skrivit in ett par dagar före valet. Till viss del lyckades man också med detta. Det är felaktigt att påstå att vi försökta stoppa Arlandabanan. Vi försökte bara få bästa möjliga lösning för Sverige, och inte för dem som ska driva banan. När det gäller de eftersträvade nya internationella linjerna från Arlanda finns det ingenting som säger att vi på något sätt har försökt motarbeta dem. Vi vill ha sådana! Luftfartsverket har det ständiga uppdraget att få sådana till stånd. Birgitta Wistrand påstod att SAS och Luftfartsverket har undergrävt möjligheterna att få in nya bolag i Sverige. I vilken mån SAS har gjort det låter jag vara osagt, eftersom jag inte har någon insyn i det. Däremot kan jag säga att Luftfartsverket inte på något sätt har undergrävt några möjligheter. Magnus Jacobsson tog upp frågan om att lågprisflyg inte bör bromsas. Det har heller aldrig gjorts. Stig Eriksson tog upp frågan om flygpriserna inom landet. Det är helt riktigt som han sade. Men jag tror inte att flygpriserna blir lägre av högre avgifter. Han menar att man kan bromsa utvecklingen på Bromma och att det hela kan klaras med hjälp av det nytillskott som en tredje bana på Arlanda kommer att innebära. Det är helt fel. Luftfartsverket gjorde vissa prognoser 1996. Det visar sig att de förmodligen kommer att falla in om utvecklingen fortsätter. Vi ligger redan över den nivå som man räknade med när den tredje banan på Arlanda projekterades. Om prognoserna kommer att infalla innebär det att den trafik som finns ute på Arlanda mer än väl kommer att kräva den ytterligare resurs som en tredje bana innebär. Det finns alltså inget utrymme att flytta den nuvarande flygtrafiken från Bromma ut till Arlanda. Slot-tider ska användas. Man ska sälja ut dem, och använda priset som regulator. Men jag tror inte att det skulle vara speciellt lätt att vara boende i Norrlands inland efter tidpunkten för detta. Sådana orter, och mindre plan, är de som kommer att få lida mest av ett sådant system. Att sätta en gräns på 30-40 mil för vart det kan vara lämpligt att flyga kan nog göras. Men då tycker jag att man ska se till att alternativen är klara innan man lägger ned den transportmöjlighet som finns i dag. Till slut gäller det hearingen om vägfrågor, som Jan-Evert Rådhström frågade om. Hans Stenberg har lämnat besked - det är bara att lyssna på vad som är sagt.
Fru talman! Krister Örnfjäder undrar om anledningen till att vi har anslutit oss till de borgerliga partierna i den här frågan. Skillnaden mellan er och oss är att vi anser att det behövs en generell höjning av avgifterna. Motivet för det är att flyget skiljer sig från vägtrafiken i ett avseende. Rent tekniskt sett finns det en mycket stor press på att man ska göra flygplanen mer bränsleeffektiva. Inget flygbolag vill ha fyllda bränsletankar när de åker över Atlanten. Där har den tekniska utvecklingen av andra skäl gått längre än vad den har när det gäller vägfordonen. Det innebär att det som behöver göras nu - eftersom de luftföroreningar som flyget står för är ett mycket allvarligt bidragande hot mot miljön - är att på något sätt tala om att vi inte kan expandera luftfarten hur mycket som helst. Det behövs ytterligare åtgärder, t.ex. när det gäller att ställa om bränslet och att försöka satsa på biobaserade bränslen. Det kan man bara tala om med hjälp av en sådan här avgift tills vidare, förutom med det arbete som Sverige bedriver i ICAO och andra internationella organ. På det viset skiljer sig Luftfartsverket också från Vägverket. Vägverket har onekligen använt en del av sina medel till att försöka miljöanpassa transporterna. Luftfartsverket har förvisso jobbat internationellt, men i Sverige har verket deltagit i propagandaorganisationen Svenskt Flyg och på inget sätt visat att man för svensk del är intresserad av att fundera på om man kan vidta andra åtgärder för att nå miljömålen om man nu inte med tekniska medel kan klara flygets miljöproblem. Alternativen finns, Krister Örnfjäder, för de flesta av oss som inte ska åka mer än 30-40 mil. Krister Örnfjäder och andra i Sveriges riksdag har sett till att vi har byggt ut järnvägskapaciteten i Sverige. Den ska användas, och då ska inte flyget subventioneras på något sätt.
Fru talman! Jag ska naturligtvis försöka fatta mig så kort som möjligt. Det beror helt enkelt på var i landet man bor om man har det alternativet. Det är inte så att alla har tillgång till tåg som i dag har bra tillgång till flyg. Att Luftfartsverket skulle ha en annan roll än Vägverket stämmer faktiskt. Det är så. Men det hänger helt och hållet ihop med att flyg på ett helt annat sätt än vägar är en internationell företeelse. Det innebär alltså att ska man kunna få ordning på den situation som jag förstår att man från Vänsterpartiet vill komma åt, måste man göra det genom internationella avtal. Man klarar inte att göra det nationellt. Vi kan gå tillbaka till den diskussion som fördes tidigare. Det som Karin Svensson Smith är förespråkare för är alltså inte moderaterna förespråkare för. Ändå kan man ställa sig bakom samma reservation. Det tycker jag egentligen säger allt. Jag tror nog i slutändan att Karin Svensson Smith skulle nå mycket längre genom att söka andra samarbetspartner än exempelvis moderaterna.
Fru talman! När det gäller andra transportslag gör vi det också, så det behöver Krister Örnfjäder inte oroa sig för. Dessutom är det här inte en reservation, utan det är ett utskottsbetänkande. Det är de som står för en reservation, det är vi som står för en majoritet. När det gäller flygets avgifter är det stora problemet den avreglering som har skett och effekterna av den. Det eventuella förslag som regeringen återkommer med när det gäller luftfartens avgifter tror jag tyvärr inte på något sätt kan kompensera för de olikheter som uppstått sedan avregleringen av flyget. De har lett till att vi som bor i södra Sverige nu har tillgång till billiga och täta flygförbindelser. Samma sak vad gäller järnvägen. Medan de som är mest beroende av flyget för sina transporter har fått ökade avgifter. Det här är något som vi har tagit upp när det gäller slot-tider, som säkert Stig Eriksson kommenterar mer sedan. Det kan man inte lösa på något vis genom att låta bli att ta ut de avgifter på flyget som på något sätt står i paritet till den förstörelse av miljön man åstadkommer. Skillnaden mellan Luftfartsverket och Vägverket? Ja, Vägverket kan kanske agera internationellt, men det viktigaste är vad man gör här hemma i Sverige. Där finns det betydligt mer för Luftfartsverket att göra. Jag vet via Miljömålskommittén att ansträngningarna inte är alldeles på topp, utan där gäller det att återkomma från Luftfartsverkets sida.
Fru talman! Det är tråkigt att de ansträngningar som görs inte faller Karin Svensson Smith i smaken. Man gör alltså mycket stora ansträngningar. Men ska man komma åt grundproblemet måste man lösa detta internationellt. Det räcker alltså inte med att vi sätter gränser för enbart de svenska bolagen, eftersom de vistas i en internationell miljö och inte bara flyger i Sverige. Reglerna måste alltså vara lika för alla. Vi kan inte i dagsläget ålägga de internationella bolagen de saker som vi skulle kunna ålägga svenska bolag. Men vi vill inte göra det omöjligt för svenska bolag att kunna fortsätta trafikera både Sverige och andra länder. Vi vill även ha den verksamheten kvar. Därför menar vi att enda sättet att lösa problemet är att lösa det tillsammans med andra länder, i första hand i Europa, eftersom det är vår förstahandsmarknad.
Fru talman! Krister Örnfjäder har själv dragit upp riktlinjerna för den här diskussionen när han säger att de här frågorna ska lösas internationellt. Vi vill ju väldigt gärna från moderaternas sida se ett mycket mindre luftfartsverk. Vi tror nämligen inte att vi ska ha så mycket luftfartsverk i Sverige, utan att de här frågorna just ska avgöras internationellt. Trots detta säger Krister Örnfjäder: Det har Luftfartsverket bestämt. Krister Örnfjäder vet själv att Luftfartsverket inte kan få hit några nya linjer. Det är flygbolagen själva som bestämmer. Krister Örnfjäder säger också att Luftfartsverket inte har hindrat priserna. Det beror ju på att vi har så dålig konkurrens. Här är frågan: Hur ser Krister Örnfjäder på Luftfartsverkets roll? När vi säger att Sverige måste få en mer framträdande ställning kan det bero på att Luftfartsverket agerar fel, kanske ska regeringen gå in på ett annat sätt. Det finns helt andra möjligheter än att stirra sig blind på det här statliga verket. Vi tror att ordentliga krav på företagen har mycket större effekt än statliga myndigheter.
Fru talman! Uppdraget som Luftfartsverket har i dag är att bidra till att vi har en bra flygtrafik till och från Sverige och naturligtvis även inom landet. Men nu tänker jag i första hand på till och från.

Det tror inte jag att ett enskilt bolag skulle bekymra sig om. De skulle nog mer se på var någonstans de möter minst konkurrens.
Fru talman! När Krister Örnfjäder säger vi talar han för Luftfartsverket. Jag vet att han är vice ordförande i Luftfartsverket. Från Helsingfors i Finland, som är ett mycket mindre land än Sverige, har man många fler interkontinentala förbindelser ut i Europa än vi har från Stockholm ut i världen. Någonstans lyckas luftfartsverket i Finland bättre än Luftfartsverket i Sverige. Då kan man fråga sig: Hur kan det komma sig?
Fru talman! Jag vill inte uttala mig om hur man lyckas eller misslyckas i andra länder. Jag kan bara säga att det väl måste glädja Birgitta Wistrand att Finnair i så hög utsträckning börjar lokalisera sin verksamhet till Arlanda.
Fru talman! Det är egentligen tre bitar jag vill ta upp. När det gäller själva miljödiskussionen hänvisar jag till det jag redan tidigare har sagt och känner mig nöjd med det. Däremot försöker Krister Örnfjäder citera att långtidsflyget "bör inte bromsas", eller som jag själv säger "bör uppmuntras och inte bromsas". Han slår hårt fast att så icke är fallet. Jag kan bara konstatera att sedan jag i våras började få ta ansvar för flygfrågorna i mitt parti har flera stycken vänt sig till mig och sagt: Vi känner oss bromsade. Jag citerar inte dessa personer, jag lyfter inte fram dem, utan jag konstaterar bara lite försiktigt i mitt anförande att vi nog bör titta närmare på detta. Med det lämnar jag den diskussionen. Om det är ett faktum att så inte är fallet gläder det mig. Men det verkar inte som om människor där ute, utanför det här huset, som jobbar med dessa frågor i vardagen upplever det så. Det jag kanske skulle vilja ställa en fråga om, som är lite mer intressant, gör jag utifrån lyssnandet här i debatten. Det verkar ändå som om socialdemokratin har en positiv syn på flyget, medan era goda vänner lite vänsterut inte verkar ha samma positiva syn. Själv är jag i grunden historiker och kan konstatera att när vatten och väg mötte varandra växte städer, byar och kultur fram. När sedan järnväg drogs in växte detta vidare. Nu för tiden befinner vi oss i den underbara situationen att flyget växer fram och på andra områden växer annat. Hur som haver innebär detta mer kontakter, mer resande, mer umgänge, på sikt kanske mer fred och mer vänlighet. Min grundfråga blir då: Är socialdemokratin positiv till flyg, eller är den ungefär som Vänstern, som jag upplever i grunden är väldigt negativ till flyg? Det vore intressant för mig att veta.

Fru talman! Det är en synpunkt som jag över huvud taget inte har tänkt på. Vad jag har försökt inrikta mig på i mitt arbete är att se till att det finns tillräcklig kapacitet både i de regioner och orter som folk flyger från och på de platser, framför allt Arlanda, dit de flesta vill komma. Det är vad jag har ägnat mitt huvudsakliga arbete åt så här långt.

Fru talman! Det är jag inte utan vidare beredd att göra. Det beror på, om vi pratar om den nuvarande situationen, att det vid den tiden redan landar plan där. Man måste ju vara säker på att konsekvenserna inte blir värre när man försöker lösa detta problem. Jag ger inte ett uttalat stöd till en sådan lösning i dagsläget. Om det däremot är så att vi tillskapar kapacitet är jag fullt beredd att vara med och jobba för att de som i dag har sämre förutsättningar och sämre tider ska kunna få de bästa förutsättningarna i den nya kapaciteten.